Fru talman! Åtgärden är redan vidtagen, i och med att regeringen tagit del av Public serviceberedningens förslag, beslutat om dem och överlämnat dem till riksdagen som i sin tur har fattat beslut om dem som innebär att de nationella minoritetsspråken får en starkare ställning. Kraven på public service-företagen ökar alltså under den tillståndsperiod som börjar den 1 januari 2002, så åtgärden är redan vidtagen. När det gäller den nu pågående tillståndsperioden, som håller på att löpa ut, är det framför allt i fråga om det finska språket som det har funnits kritik, samt en del andra språk som inte är nationella minoritetsspråk. Detta berörs mycket tydligt i den public service-proposition som riksdagen sedan tog ställning till. Jag tror att detta kommer att vara av stor betydelse för de prioriteringar som public service-företagen kommer att göra.

Fru talman! Jag håller med frågeställaren om att det finns väldigt stora regionala orättvisor. När det gäller de nya verksamheter som vi har att fatta beslut om i regering och riksdag är hela tiden den första frågan, den som har högst prioritet för regeringen sedan vi diskuterat innehållet naturligtvis, att bestämma lokaliseringen. Vår ambition är i varje läge att hitta en annan etablering än de redan överhettade storstadsområdena. Vi lyckas inte tillräckligt ofta. Likväl vill jag säga att den mycket stora satsning som gjorts under lång tid, och som dessutom skruvats upp under de senaste åren, på universitet, högskolor, distansutbildning och infrastruktur är mycket viktiga satsningar, som i sin tur kommer att göra det lättare att också utlokalisera nya och kanske redan etablerade statliga verksamheter. Men vi har börjat i rätt ända den här gången.
Fru talman! Marita Ulvskog fortsätter med en högstämd retorik. Men vilket värde har det att man medverkar till högskolor runtom i landet när man samtidigt med den andra handen drar undan möjligheten för regioner att växa och utvecklas, när man låter vägarna förfalla, när man drar in på statlig service som borde finnas över hela landet? Jag kan läsa högt ur listan för 2001, alltså årets lista: Ett enda, Institutet för tillväxtpolitiska studier har man lagt i Östersund. Dock är 30 av de 50 arbetstillfällen som det innebar lokaliserade till Stockholm. Finns det någon ambition hos regeringen att verkligen göra något annorlunda än att låta detta bara rulla på? Det låter falskt när Marita Ulvskog säger att regeringen i varje läge anstränger sig för att göra något, när man ser verkligheten, som ser helt annorlunda ut.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Efter den allmänpolitiska debatten, som lär hålla på ganska länge, tänker jag, om jag orkar, gå ut och fira lite på krogen med mina kompisar. Mot den bakgrunden undrar jag hur länge socialministern tycker att vi borde få vara där, dvs. hur länge socialministern tycker att krogarna som längst borde få ha öppet.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att Lars Engqvist ska göra detsamma. Poängen med min fråga är att både han och jag ska bemyndigas att ta det beslutet själva. Politiker ska inte bestämma när människor ska gå och lägga sig. Det finns, som socialministern säger, ett uppdrag till Folkhälsoinstitutet som bl.a. innebär att man ska utreda hur man kan tidigarelägga restaurangvanor. Men jag tycker att väljarna har rätt att få veta vad socialministern tycker själv, eftersom han har gömt den här frågan till efter valet. Han har sagt att vi måste reglera vilka tider som är lämpliga. Jag tycker inte att det är upp till invånarna själva att bestämma, och jag drar mig inte heller för att köra över lokala politiker. Socialministern får vara hur spydig han vill mot mig, men jag tycker att väljarna har rätt att få veta.

Fru talman! Jag tror att vi alla i den här salen och även på åhörarläktaren tycker att detta är en av de absolut viktigaste frågorna för Sveriges framtids skull. Särskilt i tider som dessa blir det tydligt. Jo, vi ska åstadkomma mycket framöver på demokratiområdet generellt, men kanske särskilt när det gäller unga och demokrati, skolans roll i den svenska demokratin. Förutom det som Ann-Marie nämnde, att vi stött med pengar och initiativ till olika demokratiutvecklingsprojekt, där vi särskilt har pekat ut de ungas och skolans roll, tar vi tillsammans med Skolverket, skolor och lärarförbunden en mängd initiativ. Under hösten har vi ett jubileum att fira, nämligen det faktum att för precis 80 år sedan föddes den svenska demokratin. Då fick också tjejer och kvinnor rösträtt i Sverige. Äldre än så är inte den svenska demokratin. Detta ska vi ta fasta på bl.a. genom ett informationsmaterial som kommer att gå ut till landets alla gymnasieungdomar i november tillsammans med en lärarhandledning till lärare. Vi ska stimulera en diskussion och debatt i klassrummen om demokrati, om mänskliga rättigheter och om allas vår roll i den svenska demokratin.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. I en artikel som statsrådet lät publicera nyligen i Göteborgs-Posten tar statsrådet upp fattigdomsproblemen i världen. Jag tror att alla delar en oro för dessa problem och anser att vi måste bekämpa fattigdomen. Några av de viktigaste uppgifterna är att arbeta för en öppnare värld och att se till att tillväxten ökar. I anslutning till det tar statsrådet upp problemen med de hemska terrordåd som drabbade USA härförleden och den negativa utveckling som sker på grund av dessa dåd. I gårdagens partiledardebatt var alla partier, utom Vänstern och Miljöpartiet, eniga om att vi måste bekämpa terroristerna. Vidare skriver statsrådet i artikeln att Sverige ökar sitt bistånd kraftigt. Därför vill jag ställa en fråga till statsrådet. Hur påverkar den svaga kronkursen det svenska biståndet?
Fru talman! Jag är glad för att Anne-Katrine Dunker har uppmärksammat min artikel. Jag tror att vi befinner oss i dag i en situation då vi behöver göra mycket mer för att förändra läget för världens fattiga och världens fattigaste länder. Därför är det glädjande att regeringen, med starkt stöd av Sveriges riksdag, kan lägga fram förslag om en ökning av biståndet för att också kunna nå tillbaka till 1 % av BNI. BNI-utvecklingen har självklart en betydelse för uppräkningen av biståndet. Det gäller också kronans värde. Det som är glädjande med kronkursen är att på mycket kort tid har kronans värde ökat med 50 öre. Indirekt har också världens fattiga glädje av att kronan har stärkts. Det är ett viktigt arbete att fortsätta att föra en diskussion inte bara i vårt land utan också internationellt. Vi behöver bli många fler rika länder med ett bistånd som åtminstone når upp till 0,7 % av BNI.
Fru talman! Tack statsrådet för svaret. Jag undrar om statsrådet ändå kan vidhålla att vi ökar biståndet kraftigt. Enligt uppgift har Rädda Barnen i år gjort valutaförluster och har problem med 20 miljoner kronor. Läkarmissionen har tvingats säga nej till nya projekt. Sida har drabbats av kronraset och tror att man inte kommer att kunna genomföra alla de projekt man vill. Pingstmissionens Utvecklingssamarbete räknar med att förlora 10-15 miljoner kronor på kronraset. Även om det är glädjande att kronan har ökat i värde den senaste tiden finns det stora problem. Kan ministern säga att det är fråga om en kraftig ökning?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt förra svar är det en glädjande utveckling när kronan återhämtar sitt värde. Jag och regeringen hoppas naturligtvis att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Biståndet ökar kraftigt. Det är bara att se på hur budgetpropositionen är utformad. Det handlar om att vi fram till 2004 avsätter ytterligare många miljarder till biståndet. Vi kan räkna med att göra en 50 procentig ökning av vårt bistånd under de närmaste åren. Det är en mycket kraftig ökning, samtidigt som vi också - som riksdagen väl känner till - genomför en parlamentarisk utredning för att se över våra mål med vårt internationella utvecklingssamarbete och vår politik för en global utveckling. Det är bra att detta går hand i hand.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. I reklam och medier framställs kvinnor och män allt oftare efter gamla förlegade schablonbilder. Förutom att kvinnor beskrivs som rena sexobjekt skildras de som underordnade och oförmögna att kunna fatta egna beslut. Män framställs gärna som potenta, starka, beslutsamma och resultatinriktade. En konsekvens av att dessa snedvridna bilder frodas är att vår identitet alltmer sammankopplas med vår sexualitet och sexuella förmåga. Veckotidningar och reklam som framför allt riktar sig till ungdomar spär på detta dagligen med dessa stereotypa bilder genom att ständigt pumpa ut budskapet att vi människor inte duger som vi är. Det är många föräldrar och vuxna som i dag upplever att övertrampen blir allt grövre. Jag utgår från att kulturministern följer frågan hela tiden.
Fru talman! Det här är en mycket angelägen fråga som Carina Ohlsson tar upp och som jag personligen är djupt engagerad i.

Man vill gå via barnen till mammas och pappas plånbok. Jag tror att vi har varit naiva alldeles för länge. Nu pågår det en intensiv debatt inom reklamsektorn. Där är många mycket kritiska till denna utveckling i den svenska reklambranschen. Jag deltar i denna diskussion, jag för diskussionen i EU sammanhang och vi för den i departementet. Jag är inte säker på att vi kommer att landa i förslag om lagstiftning, men om det är det som behövs kommer vi inte att väja inför det.
Fru talman! Jag är nöjd med svaret. Kulturminister Marita Ulvskog svarade att hon följer frågan nogsamt. Hur kommer man åt detta? Det sades inte något riktigt konkret om hur det går att komma åt detta. Anmälningarna har ökat med 30 % det senaste året. Det är privatpersoner som anmäler, och 17 % av dem är män. Det är framför allt kvinnor och unga flickor som reagerar. Ibland räknar man med att det kan vara till fördel i marknadsföringen att ställas vid en skampåle när ERK uttalar att det är något som inte accepteras. Det blir ändå inte någon påföljd. Vad görs rent konkret?
Fru talman! Carina Ohlsson nämner själv ERK. Vi hade för några år sedan att ta ställning till könsdiskriminerande reklam. Jag tycker ändå att det har blivit något slags självsanerande debatt i delar av den svenska reklambranschen. Samtidigt är vi utsatta för reklam vare sig vi vill det eller inte i alla offentliga miljöer, i våra hem och med olika avsändare. Våra möjligheter att välja själva på området är tyvärr begränsade. Vi möter utbudet vare sig vi vill eller inte. Regeringen jobbar på många olika fronter. Det gäller medieområdet, där jag är ansvarig. Det gäller konsumentområdet, där statsrådet Britta Lejon är ansvarig. Det finns också andra ministrar som är engagerade i dessa frågor. Det handlar om könsdiskriminerande reklam, barnreklam och exploatering av unga människor som inte kan göra skillnad mellan kommersiella budskap och andra budskap. Regeringen kommer att återkomma i dessa frågor på olika sätt. Det är inte säkert att lagstiftning är rätta vägen. Men skulle vi vid en sammanvägning komma fram till det kommer vi inte att väja för den möjligheten.
Eftersom klockan nu är 15.00 hinner vi inte med fler frågor i dagens frågestund, som härmed är avslutad. Jag tackar kammarens ledamöter och regeringens företrädare för er medverkan.

Fru talman! Låt mig inledningsvis konstatera att det bland namnen på talarlistan i den allmänpolitiska debatten finns flera statsråd representerade. Det hedrar dem. Från Näringsdepartementet lyser dock statsråden Björn Rosengren och Mona Sahlin med sin frånvaro. Jag beklagar det. I årets regeringsförklaring deklarerade statsministern att "för varje socialdemokratisk regering är kampen mot arbetslösheten den allt annat överskuggande uppgiften". Orden ekar ihåligt när ingen av superdepartementets ministrar besvärar sig med att delta i debatten om arbetsmarknadsfrågor. Det tyder på nonchalans och bristande respekt såväl för alla arbetslösa som för riksdagen som demokratisk institution. Fru talman! Den öppna arbetslösheten har, inte särskilt förvånande, varit sjunkande under den gångna högkonjunkturen. Paradoxen är dock att Sverige i dag har den högsta arbetslösheten i modern tid vid utgången av en högkonjunktur. Fler än någonsin saknar ett riktigt jobb. Förutom de som är långtidssjukskrivna och förtidspensionerade är det nästan 700 000 personer i arbetsför ålder som inte har ett riktigt arbete eller som vill arbeta mer. Förra året var det över 1 miljon människor som försörjde sig på bidrag och socialersättningar. Arbetslösheten bland unga människor ökar återigen på arbetsmarknaden. I år har ungdomsarbetslösheten hittills ökat med 19 % om man jämför med motsvarande period förra året. Detta är ett av de första synliga bevisen för att situationen försämras på arbetsmarknaden. Ett annat tecken är varsel om uppsägningar. Dessa har enligt AMS hittills i år ökat med ca 120 % jämfört med förra året. Att vi kommer att se en försämrad arbetsmarknad är uppenbart då den internationella konjunkturutvecklingen har kännetecknats av avmattning under våren, sommaren och hösten. Det är även troligt att terrorattacken bidrar till en snabbare negativ utveckling. Flera konjukturbedömare har därför reviderat sina prognoser för den öppna arbetslösheten. SEB har i sitt värsta scenario en procentenhet högre öppen arbetslöshet än vad regeringen har i sin budgetprognos för nästa år. Denna framtidsbild skulle försvaga budgeten med ca 6 miljarder bara i arbetslöshetsersättning. Trots att ansvariga statsråd borde vara medvetna om situationen agerar de genom att i budgetpropositionen sänka utgifterna för arbetslöshetsersättning i förhållande till vårpropositionen. Detta är inte bara uppseendeväckande utan även långt ifrån verkligheten. Prata har varit superdepartementets ministrars signum, inte att föra en ansvarsfull politik och ta den verkliga arbetslösheten på allvar. Fru talman! Många tecken tyder på att skolan i Sverige befinner sig i kris. Fler och fler elever lämnar den obligatoriska skolan utan de kunskaper utbildningen borde ha gett. Andelen elever som går ut grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen har ökat till 24,3 % år 2000 från 22,7 % år 1999. Häromdagen kunde man läsa i Finanstidningen att antalet sökande till högskolans ingenjörsutbildningar har minskat kraftigt på ett år. Företrädare för svenskt näringsliv säger att det minskade intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är klart oroande eftersom det urholkar den rekryteringsbas som svensk industri och svenskt näringsliv behöver. Det är alldeles för få människor i Sverige som kontinuerligt vidareutbildar sig i syfte att förbättra sina kunskaper. Den sammanlagda utbildningsnivån måste därför höjas så snabbt som möjligt. Detta medför att det är bråttom med konkreta åtgärder. Då regeringen inte har lyckats att prestera något förslag till individuellt kompetenssparande, trots en omfattande utredning, vill jag därför föreslå att pröva ett system för en individuell utbildningsinvestering. Fru talman! Innan jag går in på förslaget vill jag dock slå fast att det inte råder någon tvekan om att den förda skattepolitiken är den grundläggande orsaken till att för få människor kontinuerligt vidareutbildar sig och uppmuntras till arbete. Det är inte bara jag som har denna syn utan även Europeiska kommissionen rekommenderar Sverige att markant minska skattetrycket på arbete, framför allt för lågavlönade, samt att reformera skatte och bidragssystemen för att förbättra incitamenten att arbeta. Skatten på utbildning och kunskap är för hög och sänder ut fel signaler. Det lönar sig helt enkelt inte i tillräcklig utsträckning att utbilda sig. Människor är rationella och agerar genom att arbeta i stället för att utbilda sig när de ser att utbildning inte lönar sig ekonomiskt. Många människor har även bristfälliga förutsättningar att på egen hand kunna finansiera sin utbildning. Det är mot denna bakrund som jag anser att ett system bör prövas som gör det möjligt med kontinuerlig utbildning under livets arbetsaktiva fas. Detta ska ses i ljuset av att en omläggning av skattesystemet tar lång tid och att Sverige behöver en kompetenshöjning nu. Fru talman! Vi moderater i arbetsmarknadsutskottet vill pröva möjligheten att ge den enskilde rätt att göra avdrag på inkomst av tjänst för styrkta utbildningskostnader. Att införa rätt till avdrag för vidareutbildning kan medföra att fler människor har ekonomiska möjligheter att kunna utbilda sig vidare. Vi vill pröva möjligheten för den enskilde individen att bygga upp ett individuellt utbildningskonto. Det ska gälla såväl alla arbetstagare som alla egna företagare. Det är den enskilde individen som ansvarar för och avgör när sparandet ska användas. För att stimulera arbetsgivaren att bidra till den anställdes sparande bör en rätt till avdrag prövas för sociala avgifter vid avsättningar till den anställdes utbildningskonto. Detta kan jämföras med arbetsgivarens villkor för avsättning till pensionssparande för den anställde. En särskild satsning på låginkomsttagare bör prövas. Ett exempel på hur riksdag och regering skulle kunna utforma ett sådant system är att låta alla individer mellan 25 och 60 år som genom heltids och deltidsarbete tjänar mindre än 40 % av ett basbelopp per månad få möjlighet att aktivt söka ett skattefritt studiestipendium. Fru talman! Jag har i detta anförande skissat på ett system för en individuell utbildningsinvestering. Det är just en investering för såväl individen som för hela samhället. Sverige har inte råd att ytterligare släpa efter i en allt hårdare internationell konkurrens där kunskapen blir allt viktigare.

Fru talman! Under de senaste åren har vi sett en närmast katastrofal ökning av ohälsan i arbetslivet. Det är framför allt stressrelaterade besvär som ökar våldsamt. Slimmade organisationer, resursbrist, ständiga förändringar och oklara mål i verksamheterna i kombination med ett alltmer urvattnat arbetsmiljöarbete banar väg för ohälsa. I år är var åttonde person i arbetsför ålder antingen sjukskriven eller förtidspensionerad. De direkta kostnaderna i statsbudgeten blir naturligtvis mycket höga. I LO:s undersökning Ohälsans trappa visas det på stora förändringar vad gäller psykiskt välbefinnande i arbetargrupperna. Den kanske allvarligaste slutsatsen i undersökningen är att andelen som upplever oro eller ångest har ökat mycket kraftigt under 1990-talet. Bland unga kvinnor har det skett en tredubbling av dem som upplever oro, ängslan eller ångest. Det har gått från 8 till 24 %. Även sömnbesvär och huvudvärk har ökat mycket, speciellt bland de unga. Även TCO har gjort en undersökning om ohälsan i Sverige. TCO har haft hjälp av SIFO, som har frågat över 4 000 personer över hela landet. 69 % av de tillfrågade anger ökad stress och ökade krav på arbetsplatserna som orsak till den ökade sjukskrivningen. 76 % av kvinnorna och 62 % av männen anger stressen som enda anledning till ökad sjukskrivning. Fru talman! Det behövs kraftfulla åtgärder för att motverka den ogynnsamma utveckling som vi ser i dag. Det elvapunktsprogram som presenterades i budgetpropositionen omfattar viktiga åtgärder för att förebygga ohälsa i arbetslivet och åtgärder för att rehabilitera. Syftet med de föreslagna åtgärderna är att sätta löntagaren i centrum och göra arbetsgivarens ansvar för ohälsan tydligare. I Vänsterpartiet anser vi att programmet är en bra start och inledning för att öka hälsan i arbetslivet. Alla elva punkterna är bra, men jag vill nämna några lite mer. Att försöka nå nationella mål för hälsa i arbetslivet - det är bra. Men målen måste vara tydliga, och de ska också vara förankrade hos arbetsmarknadens parter. Hälsobokslut, som är ett första steg mot en personalekonomisk redovisning är något som mitt parti har försökt driva under många år. Nu ska vi försöka göra det i den offentliga sektorn och redovisa de anställdas hälsoläge. Personalekonomisk redovisning är säkert ett effektivt styrmedel för bättre arbetsmiljö. Den mänskliga resursen - humankapitalet - behöver känna sitt värde och inte bara utnyttjas kortsiktigt för ekonomisk vinst. En annan mycket viktig punkt är utvecklingen av arbetsmiljöarbetet. Man pratar här om en satsning på utbildning av skyddsombud och utveckling av arbetsmiljöcertifieringen som några av förslagen. Det välkomnar vi verkligen. Ett stort problem har under 1990-talet varit det minskade antalet skyddsombud. Under ca 10 år har antalet skyddsombud minskat med så mycket som 30 000. Som ett resultat av det har det blivit allt svårare att kontrollera om arbetsmiljölagen följs. Men varför har intresset för att vara skyddsombud minskat? Har statusen minskat? Eller vågar man inte ta uppdraget på grund av att man kan upplevas som obekväm? Kvinnornas andel av de sjukskrivna har ökat kraftigt de senaste åren. Vid utgången av förra året var andelen kvinnor 63 % av de sjukskrivna. En viktig orsak till dessa könsskillnader i ohälsan är att arbetsmiljön i ergonomiskt och psykosocialt hänseende har försämrats eller åtminstone inte förbättrats i samma takt i kvinnodominerade yrken bl.a. inom vård och omsorg. En annan viktig orsak är att det alltjämt är kvinnorna som utför mer av omsorgsarbetet i hemmet. Detta kan betyda att samma arbetsmiljö ger olika effekter på män och kvinnor. Rationaliseringar och strukturförändringar har också på många områden i samhället inneburit en förändrad arbetssituation för de anställda. Oförutsägbarheten anförs ofta som ett motiv för konjunkturanpassade arbetstider eller för att en ökad andel av personalen knyts till verksamheten genom lösare anställningsformer, t.ex. projekt och behovsanställningar. Den ur arbetsmiljösynpunkt kanske mest påtagliga konsekvensen av denna utveckling är den omfattande demonteringen av fasta strukturer. Det är strukturer som under mycket lång tid har svarat för verksamhetens kontinuitet. Med denna förändring följer också djupgående förändringar av arbetets villkor. Återigen är det kvinnorna som får ta stryk. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade i den anställningsform som är mest problematisk - behovsanställningen - men även när det gäller vikariat. Båda formerna är vanliga inom offentlig sektor. Kvinnor är dock underrepresenterade i den mer gynnsamma formen projektoch objektsanställningar. Studien visar att kvinnor har ungefär hälften så stor chans som män att övergå till en fast anställning under en tvåårsperiod. Det går också att konstatera att förvånansvärt lite forskning har gjorts om de tidsbegränsat anställdas villkor och hälsa. Kvinnorna får ta stryk även på forskningsområdet. Något som är mycket allvarligt är att arbetsmiljöforskningen och arbetsmiljöutbildningen har minskat i betydelse och omfattning vid de stora tekniska högskolorna. Vid KTH har man i princip avskaffat arbetsmiljöprofessuren. I Linköping flyttade professorn, och professuren har ännu inte blivit återbesatt. Vid Chalmers och i Lund har man en ändrad inriktning. Man kan inte hålla på med arbetsmiljöforskning av överlevnadsskäl. Det är också svårt att rekrytera doktorander till arbetsmiljöforskning. Det beror nog bl.a. på den dåliga statusen. Det som man inte satsar på vid de stora, dominerande högskolorna upplever man inte som så viktigt och gångbart på sikt. Rejäla forskningsresurser och ett intresse från samhället skulle vara en god grund för att bibehålla och stärka arbetsmiljöämnenas status. Men just nu går vi åt motsatt håll. Samhällets signaler måste bli mycket klarare.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har under flera års tid sagt att det går bra för Sverige. Man hänvisar till kurvor som pekar uppåt - åt rätt håll - och man har tagit åt sig äran av den förbättrade ekonomin. Den ökade sysselsättningen har enligt majoriteten varit ett resultat av den förda politiken. Nu när kurvorna, som tidigare gått uppåt, planar ut och ser ut att vika nedåt är regeringen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet snabba med att skylla osäkerheten och de vikande konjunkturerna på händelser i vår omvärld. Det är naturligtvis så att den amerikanska konjunkturen, terrordåden i New York och Washington samt kriget i Afghanistan påverkar den svenska ekonomin. Men lika lite som regeringen kan påverka världskonjunkturen nu, har man kunnat påverka världskonjunkturen för några år sedan. Sverige är ett litet land i den globala ekonomin. Konjunkturerna i Sverige kan vi inte skylla på regeringen, men inte heller hylla den för. Däremot är det intressant att se hur Sverige klarar sig i jämförelse med andra länder under rådande konjunkturförlopp. Hur slår konjunkturen i Sverige jämfört med andra länder? När man gör en sådan jämförelse ser man hur den svenska politiken klarar av att hantera utvecklingen. Genom ett sådant tillvägagångssätt kan vi också bedöma den svenska regeringens jobb. Hur har det då gått för Sverige relativt sett sedan 1995 då Socialdemokraterna tog över regeringsmakten? När det gäller sysselsättningen har elva EU länder haft en större procentuell sysselsättningsökning än Sverige mellan år 1995 och år 2000. Irland, Danmark har alla ett gemensamt, de har haft en snabbare ökning av antalet nya jobb än Sverige. Endast tre EU-länder har haft en sämre utveckling än Sverige. Det här är statistik från Eurostat och EU Frågan som Sven-Erik Österberg bör svara på här i dag är varför regeringen fört en sådan politik att sysselsättningsökningen är bland de lägsta i EU under de socialdemokratiska regeringsåren, under de goda åren sett ur världskonjunktursynpunkt. Om man tittar på antalet arbetade timmar, arbetar vi i Sverige i dag inte mer än vi gjorde 1988 när vi också hade en högkonjunktur. Då ska man komma ihåg att vi sedan dess har fått ungefär 200 000 fler människor i arbetsför ålder, men i antal arbetade timmar jobbar vi alltså inte mer än vi gjorde 1988. Den svaga utvecklingen i Sverige de senaste åren kan härledas till en rad olika problem i den svenska ekonomin. En faktor som leder till låg sysselsättning är givetvis den höga arbetslösheten. 500 000-600 000 människor, eller ungefär 15 % av arbetskraften, är enligt statistik från SCB antingen öppet arbetslösa, i olika åtgärder, undersysselsatta eller latent arbetssökande. Det är en oerhört hög siffra med tanke på att vi har en högkonjunktur bakom oss. En annan faktor som leder till problem i den svenska ekonomin är givetvis sjukfrånvaron som formligen exploderat under de senaste åren. Vi vet att i statistiken över antalet sysselsatta räknas också de som är sjukskriva in, trots att de inte är på jobbet. Det är därför siffrorna över antalet sysselsatta ser bättre ut än exempelvis utvecklingen för antalet arbetade timmar. Den svenska arbetsmarknaden är också tudelad. Det är främst i storstadsregionerna som sysselsättningen ökat. I skogslänen har utvecklingen varit beskedlig, medan sysselsättningen t.o.m. minskat med en halv procentenhet i mellersta Norrland under andra kvartalet i år jämfört med förra året. Tudelningen på arbetsmarknaden är inte bara geografisk utan flera grupper i samhället har svårt att komma in på eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det gäller äldre, arbetshandikappade, personer med utomnordisk bakgrund och personer som är korttidsutbildade. Om vi tittar framåt ser inte läget speciellt ljust ut just nu. Under de senaste veckorna har antalet nyanmälda platser konstant varit lägre än samma period förra året. Under samma period har antalet nyanmälda sökande konstant varit högre än förra året. Även varslen ökar. Oavsett hur ekonomin utvecklas till följd av terrordåden den 11 september kommer vi år att få den lägsta tillväxten sedan 1996. AMS-chefen Anders Johansson berättar också i Finanstidningen att AMS redan påbörjat mobiliseringen för att klara en stigande arbetslöshet redan nästa år. Allt detta sammantaget gör att det krävs strukturella förändringar i ekonomin för att dämpa fallet. Om inte detta görs kommer framför allt de redan utsatta grupperna att drabbas ännu hårdare än i dag av arbetslöshet. För klara de problem som Sverige brottas med tror jag att politiken måste inriktas på tre områden. För det första på en mer dynamisk näringspolitik och ekonomisk politik som gör vår ekonomi mer tillväxtorienterad, mer företagarvänlig och mer dynamisk. Det krävs sänkta skatter och förändringar som förbättrar lönebildningen. I dag har vi fått en rapport från Konjunkturinstitutet som pekar på att vi har en för dålig lönebildning för att kunna få en maximal sysselsättningsutveckling. Vi behöver en förändrad arbetsrätt, minskad byråkrati m.m. För det andra behöver vi en aktiv och utvecklad arbetsmarknadspolitik. Vi behöver förbättringar inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De måste bli mer tillväxtorienterade. Det handlar t.ex. om att införa lärlingsprogram och mindre krångel och byråkrati inom AMS. Vid mina studiebesök på arbetsförmedlingarna runtom i landet har jag roat mig med att fråga hur stor del av arbetsförmedlarnas arbetsinsats som de upplever är byråkrati. Jag har fått svar som indikerar att30-40 % av förmedlarnas tid går till att fylla i blanketter och till olika redovisningar fram och tillbaka. Det beror bl.a. på beslut som är fattade av riksdagen, men också på hur AMS fungerar. Vi behöver ökad samverkan med bemanningsföretag, försök med och utveckling av privata arbetsförmedlingar. Vi behöver helt enkelt fler kreativa lösningar. För det tredje behöver vi ett socialt ansvar för de människor som inte är anställningsbara. Vi har i dag drygt 30 000 människor i aktivitetsgarantin. Uppskattningar man får om man pratar med arbetsförmedlare och dem som jobbar med frågorna säger att en tredjedel av dessa, kanske 10 000, inte är anställningsbara i det korta perspektivet. De har språkproblem, handikapp av olika slag, sociala problem, enormt dåligt självförtroende på grund av lång arbetslöshet, låg utbildningsnivå m.m. De här människorna känner att de rullar runt i ett system som inte kan hjälpa dem. Inte ens aktivitetsgarantin fungerar för de här människorna. De kräver extra insatser. De behöver social träning, de behöver få känna att de går till en arbetsplats och gör något nyttigt under den tid de tränar upp sina sociala färdigheter. De behöver också känna att de kan bidra till sin egen försörjning. Vi vet att det finns förslag på någon form av övergångsarbetsmarknad. Det är sådant som vi tror är viktigt att regeringen förmår presentera för riksdagen. Men vad får vi för svar i budgetpropositionen? Nej, vi har inget förslag. Vi väntar. Vi avvaktar. Vi följer frågan. Det har man sagt i tidigare skrivningar i tidigare budgetpropositioner också. Detta är återigen ett exempel på bristande handlingskraft från regeringens sida. Vi som sitter i arbetsmarknadsutskottet kan ju hoppas att det här riksmötet blir något mer arbetstyngt än tidigare riksmöten. Vi har ju saknat arbete i utskottet på grund av regeringens oförmåga att presentera förslag och lägga fram riktlinjer för framtiden. Vi får hoppas att Sven-Erik Österberg förmår att tala sina kamrater på superdepartementet till rätta och få dem att presentera konkreta förslag som gör att vi kan förbättra situationen för de arbetslösa och de människor som behöver stöd och hjälp från de politiska instanserna.

Fru talman! Tvärtemot vad föregående talare har antytt skulle jag vilja säga att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken står stark. Under den tid som hittills har avverkats av innevarande mandatperiod har regeringen fattat ett antal viktiga beslut som har varit framåtsyftande och som också har gett goda resultat. Efter 90-talet - ett årtionde som har haft stora ekonomiska besvär med låg tillväxt och hög arbetslöshet totalt sett, i synnerhet i början av årtiondet - har vi nu sett att det finns bättre förutsättningar än på länge. Men resultaten har inte kommit gratis. Många grupper har fått stå tillbaka för att vi skulle kunna vända utvecklingen i positiv riktning. Inför mandatperioden satte vi socialdemokrater upp ett antal viktiga mål som har gjort att politiken har kunnat fokusera på det som är det viktigaste, nämligen att alla ska vara med i den gemenskap som kallas välfärdssamhället. Ingen ska stå utanför, och allas vilja ska tas till vara. Detta är värderingar som vi aldrig får vika ifrån. I dagens debatt finns röster som talar för att rasera den framgångsrika arbetsmarknadspolitik som har byggts upp. De arbetslösa kommer i så fall att få betala ett högt pris. Låt mig få återkomma till den alternativa borgerliga politiken och hur den ser ut lite längre fram. Fru talman! Det finns också anledning att se tillbaka lite grann på historien och erinra sig hur det faktiskt var. En återblick är också nödvändig för att vi inte ska ta de framgångar som vi har i dag för givna. Hur såg det då ut i början av 90-talet? Aldrig tidigare hade arbetsmarknadspolitiken ställts inför en så svår uppgift som då. Vi socialdemokrater tog den gången oss an utmaningen att bryta oss ur arbetslöshetens klor, som hela tiden hade tillväxt under den första delen av 90-talet. För att visa att vi menade allvar med det här satte vi upp ett par tydliga mål som lätt kunde följas upp. Det första var att vi skulle ha en öppen arbetslöshet som inte skulle överstiga 4 % vid slutet av 2000. Det andra var att andelen reguljärt sysselsatta skulle öka från dåvarande knappa 75 % när målet sattes till 80 % Hur har det då gått? Resultatet vet vi. Målet om 4 % öppen arbetslöshet har vi nått. Vi befinner oss i dag på lite drygt 72 %. Det är också det mål som kommer att uppnås under nästa år. Det innebär att 80 procentsmålet ligger väl inom räckhåll. Tack vare en framgångsrik ekonomisk politik parad med en bra arbetsmarknadspolitik kan vi faktiskt se att det har gått åt rätt håll under 90-talet, och det finns också förutsättningar för att det kan fortsätta. Låt mig kort beröra de grunder och verktyg som har använts i denna lyckade politik. Arbetslinjen är den klassiska grunden i svensk arbetsmarknadspolitik och ett uttryck för grundläggande socialdemokratiska värderingar. Det handlar om att göra alla delaktiga i samhället och förhindra att grupper står utanför. Det handlar också om att var och en ska göra rätt för sig efter förmåga. Den nya arbetsmarknadspolitiken bygger vidare på klassisk svensk arbetsmarknadspolitik med fokus på förmedling och arbete, förstärkt arbetslinje och åtgärder av hög kvalitet. Samtidigt markerar den ett tydligt vägval när det gäller utformningen av framtidens arbetsmarknadspolitik. Det innebär bl.a. att i stället för en botre parentes har regeringen infört en aktivitetsgaranti med en akassa utan bortre gräns. Nya möjligheter öppnas att komma in på arbetsmarknaden utan att tryggheten raseras eller ifrågasätts. Vi socialdemokrater avvisar tankarna på att låta de arbetslösa själva stå för arbetslöshetens kostnader genom sänkta löner eller genom en ökad egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Ett av de viktigaste inslagen i arbetsmarknadspolitiken är kompetensutveckling. Den första linjen i kampen mot arbetslöshet går inne i företag och verksamheter bland de som har jobb. Återkommande utbildning är av avgörande betydelse för svenska företags möjligheter att överleva och bidrar samtidigt till att stärka den enskilde och öka valfriheten för den enskilde personen. Inom aktivitetsgarantins ram erbjuds arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utbildning, jobbsökaraktiviteter, praktik och anställningsstöd. Aktivitetsgarantin ska bryta rundgången mellan åtgärder och öppen arbetslöshet. Alla insatser inom garantins ram har ett enda syfte, att ge den arbetssökande ett arbete så snart som möjligt. Fru talman! Från borgerligt håll har det hävdats att den svenska arbetsmarknaden fungerar dåligt. Långtgående förslag på förändringar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt har förts fram, bl.a. inskränkningar i arbetsrätten, införande av bortre parentes och ökade inkomstskillnader. Flera av förslagen har direkt eller indirekt gått ut på att försvaga de fackliga organisationernas inflytande. Den grundläggande tanken tycks vara att ökad otrygghet skapar en bättre fungerande arbetsmarknad. Den samlade borgerliga politiken på arbetsmarknadens område förskräcker. Moderaterna vill dra ned med många miljarder kronor inom arbetsmarknadspolitiken. Dessutom vill man sänka ersättningsnivån i a-kassan och öka egenfinansieringen. Folkpartiet å sin sida vill lägga ned AMS och privatisera arbetsförmedlingarna. Bemanningsföretag ska ta över verksamheterna. Kristdemokraterna talar som vanligt med kluven tunga. Å ena sidan säger man sig stå på de svagas sida. Men när det gäller ställer man sig alltid till rätta i ledet bredvid moderaterna och deras politik. De som får betala priset med en sådan politik är de arbetslösa. Med sänkta ersättningsnivåer och nedmontering av arbetsförmedlingar kommer det att bli oerhört svårt att föra en arbetsmarknadspolitik med omtanke om de svaga i samhället. Med den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har vi bevisat motsatsen. Det är genom att lita på människor och deras vilja att vara med och ta ansvar som man bygger en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Det är genom trygghet och klara regler som människor frigörs och kan vara med och skapa det Sverige där alla har en plats. Även om vi har varit framgångsrika i vår politik, fru talman, finns det anledning att noga följa utvecklingen av den svenska ekonomin. Vi ser att företag varslar anställda och att människor känner oro för sin ekonomi och sin situation. En av orsakerna är den osäkra politiska situationen i världen, samtidigt som det också sker strukturomvandlingar inom svenskt näringsliv, inte minst inom IT-sektorn för att ta ett exempel. Detta får återverkningar på flera områden, och vi måste ta detta på största allvar. Samtidigt finns det all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Jag kan garantera att vi socialdemokrater inte kommer att tillåta en situation där ekonomin slås i spillror och arbetslösheten åter stiger i höjden. Fru talman! Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Regeringens proposition tar upp flera av de viktiga frågor vi måste arbeta med framöver. Även om arbetsmarknadsläget har förbättrats har också uppgifterna på arbetsförmedlingarna ökat. Därför är det viktigt att de extra resurser, 700 miljoner, som tillsattes tidigare får behållas för att behålla kvaliteten i åtgärderna. Oberoende av konjunkturläget kan man säga att de arbetshandikappade har en svår situation. Även när tiderna är bra ser vi att det är bekymmersamt för dem att få jobb. Därför vill regeringen nu göra en särskild översyn av hur de arbetshandikappades ställning är på den svenska arbetsmarknaden. Ohälsan i arbetslivet är ett annat bekymmer. Här finns elvapunktsprogrammet som en garant. Jag vill också peka på problematiken med deltidsarbetslösheten. Till sist, fru talman: En aktiv arbetsmarknadspolitik måste alltid föras, såväl i högkonjunktur som i lågkonjunktur. Skulle nu tiderna bli sämre, en inriktning vi kan se, gäller det att ha högsta beredskap inom arbetsmarknadspolitikens område.

Fru talman! I mitt anförande beskrev jag det intressanta i hur arbetsmarknadsläget har utvecklats relativt andra länder som har samma internationella konjunktur att hantera. Jag konstaterar att det är elva EU-länder mellan 1995 och 2000 som har haft en större sysselsättningsökning än vad Sverige har haft. Det måste indikera att den svenska framgångssagan inte är speciellt framgångsrik. Det måste indikera att någonting är fel i svensk arbetsmarknadspolitik eftersom vi inte har lyckats bättre med att utnyttja den goda konjunkturen och med att komma till rätta med de stora arbetsmarknadsproblem vi har. Sysselsättningen har ökat, det vet vi alla. Men varför har Sverige varit bland de sämsta i EU när det gäller att förbättra sysselsättningsläget under åren 1995-1998, med en sådan lyckosam politik som Sven-Erik Österberg skryter om?
Fru talman! Jag ska inte tjata om det, men jag måste ändå påpeka det, eftersom Stefan Attefall tar upp frågan. Det gäller arvet som den borgerliga regeringen lämnade efter sig 1994. Då hade vi en utveckling i Sverige som var betydligt sämre än vad omvärlden hade, inte minst när det gäller tillväxtområden. Under några år hade Sverige t.o.m. minustillväxt. Det var det svårt att hitta några länder utanför Sverige som hade vid det tillfället. Jag vet inte om det är en bedömning av den regering som satt då. Det kan vi väl låta vara osagt. Men det ger väl en viss indikation. Det var en tung arbetslöshet som togs över 1994 och 1995, som successivt har bearbetats. Vi ser nu att den arbetslöshet som fortfarande finns kvar ofta består av människor som har en mycket lång arbetslöshetsperiod bakom sig. Vi vet att all kunskap på det här området säger att ju längre man har varit arbetslös, desto svårare är det att komma tillbaka. Sedan är det ju så att den totala arbetslösheten i Sverige ändock är mycket lägre än i många av de EU länder som Stefan Attefall pekar på. Vi vet att ju längre ned vi kommer i arbetslöshet, desto svårare är det att få ut människor i arbete.
Fru talman! Om det nu har varit en hög arbetslöshet kanske man också har en bättre hävstångseffekt, dvs. det finns många som står till arbetsmarknadens förfogande. Det finns många som är välutbildade och som nyligen har haft arbetslivserfarenhet. Det gör att man t.o.m. kan ha bättre förutsättningar i ett sådant läge. Vi kan ta Finland som ett exempel. Där har man haft en liknande ekonomisk problematik som Sverige, men man har lyckats bättre än Sverige. Vi kan rada upp elva EU-länder som har haft en snabbare utveckling än Sverige. Det visar på att det är någonting som inte fungerar i den svenska ekonomin och som gör att vi inte kan få en utväxling på konjunkturen när den är god och få upp sysselsättningen så högt som vi skulle vilja. Vi ser ju nu att KI i dag konstaterar att vi inte kommer att nå målet 80 % sysselsättning 2004. Det har KI konstaterat, och det har också regeringen tidigare själv indirekt konstaterat. Det här visar att det är något som gör att vi inte kan få den fart i ekonomin vi behöver för att hjälpa alla som är arbetslösa, undersysselsatta eller på olika sätt deltidsarbetslösa.
Fru talman! Jag skulle nästan vilja gratulera den som med det läge vi har i dag törs komma med en prognos över hur det ser ut 2004. Alla säger i dag att det är oerhört svårbedömt. Jag har stor respekt för KI, men jag tar det här med en stor nypa salt. Vad som händer den närmaste tiden har stor betydelse för om målet uppnås 2004. Utvecklingen har varit så pass god att vi har närmat oss, så målet ligger inom räckhåll. Den svenska regeringen är naturligtvis också utlämnad till konjunkturen på det här området. Det har stor betydelse. Men att redan i dag döma ut att man kan nå målet är inget jag skulle vilja ställa upp på. Finland är ett av de länder som har haft den allra högsta arbetslösheten i hela Europa, och har fortfarande högre arbetslöshet än vad Sverige har totalt sett. Däremot kan det mycket väl vara riktigt som Stefan Attefall säger, att man under det senaste året har haft ett större flöde där. Vi är nere på relativt låga tal jämfört med vad vi hade tidigare, även om de ännu är för höga. För varje ny person som är långtidssjukskriven och får jobb blir det svårare för nästa eftersom man har varit ifrån arbetsmarknaden under väldigt lång tid.
Fru talman! Sven-Erik Österberg höll ett traditionellt socialdemokratiskt arbetsmarknadspolitiskt tal. Han skröt med hur duktig man varit, hur gott resultat det har gett. Rättare sagt: Resultatet av att man inte har gjort någonting har gett gott resultat. Vem försöker Sven-Erik Österberg lura egentligen? Försöker Sven-Erik Österberg lura sig själv, sina väljare eller de arbetslösa? Arbetslöshetssiffrorna är inte 4 %. Det vet Sven Erik Österberg. De är snarare 14 %, och de kan vara ännu högre beroende på hur man räknar. Det är nästan 700 000 personer som står utanför arbetsmarknaden. Sven-Erik Österberg tror säkert inte heller på att man kommer att uppnå sysselsättningsmålet. Konjunkturinstitutet gör i alla fall inte det. Det är många andra bedömare som inte heller tror det. Av vad som har hänt där sysselsättningen har ökat vet vi att av fyra personer är tre sjukskrivna. Det är väl inte riktigt den målsättning Sven-Erik Österberg har haft?
Fru talman! Patrik Norinder behöver inte missförstå mig, för han vet mycket väl vad jag pratar om. När jag säger öppen arbetslöshet, vet Patrik Norinder vad jag menar. Patrik Norinders partivän trodde inte heller på det. Det var då han fällde det berömda böcklinguttalandet. Det är alltså flera som inte har trott på det här målet. Om man inte tror på 80-procentsmålet kan man väl ta till något nytt uttalande, så får vi se hur det blir. Det handlar naturligtvis mycket om utvecklingen de närmaste åren, men att i dag, i det oerhört osäkra världspolitiska läget, bedöma hur det kommer att se ut är väldigt drastiskt. Det är väl ganska klokt att avvakta och se hur utvecklingen blir i de här delarna. Jag har sett Moderaternas arbetslöshetssiffror förut. I de 700 000 räknar man in alla i arbetsför ålder som inte är i arbete; hela kedjan alltifrån studerande osv. Jag tycker inte att det är att ha en seriös debatt att hantera siffror på det sättet. Låt oss försöka hålla oss till fakta i stället.
Fru talman! Okej, låt oss hålla oss till fakta. Till de arbetslösa antar jag att man bör räkna dem som är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är drygt 6 %, så det är i alla fall inte de 4 % som Sven-Erik Österberg pratar om. Jag skulle vilja uppmana Sven-Erik Österberg att försöka se verkligheten och att försöka se vad som händer. Då kan man sätta in korrekta åtgärder. Socialdemokraterna påminner mig ibland om en travbana där hästarna springer runt runt utan att komma någonvart, med skygglappar och öronlappar. Ta ur öronpropparna och ta av skygglapparna, Sven Erik Österberg, och försök att se verkligheten så kanske vi gemensamt kan göra något för de arbetslösa i stället för att försöka luras. Det är det Socialdemokraterna håller på med i sin statistik.
Fru talman! Dessvärre är det ju så, Patrik Norinder, att i Moderaternas samhälle orkar medborgarna inte ens ut på travbanan. Du kräver åtgärder och kraftfulla insatser av oss, men de moderata motionerna på det här området handlar inte om annat än att dra in en massa pengar. Det är pengar som i dag faktiskt inte är luftpengar utan som används till att hjälpa de arbetslösa att få utbildning, praktik och akasseersättning. Det märks naturligtvis om man drar bort detta. Om man sedan förlitar sig på dynamiska effekter och tror att marknaden och åtgärderna ska bli effektivare om man drar bort pengar på det sättet, tror jag att man går i precis samma fälla som Moderaterna gjorde 1991-1994. Det kommer inga dynamiska effekter. De uteblir, och så sitter vi fast i ett gigantiskt budgetunderskott, plus att arbetslösheten stiger gigantiskt. De som är arbetslösa har ingen hjälp att vänta från den moderatledda regering, som i så fall ska leda landet vid det tillfället. Jag tror inte på det, Patrik

Fru talman, kolleger och åhörare! Jag ska börja med ett citat: "Så bygger vi ett samhälle efter korporativa principer och lär oss att respektera sånt som vi inte begriper." Så börjar sista versen i en gammal progglåt som heter Den ena handen vet vad den andra gör, kanske mer känd som Staten och kapitalet. Långt ifrån alla budskap i proggtexter passar ju att förverkliga, men i just det här fallet blev det faktiskt sant. Spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden har nämligen byggts upp i samarbete mellan staten, kapitalet och även facket, och tvingar oss än i dag att försöka respektera sånt vi inte begriper. Det tycker jag att vi ska sluta göra. Det mesta av lagar och regler för den svenska arbetsmarknaden utgår ifrån att Medelsvensson är fast anställd på heltid och med i facket, att han trots detta är svag och att arbetsgivaren innerst inne vill honom illa. Men verkligheten ser inte ut så. Fast heltidsanställning är något som bara ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen har. Desto fler är småföretagare, projektanställda, entreprenörer, anställda i bemanningsföretag och annat man kan kalla sig när man för tillfället har ett jobb. Man kanske är fast anställd ett tag och blir arbetslös ett tag, och kanske blir arbetsgivare ett tag. Gränserna mellan anställd, arbetsgivare och företagare suddas ut, och många är lite allt möjligt under sitt arbetsliv. Gamla uppfattningar om vem som är stark och svag är inte längre självklara. Ta Lars-Olof Johansson i Skövde, även kallad Tjolle, som exempel. Efter nästan ett helt yrkesliv som målare blev han arbetslös för några år sedan. Han gick på a-kassa i tre månader, men vågade så småningom satsa på att starta en egen liten målerifirma. Han gick ur facket, och blev snart försatt i blockad av Målarförbundet eftersom han vägrade teckna hängavtal med sin gamla fackförening. Han var inte med i Målarförbundet. Han hade inga anställda, och tyckte att det verkade orimligt att han skulle behöva teckna kollektivavtal med sig själv. Dessutom tyckte han nog att det verkade orimligt att samma fack som i 34 år hade sagt sig tillvarata hans intressen, nu vände sig emot honom. Dygnetruntbutikerna i kedjan 7-Eleven är ett annat exempel. Alla som någon gång varit inne i en sådan vet att det inte är helt självklart om det är en butik, en restaurang eller i vissa fall t.o.m. en bank. I stället för att uppmuntra, eller i varje fall tillåta, skräddarsydda lösningar bestämde facket på central nivå, när de här butikerna öppnade, att de var butiker och därmed skulle tillämpa handelsavtalet trots att det inte tillät nattarbete. Efter mycket förhandlingar, debatt, skynken över vissa varor under vissa tider och en stämning i arbetsdomstolen tvingades 7-Eleven-kedjan till slut skriva på ett specialavtal med Handels som var tilllämpligt dygnet runt. Facket skulle alltså diktera både arbetsvillkoren, och i praktiken även öppettiderna. Här står jag och gnäller på facket. Är det då bara facket det är fel på? Nej, arbetsgivarna har ju också centrala organisationer som inte alltid tar människornas parti. Så sent som häromveckan strejkade t.ex. Svensk Lokförarförening för att få teckna ett eget avtal med arbetsgivarsidan, som vägrade med motiveringen att 400 lokförare var för få att teckna avtal med. Också det argumentet luktar centralstyre. Fru talman! De exempel som jag tar upp visar att gamla regler hindrar nya företag och initiativ från att växa fram. En lagstiftning som säkert hade goda intentioner från början är i dag en bromskloss och ibland t.o.m. en fiende till nya företag och nya jobb. Fackliga centralorganisationer kan med stöd i lagen kräva att deras centralt tillkomna avtal ska tillämpas på människor som inte har bett om dem och som inte är med i organisationerna. Dessutom kan organisationerna vidta stridsåtgärder mot dem som inte behagar lyda. Det kan drabba småföretagare så hårt att de slås ut, och då skapas det faktiskt inga jobb alls. I valet mellan den enskilda människans åsikt och den centrala fackliga organisationen tar lagen ställning för den fackliga organisationen, även när det innebär att människor och företag riskerar att komma i kläm. Det vill jag ändra på. Svensk arbetsrätt skyddar i dag den som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, och den gör det på bekostnad av dem som inte lyckats göra det. Genom t.ex. turordningsregler, krav på tillsvidareanställningar och gynnande i lagen om anställningsskydd av dem som har varit anställda längst osv. gynnas de väletablerade. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden jämfört med många andra usel på att välkomna ungdomar, invandrare och andra nykomlingar. När konjunkturen viker vet vi dessutom att muren mellan inne och ute blir större. Antalet varsel ökar, som redan har nämnts här, och arbetslösheten bland ungdomar och invandrare ökar. När kurvorna pekar nedåt kastas de minst etablerade, som hade behövt trygghet mest, tillbaka ut i arbetslöshet, trots att deras kompetens hade behövts för att utföra och skapa viktiga arbetsuppgifter. Jag tycker att det är inte bara orättvist utan också slöseri med mänskliga resurser. Fru talman! Mycket av den arbetsrätt som vi har i dag är inriktad på att skydda en persons anställning på en viss tjänst. Men som jag tidigare sade har inte alla en fast tjänst, och arbetsmarknaden förändras fort. Nya yrken tillkommer och andra försvinner. Vi byter yrke och jobb oftare. När arbetsrätten växte fram fanns det rätt få webbredigerare, nattöppetbutiksföreståndare eller bemanningsföretagskonsulter men desto fler postkassörer, stackars industriarbetare som hade en usel arbetsmiljö, hovslagare och valutaväxlare än vad det gör i dag. Allt färre har samma jobb eller yrke hela sitt arbetsföra liv, och inte ens de som vill ha det kan vara säkra på att kunna få ha det. Men alla behöver trygghet och rättvisa spelregler på arbetsmarknaden. Därför tycker jag att vi behöver en ny arbetsrätt. Hur, när och mot vilken ersättning ett visst arbete utförs måste först och främst vara en sak mellan den som vill ha jobbet gjort och den som vill och kan göra det. Fria förhandlingar är något som inte bara moderaterna i arbetsmarknadsutskottet tjatar om, utan det är också något som efterfrågas på arbetsmarknaden. När TCO gjorde en undersökning om det här svarade bara 14 % av de yngre medlemmarna att de ville att facket skulle förhandla åt dem. Det blir allt vanligare att vilja förhandla själv individuellt. Visst kan man vilja organisera sig för att ställa krav eller föreslå att ett standardkontrakt används, men lagstiftningen måste utgå från att människor möts i fria förhandlingar. För att detta ska fungera krävs en ordentligt förändrad lagstiftning på områden som t.ex. hur kollektivavtal ska tillämpas och om arbetstidsregler och om möjlighet till olika former av anställning, även med begränsade kontrakt. Dessutom behövs det rättssäkerhet. I dag vinner den fackliga tolkningen ofta över den enskildes, och du kan t.ex. inte ta dig ur ett kollektivavtal genom att gå ut ur den organisation som vill att du ska omfattas av det. Stora fackförbund kan med stöd i lagen slå ut små företag genom stridsåtgärder, om de inte lyder de centralt dikterade villkoren. Om vi menar allvar med en arbetsmarknad för alla och talet om rättssäkerhet, kan vi inte ha det så. Fru talman! Svensk arbetsrätt har vuxit fram i samarbete mellan staten, kapitalet och facket för att skydda den centralt beslutade kollektiva svenska arbetsmarknadsmodellen. Den lagstiftningen passar inte i vår tids samhälle. Samtidigt som den skydddar gamla strukturer och privilegier hindrar den nya företag och jobb. Därför måste den förändras i grunden för att skydda människornas rättigheter i stället för pamparnas.

Fru talman! Jag är inte förvånad men likväl är jag oroad av det nya anslag som moderaterna har i arbetsmarknadspolitiken. Vi får kanske anledning att följa upp de nya synsätten i en fortsatt debatt vid ett senare tillfälle. Fru talman! I det stora internationella anslag som gårdagens partiledardebatt fick kom också frågan om det stora nationella ohälsotalet och den snabbt växande kostnaden för sjukförsäkringen på tal. Från oppositionen kritiserades regeringen för att den stod handfallen inför de snabbt växande kostnaderna. Enligt budgetprognosen skulle kostnadsutvecklingen innebära en ökning under perioden 1998 till 2003 från 20 Detta är en utveckling som ingen politiker kan blunda för. Det är helt fel att från oppositionen påstå att regeringen står handfallen inför situationen. Den ökande sjukskrivningsfrekvensen har många dimensioner. En är naturligtvis den ekonomiska belastning som samhället ställs inför och som tar ett stort utrymme från andra angelägna områden. En annan är den situation som drabbar den enskilde och som utöver hälsomässiga problem också innebär ekonomiska avbräck för den enskilde. En tredje är de kostnader och verksamhetsförändringar som åsamkas arbetsplatser och arbetsgivare. Härutöver sätter den ökade ohälsan hårt tryck på alla de organ som har att hantera ärenden kopplade till frågan, såsom sjukvård, försäkringskassor m.fl. Attitydförändringar som sker i samhället gör också frågan än mera komplex. Begreppen sjukfrånvaro, sjuknärvaro kopplat till arbetsorganisationer med slimmade strukturer komplicerar situationen. Härutöver har läkarnas benägenhet att föreskriva allt längre sjukskrivningstider inneburit en automatisk ökning av ohälsotalet. Skäl för detta kan säkert finnas, men det genererar kostnader. Fru talman! Vad som framkommer i analyser av de ökande sjukskrivningarna är en koppling till den arbetsrelaterade ohälsan. Många av dagens ca 450 000 förtidspensionärer, 100 000 personer med mera än ett års sjukskrivning och ytterligare flera med mer än 30 dagars sjukskrivning har sin ohälsa kopplad till arbetslivet. Flera utredningar, inte minst den av regeringen tillsatta utredningen om handlingsplan för bättre hälsa i arbetslivet, visar på ett klart samband mellan en hårt uppskruvad arbetsmarknad och de ökande sjuktalen. Stressrelaterad sjukfrånvaro liksom förslitningnsskador ökar på ett oroande sätt. Långtidssjukskrivningar bland i huvudsak kvinnor liksom den snabbt på senare tid växande korttidssjukskrivningen bland unga oroar speciellt. För att möta de alarmerande siffrorna har regeringen utarbetat ett program i elva punkter för ökad hälsa i arbetslivet. På område efter område tar nu regeringen genom samverkan mellan olika departement och verk initiativ för att möta och stoppa den negativa utvecklingen. Jag och många med mig som har sin förankring bland Sveriges löntagare ser med tillförsikt på programmet och dess innehåll. Flera av de åtgärder som tas upp i programmet kan, utan att förta helhetsintrycket, anses som kontroversiella. Programmet visar ändock på en färdriktning som är helt nödvändig. Sverige som välfärdsnation har inte råd att se människor slås ut från arbetsmarknaden på sätt som nu sker. Fru talman! På några områden vill jag dock se förstärkningar av programmet. Det påtalas av en av de stora fackliga samorganisationerna att det i dag saknas ca 60 000 lokala skyddsombud. Skyddsombud är en nödvändighet för att man ska kunna följa upp och bevaka, men också för att lägga fram offensiva förslag för en förbättrad arbetsmiljö för de anställda. I de utredningar som gjorts på det arbetsrelaterade ohälsoområdet framkommer att det är de lokalt, direkt på arbetsplatsen, vidtagna åtgärderna som ger de bästa och effektivaste resultaten. Dessa resultat är ofta direkt avläsbara i ekonomiska termer men också i mänskliga värden. Jag vill påstå att en klar attitydförändring har skett vad gäller skyddsombudens och arbetsmiljöns roll under de senaste 25 åren. Från att under 70-talet och början av 80-talet ha sett god arbetsmiljö som en positiv produktionsfaktor har arbetsmiljöfrågorna fått en negativ stämpel hos den s.k. marknaden. Skälen kan säkert vara flera, men 90-talets marknadstänkande har haft stor betydelse. Fackliga organisationer påtalar nu svårigheter att rekrytera skyddsombud i erforderlig utsträckning. I bl.a. tidningen SEKO-magasinet talas om en skyddsängel på fall eller en ängel med bruten vinge. På fem sidor i tidningen beskrivs situationen. Av de skäl som jag tidigare påtalat - ekonomiska, mänskliga, möjlighet att i framtiden kunna rekrytera personal m.m. - ser jag att det borde vara av stort intresse för såväl samhället som privata och offentliga arbetsgivare att värdera upp skyddsombudens roll och arbetsmiljöfrågorna. Allt i de utredningar som framtagits inom området visar på att en effektivare lokal arbetsmiljöorganisation skulle generera positiva resultat på relativt kort period. Riksdag och regering kan vara viktiga led i att signalera till lokala parter att vidta snabba och enkla åtgärder för uppvärdering av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. En förändrad arbetsmarknad ställer också krav om utbildning av lokala skyddsombud. I regeringens elvapunktsprogram lyfts utbildningen för de regionala skyddsombuden fram på ett bra sätt. Det är dock viktigt att också de många lokala skyddsombuden ges erforderlig utbildning. I arbetsmiljölagstiftningen framgår att, och på vilket sätt, utbildning ska ges till lokala skyddsombud. De fackliga organisationerna påtalar dock stora brister i möjligheterna och genomförandet av utbildningsinsatserna. Dessa brister borde med lätthet kunna undvikas om viljan finns och förutsättningar ges för att komma i gång. För att förstärka kompetensen och ge erforderlig utbildning bör ekonomiska förutsättningar ges också för utbildningsinsatser för de lokala skyddsombuden liksom för representanter för arbetsgivaren. Fru talman! Jag har i mitt anförande talat om behovet av en satsning inom arbetsmiljöområdet för att bromsa upp och på sikt minska kostnader på sjukförsäkringsområdet. Jag har också påtalat det mänskliga lidande som ofta blir följden av dålig arbetsmiljö. Jag har konstaterat oppositionens kritik mot regeringens arbete för att bemästra kostnadsutvecklingen på området. Jag har också noterat att oppositionens kritik stannar vid just kritik, utan att man kommer med förslag som skulle kunna få ned kostnaderna och det mänskliga lidandet. Jag har konstaterat att regeringen har tagit fram ett elvapunktsprogram som ett led i arbetet för att få ned det arbetsrelaterade ohälsotalet, ett program som ger viktiga signaler. Jag kan konstatera att regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition för en reviderad arbetsskadeförsäkring, en försäkring som enligt samtliga löntagarorganisationer är ett viktigt incitament för att få i gång ett förstärkt lokalt arbetsmiljöarbete. Till det senare har jag konstaterat moderaternas tidigare i motioner mycket negativa hållning, en hållning som också framfördes i samband med föregående års budgetbehandling. Det höga ohälsotalet och kostnadsutvecklingen inom den arbetsrelaterade sjukfrånvaron är en nationell angelägenhet. Jag ser därför att det är dags för en nationell kamp mot ohälsan i arbetslivet. Fackliga organisationer har utsett kommande vecka till en internationell arbetsmiljövecka. Detta arbete kan lämpligen följas upp av regering och riksdag.

Fru talman! När vi s-kvinnor talar om kvinnors arbete tvingas vi konstatera att det mesta går för långsamt framåt, att det går åt fel håll eller både-och. S kvinnor har under allmänna motionstiden lagt fram flera motioner om kvinnors arbete, eftersom vi kan konstatera att det inte går att lösa ett problem i taget, utan att vi måste göra allt samtidigt. Det kräver sina kvinnor. Det är tur att vi kan göra flera saker samtidigt. Den första motionen handlar om heltid - en rättighet och deltid - en möjlighet. S-kvinnor redovisade en enkät den 8 mars, på Internationella kvinnodagen i år, från landstings och kommunalråd och deras syn på deltid. Där fick vi bekräftat att ca 40 % av Sveriges kvinnor fortfarande arbetar deltid. Hälften vill jobba mer men får inte det hos nuvarande arbetsgivare. De borgerliga partierna säger att lösningen är att privatisera den offentliga sektorn. Det har vi bevisat är ett felaktigt påstående. Det ser lika illa ut i den privata sektorn. Inom t.ex. handeln arbetar t.o.m. fler kvinnor än i offentlig sektor deltid, över 40 %. Mycket lite har hänt de senaste tio åren. Arbetsgivarna har misslyckats, och därför ser vi ingen annan utväg än lagstiftning som ger både kvinnor och män rätt till heltid. Självklart talar vi inte om åtta timmars arbetsdag, utan vi hoppas på en arbetstidsförkortning snart, och det lägger vi också fram en motion om, som jag återkommer till. Någon kanske frågar sig varför s-kvinnor driver lagstiftning om heltid nu, när arbetsmarknaden blir mer och mer individinriktad och där man själv vill kunna påverka sin arbetstid. Förklaringen är att det måste bli rätt, inte bara för män utan också för kvinnor, att kunna välja heltid och en egen försörjning. Så länge som över 40 % av Sveriges kvinnor arbetar deltid diskrimineras kvinnor på arbetsmarknaden eftersom heltid inte finns med som valmöjlighet. Konsekvensen blir att en mycket stor grupp kvinnor i framtiden kommer att få svårt att försörja sig som pensionärer, eftersom de tjänat in för lite pengar. Därför behövs en lag om heltid. Deltid ska vara en möjlighet och regleras i avtal mellan parterna. När man vill arbeta heltid igen, t.ex. efter en föräldraledighet, ska det vara en rättighet och ens eget val, inte arbetsgivarens val. De följande motioner som jag vill lyfta fram handlar om diskriminering av äldre på arbetsmarknaden och om stopp för lönediskriminering. Den första visar på att äldre kvinnor och män diskrimineras och osynliggörs på jobben. Dessa grupper behövs och måste bli lika behandlade. Den andra handlar om de mål som JämO förlorat. Där har man klart konstaterat att visst är kvinnorna lönediskriminerade, men på grund av marknaden och att vissa män har ett högre värde på marknaden ska de också ha en högre lön. Det kan vi naturligtvis inte acceptera, utan vi vill att man ser över både Medlingsinstitutets roll och processrätten i dessa ärenden. Slutligen vill jag ta upp frågan om arbetstidsförkortning, som vi hoppas får en lösning snarast. Det hade varit möjligt för svenska folket att få de första dagarna redan 2002 finansierade via statsbudgeten. Det ville alla fackliga organisationer i en Saltsjöbadsanda, men det stoppade Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi s-kvinnor har kämpat för arbetstidsförkortning sedan 1972, och vi har inte fått en minut. Jag vill bara säga att vi nu vill se en successiv arbetstidsförkortning för alla. Ett första steg är bättre än inget steg alls. Takten kan vi alltid öka, om vi bara börjar nu. Jag inledde med att säga att vi behöver vidta många åtgärder för att bryta diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi s-kvinnor har under allmänna motionstiden valt att lägga fram motioner som vi ser som nödvändiga för att bryta utvecklingen som går åt fel håll och som innebär att Sverige könsdiskriminerar. Traditionell s-kvinnopolitik är att när man inte kan lösa problemen mellan parterna och när enskilda kvinnor och män utestängs från valfrihet, då blir det nödvändigt med lagstiftning. Därför kräver vi nu lag om rätt till heltid för både kvinnor och män med möjlighet till deltid i avtal.

Fru talman! Gotland har påverkats starkt av omstruktureringen av försvaret. Tre av fyra regementen har lagts ned. Vi har med hjälp av den omställningsgrupp som regeringen har tillsatt och i en lokal omställningsgrupp arbetat med att ta fram ersättningsarbeten för försvaret. Det går nu att se att försvarsomställningen är hanterbar och att det gotländska samhället kommer att klara förändringarna på ett fullgott sätt när beslut om de olika åtgärderna finns på plats. Vi på Gotland vill bli ett av de goda exemplen som lyfts fram när det sker omstruktureringar i samhället som hanterats på ett positivt sätt. Vi har upplevt positiva saker i omställningsarbetet, och då tänker jag främst på att utlandsavdelningen flyttat från försäkringskassan i Stockholm till försäkringskassan på Men allt är inte bra. Vi väntar också på några besked. Det rör bl.a. Livsmedelsinstitutet, som omnämndes redan i propositionen inför omställningsarbetet, kongresshall och andra saker som finns hos omställningsgruppen. Fru talman! Det har nu dykt upp nya problem som är större i omfattning än vad försvarsomställningen var. Den gotländska arbetsmarknaden har drabbats av indragningar och varsel. Jag kan nämna att Arla Vägverket produktion har förlorat i anbudsgivning, och 24 personer mister sin anställning. Det innebär för övrigt att Vägverket produktion inte längre har någon verksamhet på Gotland. Meningen med konkurrensutsättningen för Vägverket var att Vägverket produktion skulle få konkurrens, men avsikten var nog aldrig att monopolet, som tidigare tillskrevs Vägverket, skulle övergå till ett privat företag. Men så har nu skett, och det gör att 24 personer med lång arbetslivserfarenhet bakom sig blir arbetslösa. Det allvarligaste och största varslet på Gotland kommer från Flextronics. I våras varslades 75 personer, och nu i sommar har ytterligare 475 varslats. Det innebär att Flextronics gör sig av med halva den tidigare personalstyrkan. Fru talman! Allt det här är svårt att hantera inom de vanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi behöver större tilldelning av medel för åtgärder och flera som jobbar med frågorna, men också en friare användning av de medel som finns. Vi behöver satsa mycket på utbildning inom Kunskapslyftet, men också på kompletterande utbildningar för att arbetslösa ska kunna gå över till nya yrken. Men det räcker ändå inte. En sak som det skulle vara intressant att pröva på Gotland är AMS förslag om övergångsarbeten. Vi har en situation som det inte går att hantera på ett vanligt sätt. Därför skulle det vara möjligt att genom en försöksverksamhet pröva Gotland som försöksområde har många fördelar inom många områden, men ett försök med övergångsarbeten skulle visa om det är en bra åtgärd, samtidigt som extra resurser kan sättas in på Gotlands begränsade arbetsmarknad med begränsad arbetspendling till andra regioner. Det skulle vara bra om man kunde ta till vara den kompetens och erfarenhet som finns hos de personer som tvingas att lämna sina arbeten. Det kan röra sig om äldre personer som inte har den utbildning som behövs för de jobb som blir kvar. Kunskaperna och kompetensen stämmer inte överens med vad som krävs för de nya arbetsuppgifterna. Det kan röra sig om personer som har 10-15 år kvar som yrkesverksamma. Vi har också sedan några år tillbaka erfarenhet av Daniscos avveckling av sockerbruket i Roma. Där finns det arbetare som det ännu inte finns passande arbeten till. Det är slöseri med arbetskraft när det är på det viset. Vi borde vara bättre på att ta till vara kompetens och erfarenhet hos friställd arbetskraft i väntan på att nya arbeten skapas. Aktivitetsgarantin har det syftet, men när det blir så stora förändringar på arbetsmarknaden som nu sker på Gotland är det inte tillräckligt med aktivitetsgarantin. Fru talman! Vi har många små företag på Gotland, och vi skulle kunna se en utveckling av företagen om de positiva åtgärder som vi väntar på skulle bli beslutade. Jag har tidigare nämnt Livsmedelsinstitutet och kongresshallen, och jag kan inte låta bli att ta upp kommunikationerna och fraktkostnaderna. Garanterad transportstandard för Gotland till regeringen. I den regionalpolitiska propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, som lämnades i slutet av september i år, säger regeringen att det är viktigt att stöden reformeras och att kostnaderna för Gotlands geografiska läge neutraliseras på annat sätt än vad som sker i dag. Regeringen återkommer till riksdagen när ärendet är färdigberett. Det som händer nu närmast är att det ska hållas en hearing på onsdag i nästa vecka. Därefter hoppas jag att alla har sagt sitt och att regeringen snabbt kommer med en proposition med förslag som utjämnar de orättvisor som finns när det gäller fraktkostnader. Jag kan tala om att den gotländska uppfattningen är att Berit Rohlén har gjort ett bra jobb, och hon har fått förtroende hos samtliga intressenter på Gotland. Alla väntar nu på att hennes förslag ska genomföras. Den kritik som har kommit från borgerligt håll om att Gotlandstrafiken saknas i infrastrukturpropositionen tycker jag påminner om ordspråket att tomma tunnor skramlar mest. Berit Rohléns utmärkta utredning behandlas just nu, och jag förutsätter att den kommer att omsättas i praktisk handling. Fru talman! Alla inser att frågan om frakterna måste lösas. Annars hämmas utvecklingen av det gotländska näringslivet. Det har vi inte råd med, särskilt inte när vi har nåtts av många besked om varsel och indragningar. Vi behöver få de här frågorna lösta en gång för alla så att vi får en framtidstro, men vi behöver också extra hjälp på det arbetsmarknadspolitiska området i den besvärliga situation som nu har drabbat den gotländska arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en viktig fråga som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen arbetsmiljön i arbetslivet ur några olika synvinklar. Enligt SCB har närmare 5 % av de anställda utsatts för något slag av kränkande särbehandling. Det blir omkring 200 000 personer. Efter stress och arbetsbelastning är mobbning den vanligaste orsaken till psykiska arbetsskador. Arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer ökar mest av samtliga sjukdomar. Som exempel har var femte medlem i Statstjänstemannaförbundet blivit utsatt för kränkande särbehandling. Det visar en alldeles färsk undersökning om medlemmarnas arbetsmiljö som Statstjänstemannaförbundet, ST, har gjort. Var tredje medlem uppger att mobbning förekommer på arbetet. Alla är överens om att det är helt förkastligt att barn och ungdomar mobbar sina skolkamrater. I skolor runtom i landet försöker man nu också finna vägar att komma till rätta med det här. Och regeringen gör bl.a. en jättesatsning på att få in fler vuxna i skolan. Men hur uppträder vuxna människor mot varandra runtom på våra arbetsplatser? Uppträder vi vuxna som goda föredömen för det uppväxande släktet? Det är frågan som vi måste ställa oss. Men svaret är alltför ofta nej. Fru talman! De signaler som kommer är minst sagt oroande. Alltfler anmäler arbetsskador som beror på mobbning, och de kan vittna om hur de som arbetstagare har kränkts på sin arbetsplats. Kränkningen kan ske på många olika sätt och av alla medarbetare. Dock vittnar alltför många om att chefen är den som kränker. Vad som orsakar kränkningar är svårt att precisera. Förmodligen är dagens pressade arbetssituation med stressade arbetskamrater, slimmade organisationer, dåligt ledarskap och hot om uppsägning några av orsakerna. Men oavsett orsaker är det inte, har aldrig varit och får aldrig bli okej att mobba någon! Näringsdepartementets arbetsgrupp för åtgärder på arbetsmiljöområdet har gjort en ambitiös översyn och har ringat in områden där det kan krävas konkreta åtgärder. Gruppen lyfter fram ekonomiska styrmedel, lagstiftning och föreskrifter, tillsyn och tillsynsmetoder, företagshälsovård, samverkan, forskning kompetensutveckling kunskapsspridning samt arbetstider. 1993:17, Kränkande särbehandling i arbetslivet är i högsta grad aktuella och innehåller definitioner, konsekvenser och förslag till åtgärder för att förebygga kränkande särbehandling. Även den i 3 kap. i arbetsmiljölagen lagstadgade internkontrollen borde rätt använd kunna förebygga mobbning. De senaste årens statistik över ökande vuxenmobbning pekar dock på att den arbetsmiljölagstiftning vi har inte räcker till. Jag tror att det kan bli nödvändigt att införa straffbestämmelser för mobbning på jobbet, liknande dem som vi har i diskrimineringslagstiftningen. Jag är också övertygad om att det krävs mycket mer forskning om vuxenmobbning i arbetslivet. Men avgörande för framgång är viljan och övertygelsen hos alla att det går att vända utvecklingen med den ökande mobbningen på arbetsplatserna. Och där måste vi som politiker bidra med opinionsbildning, resurser och nödvändig lagstiftning. Fru talman! Nästa fråga som jag kort vill ta upp handlar om drogtester i arbetslivet. Vi börjar i Sverige få en väldigt liberal inställning till drogtester på jobbet, alltför liberal enligt min mening. Jag vet att enligt enkätundersökningar ställer en stor majoritet av svenskarna upp på drogtester för att få drogfria arbetsplatser. Och de lokala fackförbunden på t.ex. SJ och Luftfartsverket har gått med på att drogtesta personal som har s.k. säkerhetstjänst. Det är faktiskt inte utan anledning som den kroppsliga integriteten är skyddad i grundlagen, i regeringsformens andra kapitel, och man måste ha stöd i någon annan lag för att inskränka grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna. Den lag som arbetsgivaren brukar kunna luta sig mot för att motivera drogtester är arbetsmiljölagen. Det gäller arbetsgivarens skyldighet att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. Jag kan förstå att man vill testa t.ex. piloter och lokförare. Men i dag ökar användandet av drogtester mycket snabbt. Det senaste året drogtestades över 30 000 anställda i Sverige. Då förstår man att det inte bara är fråga om piloter utan om många andra. Hur många personer kommer vi att testa om några år? Det är viktigt att vi får tydligare regler för att kunna hantera den känsliga balansgången mellan personlig integritet och säkerhet för de anställda och allmänheten, att samma regler gäller för offentliga och privata arbetsgivare och att vi får regler som förhindrar att drogtester blir något som arbetsgivare gör slentrianmässigt. Det här är oerhört viktigt och centralt. Fru talman! Jag vill avslutningsvis nämna Socialdepartementets pågående utredning, som görs av enmansutredaren Jan Rydh, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Här konstateras att sjukfrånvaron och förtidspensioneringen fortsätter att öka och att ohälsa och därmed sammanhängande utstötning från arbetslivet blivit ett mycket allvarligt problem för alltfler människor. Utredningen ska vid tre tillfällen under detta år redovisa olika förslag i syfte att hejda och pressa tillbaka den oroväckande tilltagande ohälsan i arbetslivet. Utredningen har redan vid två tillfällen lagt fram många intressanta förslag och ska lämna sitt slutbetänkande i december. Regeringen har därtill i årets budget lagt fram ett ambitiöst och spännande elvapunktsförslag inom hälsoområdet. Det finns all anledning att med positiva ögon arbeta med detta förslag. Här har alla aktörer, från stat och kommun till samtliga parter på arbetsmarknaden, ett uppdrag. Det som sker inom ohälsoområdet är ohållbart i längden. Här bör alla politiska partier medverka på ett positivt sätt. Ingen kan stå eller får lämnas utanför en så viktig diskussion om bättre hälsa i arbetslivet. Vi måste naturligtvis se till helheten för oss människor både i privatlivet och i arbetslivet. Det är inte minst viktigt.

Fru talman! Med stor sannolikhet kommer rättstrygghetsfrågorna att vara ett viktigt frågeområde i nästa års valrörelse på samma sätt som det är i dagens debatt. Fokus kommer med all sannolikhet att riktas på de brister - stora, omfattande och oacceptabla brister - som finns i det svenska rättssamhället. Även om saker och ting fungerar bra på många håll, vill jag noga understryka, finns det alldeles för många brister som är oacceptabla. Det är allvarligt, därför att till statens kärnuppgifter hör faktiskt att se till att rättssamhället fungerar. Om inte staten sköter detta - och det är ingen originell iakttagelse, många har sagt det förut men det tål att upprepas - tar någon annan över det. Jag och Moderata samlingspartiet är inte tilltalade, och jag tror inte att heller justitieministern är tilltalad, av att medborgargarden växer upp, att andra ta över det som faktiskt är statens centrala uppgifter i ett rättssamhälle. Därför känner vi stor oro inför de brister och rapporter om brister som finns. Utan ett fungerande rättssamhälle fungerar inte demokratin. Rättssamhället är demokratins fundament. Utan rättssamhället finns det inget öppet samhälle. Det är ett samhälle där vittnen skräms till tystnad, där sanningen tvingas bort och där människor inte får sin rätt prövad på ett öppet och objektivt sätt. Det är utomordentligt allvarligt. Om det borde vi alla vara helt överens. Frågan är då, fru talman, varför det inte sker mer när det finns så många och ständigt omtalade brister. Det är helt riktigt att regeringen gör en del saker, lite mer pengar kommer, men det är alldeles otillräckligt. Visserligen ger justitieministern ett otal intervjuer. Det finns nästan inte ett område inom utgiftsområde 4 där han inte har planer på att göra det ena och det andra. Den minsta lilla tanke, även om det inte finns ett dokument inom departementet, blåses upp till stora saker. Det ingår väl liksom i PR-apparaten. Men kvar står ju bilden som allmänheten har: det tilltagande våldet, kvinnovåldet och annat våld, rapporter om poliser som inte har resurser att vara tillgängliga, inte resurser att rycka ut, inte förmåga och kapacitet att förebygga och klara ut brott. Bilden som allmänheten har skiljer sig väsentligt från den bild som ibland glättat i soffor och i andra reportage ofta med ett generöst bildmaterial ackompanjerar justitieministern. Det är två helt separata världar som möter allmänheten å ena sidan och en grupp journalister kring justitieministern å den andra. Och det är väljarna som bestämmer. Jag tycker att det finns anledning att säga att det behövs ett alternativ till detta. Jag ifrågasätter inte ett ögonblick justitieministerns goda uppsåt. Jag tror att vi kan vara överens om att det finns ett uppsåt hos oss alla att göra någonting av detta. Jag kritiserar regeringen och justitieministern för att regeringen gör för lite. Man anslår för lite pengar och är för lite kreativ när det gäller handling, inte i ord och intervjuer för där är det en makalös kreativitet. Vi behöver fler poliser, det är inget originellt. Det är nu 16 000, i realiteten 15 000, poliser i tjänst, och vi behöver upp till 19 000-20 000 poliser. Det är en bedömning som Rikspolisstyrelsen delar. Vi behöver utbilda fler poliser, för utan utbildning och betydligt fler poliser får vi inte dessa nya poliser med tanke också på de avgångar som kommer. Från moderat sida vill vi utöver regeringens satsningar på ökade utbildningsplatser lägga på ungefär 50 % från år 2004-2005, vilket innebär att vi kommer upp till 19 000-20 000 poliser betydligt tidigare än med regeringens förslag. Ja, regeringen kommer över huvud taget inte upp till den nivån före 2010. Regeringens ambition, som den är redovisad i budgetpropositionen, är inte tillräcklig för att skapa förutsättningar för en fungerande polis som allmänheten har all anledning att kräva om staten ska klara sin kärnuppgift så att inte andra tar över som privata vaktbolag, medborgargarden etc. Ingen vill ha - jag upprepar det, fru talman - ingen vill ha den utvecklingen. Under tiden - för vi kan inte få fram poliser hur snabbt som helst eftersom utbildning ska till - måste vi anställa, som vi föreslår från moderat sida, civila utredare. Erfarenheterna av dem är goda - det har skett ett antal anställningar av civila utredare - och det behöver utvecklas. Vi föreslår 500 sådana under Det innebär också, fru talman, att om vi vill öka polisutbildningen så kraftfullt som moderaterna vill, och som jag faktiskt hade trott att socialdemokraterna skulle visa en vilja att göra, aktualiseras frågan om den fjärde polishögskolan. Den har ett värde, inte bara för att den kan få fram fler poliser utan därför att polisutbildningen får fler aktörer, flera lärosäten, flera utbildningar. Det skapar en mångfald i polisutbildningen som är bra. Det har ett värde i sig att det finns flera utbildningsanstalter. Det skulle förvåna mig mycket, fru talman, och det är en ganska personlig uppfattning, om man inte då skulle välja västra Sverige, Göteborgs och Boråsregionen. Moderata samlingspartiet pekar på, och har gjort det i ett par år, behovet av en fjärde polishögskola. Vi behöver givetvis pengar, fru talman, för att klara detta, och det är regeringens dilemma. Ambitionen finns säkert och uppenbarligen också de goda skratten och leendena, men det avgörande är ju att man har finansiella resurser för att verkställa det man planerar, om man har detta goda uppsåt som jag inte alls ifrågasätter att man har. Regeringen lägger helt klart på mer pengar till detta, men det är otillräckligt. På polissidan lägger vi på ungefär 500-700 miljoner per år de kommande tre åren. Det är över miljarden per år, fru talman, utöver regeringens förslag när det gäller hela rättsväsendet. Låt mig också säga att samma problem när det gäller bristande resurser finns inom kriminalvården. Där gör regeringen finansiellt nästan ingenting alls, bara marginella justeringar, trots att man vet att det är överbeläggning, problem med att differentiera fångarna, ett allt sämre behandlingsinnehåll etc. Ändå gör man ingenting. Moderata samlingspartiet är inte främmande för att kräva hårdare straff, men vi kräver också att det ska vara en kriminalvård med ett vårdinnehåll. Det finns för många rapporter om fall där vården i stort sett är satt på undantag. Det accepterar vi inte! Fru talman! Sedan kan jag bara säga, för att ändå ge en eloge till ministern, att vi skarpt gillar beslutet att sätta stopp för igenslagningarna, nedläggningarna, av de små domstolarna innan man får en fristående, oberoende utvärdering. Det tyckte vi var bra. Det slogs vi för i kammaren i våras. Vi fick inte riktigt gehör för detta hos majoriteten, men vi tycker att det här är ett bra beslut. Äras den som äras bör. Avslutningsvis finns det när vi diskuterar frågorna om rättsstaten anledning att ta upp äganderättsfrågorna. Det finns ingen rättsstat, fru talman, som saknar äganderätt. Och en tryggad äganderätt förutsätter en ordentlig, fungerande rättsstat. All historisk erfarenhet visar att både den demokratiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen är beroende av en fungerande äganderätt. Hotet mot äganderätten, fru talman, är därför egentligen ett hot mot demokratin, det öppna samhället och den ekonomiska utvecklingen. All historisk erfarenhet de gångna århundradena visar detta. Jag tror mig veta att justitieministern både i sin nuvarande roll och, framför allt, i sitt tidigare yrke har visat ett stort intresse för ägandefrågorna. Det förefaller som om det skulle kunna finnas ett stöd. Jag frågar därför detta: Är justitieministern beredd att framöver i regeringens beredning av olika frågor verkligen lyfta fram äganderättsaspekten just i medvetande om att utan en säkerställd äganderätt får vi ingen rättsstat, ingen ekonomisk utveckling?

Fru talman! Mitt anförande handlade om arbetsmiljöfrågor och om arbetsrättens område. Jag lyssnade intresserat på Anders G Högmark när han diskuterade mer resurser till polis och polishögskola, fler i utbildning osv. Det har jag inga synpunkter på. Jag undrar bara hur ni moderater vill ha det rent allmänt. Ni pratar om gigantiska skattesänkningar, miljardbelopp, och sedan ska ni göra så mycket annat. Min fråga är egentligen: Hur ser ni moderater på arbetsrätten? Den ligger också inom rättsväsendets område. Tycker ni att den ska förstärkas eller hur ser ni på den? Jag blir bekymrad när jag konstaterar att Moderata ungdomsförbundet vill avskaffa alltsammans. Delar ni den uppfattningen? Den frågan gäller också Anders G Högmark.
Fru talman! Vi kan med lite olika utgångspunkter tycka att det är lämpligt med en arbetsrätt som är anpassad till dagens och morgondagens läge och till framtiden. Det må vara hänt att värderingarna vi har är lite olika. Det har andra företrädare från arbetsmarknadsutskottet redovisat. Däremot trodde jag att det skulle komma en fråga just om hur det här hänger ihop med arbetsmiljön, som också var ett tema tidigare. Är det någon som drabbas av stora problem i arbetsmiljön så är det polisen. Där saknas i princip i dag arbetsglädje. Det är ökad sjukskrivning och ökade problem med tjänstgöring på mycket obekväma tider för en alltmer åldrande poliskår. Där tror jag också att om regeringen verkligen hade satsat lite extra pengar, justitieministern, för att skapa förutsättningar för andra scheman etc. och för de äldre som i dag har problem med att klara det här så skulle arbetsmiljön, och därmed också arbetsglädjen, vara bra. Det är bra med en fungerande arbetsrätt, men det är också väldigt bra att en statlig myndighet som Polisen har resurser så att inte medarbetarna fullständigt bränns ut. Det är nog så viktigt att fundera över.
Fru talman! Det är oerhört viktigt och angeläget med en bra arbetsmiljö oaktat om det är i offentlig sektor eller på den privata sidan, det är det absolut. Det som förvånar mig är att ni moderater avvisar regeringens utomordentliga elvapunktsprogram för att just ta upp kampen mot ohälsa i arbetslivet. Ställer man det tillsammans med ert agerande vad gäller arbetsrätten undrar man vad det egentligen är ni vill åstadkomma. Det man ofta möter när man är ute är detta med skattesänkningar. Men allt det som ni så gärna pratar för ska ju finansieras. Det gäller även arbetsmiljön inom Polisen.

Fru talman! Det var intressant att lyssna till Anders G Högmark även om anförandet inte innehöll så mycket av det moderata fältropet "höj straffen, lås in!" som vi hört under den senaste tiden. Jag tyckte nog ändå att det mest intressanta var vad som inte sades. Det tycker jag blottade den brist på helhetssyn som präglar den moderata politiken. Det fanns inte ett ord om vikten av positiva satsningar bland barn och ungdomar. I den moderata budgeten skär man ned i kommunerna och för bort pengar som är viktiga för ungdomar. Det är naturligtvis väldigt viktigt med ett väl fungerande polisväsende och rättsväsende, men inser inte Anders G Högmark att även väl fungerande dagis, skolor, fritidsverksamheter och kultursatsningar är väldigt bra brottsförebyggande insatser?
Fru talman! Jag inser också att man inte kan beröra allt under åtta minuter. Moderater talar om höga straff och om att låsa in. Jag är ganska övertygad om att det finns väldigt många väljare i Trollhättan, som förmodligen dessutom röstar på Ingvar Johnsson, som när det gäller bus och våld, våld mot kvinnor, också har uppfattningen att de skyldiga ska ha sitt straff och låsas in så att det inte finns en risk att de ständigt överfaller och kanske hotar tidigare sambor, fruar etc. Sluta med den här lite löjliga schablonpolitiken! Det behövs straff, men det gäller som jag sade förut också att kriminalvården får ett innehåll. Jag skulle därför vilja ställa motfrågan: Tycker Ingvar Johnsson att kriminalvården i dag får resurser som gör att man har en adekvat rehabilitering av dem som låses in oaktat att de låses in en ganska kort tid?
Fru talman! Trolhätteborna är alldeles för kloka för att gå på det enkla moderata budskapet om straffens välsignelse i alla sammanhang. Men budskapet i moderaternas budgetmotion totalt är: Stäng ungdomarnas fritidsgårdar och stäng biblioteken! Bygg fängelser för pengarna och lås in de ungdomar som har kommit på kant och hamnat i svårigheter mycket mer än i dag! Jag tycker att det är sorgligt att lyssna till. När det gäller innehållet i fängelserna påstår jag att det påslag som moderaterna har i sin budgetmotion inte alls räcker till några förbättringar på fängelserna. Det skulle möjligtvis täcka kostnaderna för det ökade antal fångar som Moderaterna vill ha och det ökade antalet ungdomar som har begått brott som man tror att man ska bota genom hårda fängelsestraff.
Fru talman! Vi lägger på 300-400 miljoner kronor mer per år under vart och ett av dessa år till kriminalvården. Nu förstår jag varför Socialdemokraterna inte räknar med några höjningar av anslagen till kriminalvården. Vi vet att man räknar med sämre och sämre uppklarandeprocent, med att färre och färre lagförs och med att färre och färre kommer att få sina straff. Då förstår jag varför, men jag trodde uppriktigt sagt att man kunde föra debatten på en lite högre nivå, Ingvar Johnsson, än denna sorgliga karikering. Jag har aldrig ifrågasatt det goda uppsåtet, men låt oss beskriva varandras alternativ på ett rimligt sätt. Vi vill ge resurser så att man kan få närpolisreformen att fungera. Ingvar Johnsson har inte dragit många strån till stacken för att få fram resurser så att det ska fungera. Vi vill ha en närpolis per tusen invånare. Närpolisreformen har aldrig fått en rejäl chans, kan jag säga till Ingvar Johnsson och justitieministern. Det är egentligen ganska tragiskt. Det var många som trodde på den och många som trodde att den skulle innebära en god kontakt just ute i olika stadsdelar med unga människor. Pyttsan - inget kom ut av det!

Fru talman! Jag hade faktiskt tänkt ta tillfället i akt att för en gångs skull ta upp kriminalpolitiken ur ett lite annat perspektiv, ur ett större helhetsperspektiv än i den budgetdebatt som vi har i vanliga fall, där vi diskuterar polisen och antalet poliser för sig, kriminalvården för sig och domstolarna för sig. Jag tänker lyfta upp helhetsperspektivet, för en framgångsrik kriminalpolitik på lång sikt handlar ju om något helt annat än det antal poliser vi ska ha i dag eller i morgon. Ska vi kunna förändra brottsligheten, ska vi kunna förändra kriminaliteten, handlar det ju mer om vilka insatser vi gör på andra områden. Det handlar framför allt om det brottsförebyggande arbetet som många gånger kan förlöjligas. Man säger att det är flummigt. Men det är framför allt det som är det viktiga om vi ska kunna förändra utvecklingen. Det handlar om de tidiga insatserna för ungdomar. Det handlar om insatser ute i kommunerna för att kunna möta barn i missbruksfamiljer, i alkoholistfamiljer, och att kunna möta deras behov av insatser. Det handlar om att kunna möta barn i skolan där man tydligt ser att det finns problem och att kunna möta deras behov för att på så sätt kunna förhindra att de får en negativ utveckling. Det handlar i storstadsområdena framför allt om att lyckas med en integrationspolitik, att kunna bryta den isolering som många unga människor med invandrarbakgrund känner i storstadsområdenas förorter. Vi har inte lyckats, och vi ser i dag resultatet i mångt och mycket. Vi ser hur våra anstalter nu i väldigt stor utsträckning börjar få ungdomsgäng med invandrarbakgrund. Dessa ungdomar har en ganska svår problematik och en ganska svår kriminalitet bakom sig. Om man ska lyckas måste man ha kraften att inte bara diskutera straffsatser när brott har begåtts, att inte bara diskutera hur många fler anstaltsplatser vi behöver för att kunna möta detta och att inte bara diskutera hur vi ska kunna öka säkerheten ute på anstalterna med det ökade våldet. Den viktigaste kriminalpolitiska diskussionen, som tyvärr förekommer i alldeles för liten utsträckning, gäller hur vi ska kunna förhindra den fortsatta rekryteringen och den fortsatta utvecklingen på detta område. Jag måste säga att jag i detta sammanhang ibland upplever politikens begränsningar. En politik som i kommuner, i landsting och även här i riksdagen många gånger bygger på årets budget och de olika ramarna inom de olika områdena innebär svårigheter att kunna ha en helhetssyn - att se de små kommunerna där man vet att insatser skulle behöva göras, men där det inte finns pengar och utrymme i just detta års budget. Man skjuter i stället dessa frågorna på framtiden. De sparbeting som man lägger på områden som rör ungdomars och utsatta barns behov är morgondagens stora kostnader. Att kunna föra en debatt om helheten när vi diskuterar kriminalpolitik är många gånger viktigare än att ständigt diskutera hur många poliser vi ska, hur många poliser det ska finnas år 2003 och år 2004. Det som vi i grunden nog måste vara helt överens om är ju att minska brottsligheten och att se till att vi minskar antalet brottsoffer ute i samhället. Det är då vi måste titta på det brottsförebyggande arbetet. När det gäller det brottsförebyggande arbetet, som har kommit i gång ganska bra på många håll ute i landet, saknas det många gånger politiska krafter som vill driva dessa frågor. Många gånger är det enskilda politiker som har ett ganska stort engagemang. Men tyvärr finns det för lite engagemang i fullmäktigeförsamlingar och ute i nämnderna. När man fattar beslut måste man nämligen hela tiden väga in vilken effekt de har på det brottsförebyggande arbetet och vilken effekt de kommer att ha på morgondagens kostnader. Där måste jag säga att jag tycker att det är tragiskt. Jag kunde nämligen inte låta bli att reagera på det som den förre talaren Anders G Högmark sade. Han talade om att vi från majoriteten absolut inte bryr oss om att rättsväsendet faller ihop, att fler och fler människor blir upprörda och att fler och fler människor kräver att man ska ta tag i det. Samma moderater säger att det är fullständigt absurt att t.ex. säga till bilföretagen att de måste ta sin del av ansvaret i ett brottsförebyggande arbete och se till att de har lås på bilarna som fungerar. Samma moderater driver en alkoholpolitik som innebär att vi ska släppa alkoholen fri i mycket större utsträckning och ha ett längre öppethållande och att låta det vara upp till varje enskild människa att sköta detta med alkohol när vi samtidigt får statistik där det sägs att 80 % av våldsbrotten är alkoholrelaterade. Beträffande kvinnomisshandeln, som är ett mycket stort problem och som vi alla är överens om att man måste göra många insatser mot, vet vi också att oerhört mycket av den är alkoholrelaterad. Jag förstår att med den politik som moderaterna har på dessa områden så lär man säkert behöva mycket fler poliser för att kunna klara av de problem som växer upp i samhället. Detta är frågor som jag önskar att jag kunde höra moderaterna ta upp mer i den kriminalpolitiska debatten. Vi kommer att få tillfälle att diskutera de konkreta budgetförslagen på detta området. Men jag skulle mycket gärna vilja höra moderaternas förslag till andra insatser som skulle kunna ha betydelse för att hejda utvecklingen med ökad brottslighet som moderaterna så ofta säger finns. Men det är också omdebatterat hur det egentligen är med detta. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att det finns många människor som engagerar sig i dessa frågor. Det finns många organisationer som tar ett stort ansvar. Vi ska givetvis göra allt som vi kan för att stödja och stötta dem. Men vi måste också vara mycket försiktiga med att se till att vi inte överlåter ansvaret till frivilligorganisationer, till människor med ett stort personligt engagemang. Vi måste också se till att staten tar sitt ansvar, att kommunerna får resurser och att de sätts in hos dem som verkligen behöver dem.

Fru talman! Jag brukar ha ambitionen att sitta och lyssna och försöka väga och värdera argumenten och inte ha några förutfattade meningar. Uppenbarligen har en och annan tidigare talare den vanan. Jag brukar lyssna med stort intresse på Alice Åström. Och jag kan dela uppfattningen att det är klart att det är en knippe faktorer som samverkar till hur en människas liv kommer att gestalta sig och hur hon kommer att bete sig. Men när man talar om just kriminalvården och ser anslagsutvecklingen för de kommande tre åren enligt budgetförslaget måste det väl ändå inge en viss oro, Alice Åström? Det är ändå ett förslag som Alice Åström och hennes parti står bakom. Det handlar ändå om att man kan göra olika saker med pengar. Man kan förbättra personalens utbildning, ha mer personal, fördjupa och genomföra olika rehabiliteringsprogram, osv. Vi menar att med de beläggningstal som finns skulle man med mer resurser kunna göra väsentligt mycket mer för att höja kvaliteten för de redan intagna.
Fru talman! Jag kan vara överens med Anders G Högmark om att det är oroande att se att antalet behandlingar inne på anstalterna har minskat. Det är oroande att det inte har funnits tillräckligt mycket utbildning för de anställda. Men det handlar också om att man måste se till att kvaliteten på det som finns inom kriminalvården också är hög. Som vänsterpartist måste jag säga att jag tror, vilket jag kommer att fortsätta att driva, att kriminalvården kommer att behöva mer resurser. Men jag tror också att det kvalitetsarbete som nu pågår när det gäller behandlingsinsatserna osv. kommer att ha en ganska god effekt. Det hjälper inte om man har haft 100 behandlingstimmar med väldigt låg kvalitet och som inte har inneburit att människor har blivit förändrade. Då är det bättre att ha 10 timmar men se till att det händer någonting på dessa 10 timmar.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara ganska överens om att det krävs mer ekonomiska resurser. Men det är inte alltid bara de ekonomiska resurserna som är avgörande. Det behövs en blandning. Jag och Moderata samlingspartiet ser med stor oro på utvecklingen av anslagen. Det är därför som vi har föreslagit 300-500 miljoner kronor mer per år. Även utan ytterligare en enda person intagen inom kriminalvården skulle ett bra behandlingsresultat och en större andel som kunde komma ut i ett vanligt liv och inte återvända till kåken vara en lysande investering mänskligt, socialt och ekonomiskt. Man är ju förfärad över det stora procenttalet återfall. Varje procentenhets förbättrat behandlingsresultat skulle förmodligen vara ett ekonomiskt lysande resultat. Det är alltså därför känner vi oro över utvecklingen av anslagen. Fru talman! Vi får kanske tillfälle att lite längre fram i ett replikskifte fortsätta diskussionen.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir glad när jag hör hur moderaterna och Anders G Högmark lyfter fram detta med behandlingsinsatser inom kriminalvården och vikten av att det blir en förbättring. Däremot måste jag säga, precis som det framförts tidigare, att skulle moderaternas förslag om maximistraff tredje gången gå igenom här i riksdagen kommer de 300-500 miljoner kronor som moderaterna lagt extra till kriminalvården inte att räcka. Det skulle nämligen bli ytterligare brist på anstaltsplatser, och vi skulle vara tvungna att öppna fler anstalter - med de kostnader som det medför. Dessutom skulle antalet långtidsdömda inne på anstalterna vida överstiga de belopp som moderaterna vill lägga på kriminalvården. När det gäller den ekonomiska politiken och den ekonomiska uppbackningen för att kunna åstadkomma en förbättring når alltså inte heller moderaterna speciellt långt.
Fru talman! När det gäller just ungdomar skulle jag vilja fråga om Alice Åström anser att barn och ungdomar som begått brott bemöts på ett effektivt sätt, att de ges en effektiv behandling och möts med vårdplaner på ett sådant sätt att de inte återfaller i brott. Vi vet ju att det t.ex. inte finns platser för att ta hand om dessa ungdomar. Dessutom vet vi hur behandlingen ser ut. Detta med att ungdomar inte får en plats leder ju till att de är kvar ute i samhället och begår en mängd ytterligare brott. Jag kan väl tycka att det är viktigt med det förebyggande men jag ser inte att detta bedrivs på ett effektivt sätt.
Fru talman! Nej, det finns helt klart brister när det gäller sättet att i dag bemöta ungdomar som begår brott. Vänsterpartiet var i stort sett det enda partiet som sade att just påföljden att bli dömd till sluten ungdomsvård skulle innebära att man också slår ut dem som blir omhändertagna och som man försöker göra något åt innan de begår brott. Resultatet blir då en den här utträngningseffekten; man kommer att döma alldeles för många ungdomar till just nämnda påföljd. Där är jag helt överens med Gunnel Wallin. I dag ser vi brister på SIS-hemmen. Utifrån en planering som från första början innebar att det skulle vara ungefär 10 årsplatser är man nu uppe i ett behov av 80 - ja, egentligen 100 - platser. Detta har givetvis inneburit att man inte har varit så effektiv i behandlingen som hade behövts. Det här är något som man behöver jobba vidare med. Men vad jag tycker är ännu viktigare är att kommunerna tar tag i de här sakerna innan man kommit så långt.
Fru talman! Jag kan instämma vad gäller det sättet att tala men det handlar just om vilka positioner vi har. Alice Åström har ju här möjlighet att påverka situationen. Det krävs kraftåtgärder, inte bara gentemot dem som sitter på slutna anstalter utan även gentemot dem som är dömda till vård inom socialtjänsten. Det är viktigt att tidigt stävja brott bland ungdomar. Alice Åström talar ju om brottsförebyggande åtgärder. Vad gäller brottsförebyggande åtgärder har den summan faktiskt minskats i årets budget. Det är dock viktigt att främja den förebyggande verksamheten - det håller jag helt med om - men det behövs också resurser för att hålla i gång det hela. Vidare behövs det närpoliser som sitter med och arbetar aktivt med detta; det finns det inte på alla ställen.

Fru talman! Ja, men det viktiga i sammanhanget är att detta arbete också måste bedrivas ute i kommunerna. Jag ser i dag en fara där och tycker att det är oerhört bra att regeringen har satsat pengar på det brottsförebyggande arbetet. Det kommer nog att behövas. Men väldigt många av de här insatserna borde vara en självklarhet ute i kommunerna och i varje medborgares medvetande. Många undrar vad som har hänt med ungdomsgenerationen, men den fråga som skulle behöva ställas tycker jag ibland är vad som har hänt med vuxenvärlden - alltså frågan om att vuxenvärlden har abdikerat. Jag tror att en av de viktigaste åtgärderna är att se till att det blir ett normalt vuxenansvar att kunna reagera och att gå in så tidigt som möjligt, oavsett om det är mitt eller om det är ditt barn. Det tror jag är det bästa brottsförebyggande arbetet - inte enskilda medel från regeringen.

Fru talman! Inledningsvis skulle jag vilja säga att det var intressant att höra Alice Åström här. Jag skulle vilja rekommendera henne att ta del av de kommittémotioner som vi i vårt parti har lagt fram och där vi har ett heltäckande program för hela rättsväsendet, både när det gäller unga lagöverträdare och när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Jag skulle önska att Alice Åström svarade på frågan om hon tror att familjen har någon som helst betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Eller delar Alice Åström sin partiledares uppfattning - död åt familjen? I så fall tycker jag att det är väldigt tragiskt. Det finns många områden som man skulle vilja stanna vid då det är dags för allmänpolitisk debatt, särskilt som justitieministern har lovat att delta. Välkommen, Thomas Bodström! En stund ska jag koncentrera mig på det område som jag tycker kanske är det område som blivit mest bortglömt i årets budgetproposition, nämligen kriminalvården. De nedskärningar som gjorts under de senaste åren inom kriminalvården har drastiskt försämrat verksamheten, vilket också har lett till sämre rehabiliteringsmöjligheter. För att vara lite ironisk kunde man säga att våra svenska anstalter skulle kunna liknas vid själlösa förvaringsboxar utan adekvat vård. Vi kristdemokrater menar att detta inte är godtagbart. Det är också därför som vi har avsatt 337 miljoner kronor utöver regeringens anslag till kriminalvården. När regeringen beskriver vilka mål man har med den svenska kriminalvården säger man t.ex. i regeringsförklaringen: "Kriminalvårdens insatser för att förebygga återfall i grov brottslighet och drogmissbruk ska öka." I budgetpropositionen nämns också vilka mål som verkställigheten ska ha. Man redogör för hur programverksamheten fungerar. Man säger: Den icke uppmärksamme läsaren drar slutsatsen att i ordet programverksamhet ligger just det som vi pratar om: motivationsträning och brotts och missbruksprogram. Men så är det inte, för sanningen är - av den tillgängliga tiden används till arbete. Jag vet att det visserligen kan ses som ett slags träning men inte om det inte är ett riktigt motiverande arbete. 12 % av tiden används till klientutbildning, 14 % till annan strukturerad verksamhet, 19 % till outnyttjad tid och 6 % till brotts och missbruksrelaterad programverksamhet. Det känns lite olustigt om regeringen på något sätt försöker lägga dimridåer då man beskriver programverksamheten på våra anstalter. Sanningen är faktiskt att insatsen vad gäller motivationsprogram inte har förbättrats från år 1996 till år 2000.

Det är ju vad vi vill, och det är också målskrivningarna. Justitieministern har tidigare i debatter hävdat att den sjunkande nivån i programverksamheten beror på att man inom kriminalvården under några år haft ambitionen att höja nivån och den vetenskapliga standarden på programverksamheten. Men vad har då hänt? Jo, efter de senaste årens nedskärningar inom kriminalvårdens verksamhet finns inte tillräckligt med pengar att genomföra de mer avancerade programmen. I stället får många missbrukande interner inte ens den vanliga missbruksvård som de har haft tidigare, utan de hamnar i andra verksamheter som inte alls är direkt inriktade på missbruk. Det är inte minst tragiskt för den enskilde missbrukaren. Det är också enormt negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regeringen lovade ett antal förbättringar inför år nya anstaltsplatser, 30 nya häktesplatser, utökad programverksamhet med ett hundratal platser, personalutbildning, mindre och säkrare avdelningar etc. För det anslog man 270 miljoner kronor i extra ramtillskott samt ett engångsbelopp. Men det räckte inte långt. Det vet alla vi som är insatta i detta. Kriminalvården tog med sitt underskott från år 2000 på 190 miljoner kronor. Där satt man med dryga 80 miljoner som skulle räcka till hela den fantastiska visionen och verksamheten, något som även justitieministern gick ut med väldigt hårt. Vad blev det med ambitionerna? Hur långt har verksamheten utvecklats? Hur blev det med den utökade programverksamheten med de 100 nya platserna? Har vi fått säkrare avdelningar och bättre innehåll i programverksamheten, förbättrade personalinsatser och mindre narkotika på anstalterna? Det skulle vara väldigt bra om Thomas Bodström kunde svara på det. De rapporter jag får från anställda och intagna på olika anstalter i Sverige pekar på en mycket bekymmersam situation. Påverkansprogrammen har försämrats. Ansökningar om att få starta motivationsavdelningar har avslagits. Personalresurser har skurits ned, vilket har lett till väldigt många långtidssjukskrivningar. Trots det har regeringen gång på gång mage att skriva i sina budgetar att "de ytterligare rationaliseringar som behöver göras ska genomföras utan att verksamheten drabbas". Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att justitieministern och regeringen har en väldigt dålig insikt i hur det ser ut i verkligheten ute i kriminalvården. Det bekymrar mig allvarligt. årsarbetskrafter. Det motsvarar nästan 10 %. Nu ska nya besparingar göras. Det är besparingar det handlar om i den budget som har lagts fram. Då frågar jag justitieministern: Var ska de besparingarna göras? Hur ska vi kunna förändra kriminalvården utan pengar? Vilka målsättningar har justitieministern själv för att utveckla kriminalvården så att vi ska kunna leva upp till målen att rehabilitera människor för att kunna återintegrera dem i samhället? I årets budgetproposition medger nu även regeringen och Kriminalvårdsstyrelsen att det dominerande problemet i fängelsevärlden är narkotikan. Kriminalvårdsstyrelsen säger t.o.m. att situationen är krisartad. Enligt uppgift ska antalet grova missbrukare på fängelserna ha ökat med 1 000 personer de senaste tio åren. Man ser också sambandet mellan förekomsten av narkotika på anstalter och minskade behandlingsinsatser. Tycker justitieministern att kriminalvården i dag är en kriminalvård som lever efter de intentioner och löften som regeringen har i sina målskrivningar?
Fru talman! Vi kommer in på diskussionen om familjen varje gång vi har debatt. Oavsett hur man nu vill definiera familjen - det har varit ständiga diskussioner om hur konstellationen ser ut - är självklart medlemmarna i familjen, de som är närmast barnen, oftast de bästa brottsförebyggande resurserna som finns. Men man får heller inte glömma - och det brukar jag också säga - att det finns familjer som är de största brottsalstrarna. För de barn som växer upp i miljöer där de inte får lära sig rätt och fel, i kriminella miljöer och i missbruksmiljöer kan man definitivt inte säga att familjen är den bästa brottsförebyggande insatsen. Det ligger på två helt olika plan. Man måste ha med sig båda när man diskuterar den här frågan.
Fru talman! Bara därför att det finns familjer som inte lyckas och inte klarar av att överföra värderingar kan vi väl inte därmed säga: Död åt familjen. Vi säger inte att alla ska in i fängelse bara därför att det finns ett antal människor som är brottsliga i vårt land. Vi ser att det finns människor som vill försöka att överföra värderingar och normer på ett gott sätt till sina barn. Det jag vill komma åt är att Alice Åström gärna tar fram socialtjänstens ansvar och skolans ansvar. Det är därför jag ställer frågan: Har föräldrarna och de vuxna kring barnen ett stort ansvar i det brottsförebyggande arbetet?
Fru talman! Föräldrarna har en viktig roll. Vuxenvärlden har en oerhört viktig roll, precis som jag påpekade innan. Men väldigt många av dessa ungdomar och barn har inte en fungerande familj. Därför är det extra viktigt att andra runtomkring barnen fungerar på det sätt som de ska göra. Sedan vill jag säga något lite kort om kriminalvården. Det finns en fara i att säga att narkotikasituationen på anstalterna är så oerhört katastrofal. Man kan läsa siffrorna på många olika sätt. Visst har problemet ökat. Men antalet människor som kommer in med ett missbruk i anstalterna har också ökat. Därför ökar också förekomsten av narkotika på anstalterna. Det är en ganska naturlig följd. Jag tror inte att det har så mycket med besparingarna att göra. Det handlar mer om det klientel som man har att göra med.
Fru talman! I så fall får Alice Åström ta itu med Kriminalvårdsstyrelsen och regeringen. Det är de själva som skriver ordagrant i budgetpropositionen att narkotikasituationen ute på våra anstalter är i det närmaste krisartad. Det har jag tagit till mig. Det är inte så att jag försöker att skriva om det som regeringen säger. I detta avseende har jag tagit det till mig. Det är allvarligt, och vi måste sätta in åtgärder. Det handlar inte bara om narkotikasituationen utan om hela klimatet på våra anstalter. Det ligger någonting i det jag säger. Anstalterna har blivit själlösa förvaringsboxar utan adekvat vård. Det är därför vi misslyckas. Vi får tillbaka människor om och om igen. Ca 50 % av dem som åker ut från våra fängelser är tillbaka på en gång. Det är detta som är tragiskt, Alice Åström. Jag tror att vi tillsammans kan hjälpas åt att förändra situationen om Alice Åström vill stödja mig i de motioner och förslag som jag kommer att lägga fram i vårt utskott den närmaste tiden.

Fru talman! Respekt för demokratiskt beslutade lagar och förordningar måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan människor och mellan människor och myndigheter. Fungerar vårt samhälle så, har vi människor också möjlighet att känna trygghet och få en god livskvalitet. Rättsväsendet och hur det fungerar utifrån den enskilde medborgarens situation har varit i stöpsleven den senaste tiden. Det finns en stark koppling mellan den ökande kriminaliteten och samhället i övrigt, den sociala situationen, arbetsliv, skola osv. Det är viktigt att man har en helhetssyn och samarbete mellan olika grupper i samhället som en viktig ledstjärna. Klyftorna ökar. Det blir alltfler som struntar i lagarna och skapar sina egna lagar. Det är en farlig väg som vi i Centerpartiet inte kan acceptera. Vi i Centerpartiet föreslår ökade resurser till främst polis och kriminalvård i vår budget. Men det är inte bara att ropa på fler poliser. Visst behöver rättsväsendet mer resurser. Men rättsväsendet behöver dessutom en effektivare användning av de resurser som finns. Låt inte resurserna gå till byråkrati och administration, utan använd resurserna i praktiskt arbete! Det behövs ett kraftfullt, modernt ledarskap på alla nivåer. Ett ledarskap som lyssnar på medborgarna och medarbetarna och som ger möjligheter till lokala variationer utifrån de lokala förutsättningarna. Centerpartiet anser att vi behöver ett decentraliserat rättsväsende nära människorna. När det gäller de centraliseringar som är gjorda av regeringen inom rättsväsendet så ligger det ett förslag i luften om en central polisorganisation. Tingsrätterna centraliseras och läggs ned på löpande band. Det var tydligen någon som fick kalla fötter i sommarvärmen, så det hela stoppades upp och den utvärdering som vi har begärt blir av innan man går vidare. Det finns långt framskridna planer på storanstalter inom kriminalvården. Vad gäller åklagarna så vet vi att de tidigare har centraliserats. Centerpartiet vill ha decentralisering. Vi vill ha en närpolisorganisation som gör skäl för namnet, och inte den sammanslagning av närpolisområden som nu sker. Centerpartiet vill ha närpolis, och inte fjärrpolis! Närpoliserna ska vara synliga i samhället. De ska känna igen sig i geografi och personer. Medborgarna ska ha lätt att nå polisen inom rimlig tid. Vårt krav från Centerpartiet på polis i varje kommun och i varje stadsdel i de stora städerna dygnet runt kvarstår. Nu tänker jag gå in på kriminalvården. Det är nämligen viktigt med kriminalvård, och vad ordet betyder. Det ska vara vård och inte förvaring. Vi måste vända trenden inom kriminalvården för att återfallsandelen ska minska. Ute i verkligheten har verksamheten återigen utsatts för nya sparuppdrag. Vi har fått många sådana signaler. Verksamheten är uppifrånstyrd. Centerpartiet vill ha ett underifrånperspektiv. Jag kan ta ett exempel. Personalen på Kalmaranstalten har tagit initiativ till och bedrivit terapi utifrån det goda samtalet sedan tio år tillbaka med ett mycket gott resultat. Detta har också spritt sig ut till frivården och genom ett nordiskt samarbetsprojekt även till de nordiska länderna. När något fungerar bra och har effekt - hur bemöts det då? Då drar man in behandlingsmedlen för den verksamheten. Vilka signaler ger det till verksamheten? Jag undrar vad justitieministern har att säga om detta. I det goda samtalet blir de intagna hörda och tagna på allvar. Man förmedlar en känsla av ömsesidig respekt som de kanske aldrig tidigare har upplevt. Det är en otroligt viktig behandlingsterapi. Det måste till kraftfulla åtgärder mot alkohol och droger. Det är nämligen det som skapar mycket kriminalitet. Fritt från droger - det måste vara det slutgiltiga målet på våra anstalter. I dag är situationen på anstalterna värre än någonsin vad gäller missbruket enligt de signaler som jag har fått. Det behövs fler narkotikahundar. Det behövs mindre enheter. Det behövs en bättre rehabilitering. Det behövs ett nytt bonussystem. Jag känner att regeringen pratar och skriver i sina förslag om målsättningen att alla anstalter ska vara drogfria. Det är en sak, men i verkligheten ser det annorlunda ut. Att regeringen sviker sina löften är ju en sak, men när även Vänsterpartiet, som ivrigt har värnat kriminalvården, gör det så blir jag förvånad och besviken. En annan orsak till svårigheter inom kriminalvården är platsbristen, som nämnts här tidigare. Kumla fick t.ex. en nyöppnad avdelning nu, men trots detta har man 102 % beläggning. Det är otroligt bekymmersamt att pussla ihop anstaltsplatserna. Det är också kris på många häkten trots att några häktesplatser har öppnats. Arrestlokalerna får också tas i anspråk. Det finns stora bekymmer, och det är tungt att klara av denna situation. Det är inte bra att det är kö till anstalterna så att man får använda köbrickor och inte kommer in och får avtjäna sitt straff. Den cirkulationen är inte alls bra. Det gäller ju att använda tiden på ett meningsfullt sätt för att komma vidare här i livet. Vill vi ha rehabiliterade människor, som kan leva ett vanligt liv, som kommer ut från våra anstalter? Eller vill vi ha människor som känner ännu mer hat och förakt mot samhället? Det är viktigt att satsa på kriminalvården - både kort och långsiktigt. De förluster i rehabilitering som jag har tagit upp tidigare ger ökade kostnader på både kort och lång sikt. Jag vill också lyfta fram frivården, som har fått ta över alltmer arbete i dagens kriminalvård. Det gäller fotboja, samhällstjänst, övervakning, utslussning och samarbete med kommunerna - men med i stort sett samma resurser som tidigare. Det kan ju inte bli annat än kvalitetsförsämringar och förbrukad personal. Jag tycker att man måste vara uppmärksam på detta. Vi har inte råd att förbruka personal. Det är nämligen inte så lätt att få personal i vare sig kriminalvården eller frivården. Man kan fråga sig om det finns något som ska väljas bort. Vilka svar och vilka råd har ministern att ge när det gäller kriminalvården och frivårdens arbete? Till sist vill jag också säga att det är viktigt att stödja frivilligorganisationernas arbete. Men man ska inte lämna över allt på dessa organisationer.

Fru talman! Jag vet inte om det kan bli så mycket debatt av det här. Jag håller med om det mesta som sägs här. Det behövs fler poliser. Äganderätten är viktig. Vi måste satsa på kriminalvården osv. Jag tänkte ändå börja mitt anförande med att understryka att en av de allra viktigaste sakerna för regeringen är tryggheten för våra medborgare. Det gäller förstås även inom kriminalpolitiken. Om man tar det från början så måste man först ställa sig frågan: Varför begås det brott över huvud taget? Det tycker jag är utgångspunkten för diskussionen. Det finns en ganska samlad uppfattning om att det är sociala orsaker som ligger bakom brott. Det är sociala skillnader och orättvisor som gör att människor hamnar i kriminalitet. Det är här vi måste börja - redan med våra barn, innan de har blivit ungdomar. Det är svårt att jämföra satsningarna. Men vid sidan av den satsning som regeringen gör på polisen så är kanske den allra viktigaste satsningen den som regeringen nu gör på fler lärare och mer dagispersonal i våra daghem och i våra skolor. Med de fem miljarder som satsas nu kommer det inom de närmaste åren att komma ut 15 000 dagisanställda och lärare. Det är just det som behövs för de barn som behöver extra trygghet och hjälp när mammor och pappor inte orkar på det sätt som de önskar. Det är här man måste börja. Då går det inte att hålla på och lägga ned fritidshem och all annan verksamhet för ungdomar och säga att det är ungdomarnas fel. Vi ska kroppsvisitera dem, säger man. Och vi ska skärpa straffen! Den tredje gången man gör något ska det vara maxstraff. Måhända gör man undantag om ungdomarna är under 18, men när de kommer upp lite i åldern blir det maxstraff på tio år, ja t.o.m. 14 år om man följer de kombinationsregler som finns. Detta är att svika våra barn och ungdomar! Vi stöter dem ifrån oss, och gör vi det så får vi inte tillbaka dem. Det ska vi ha alldeles klart för oss. De enda som tar hand om dem är de kriminella organisationer som väntar på fängelserna. Det är här vi ska börja. Sedan håller jag med om att vi måste satsa på polisen - absolut! Som nu ändå måste vara bekant för alla gör regeringen den största satsningen någonsin på polisen. Den är långt mycket större än vad någon borgerlig regering har gjort tidigare när man har haft chansen. Jag ska inte belasta er med miljoner och miljarder, utan det viktigaste är att antalet poliser ökar nu. Och det har redan börjat öka! Det har börjat öka eftersom ytterligare en polisutbildning öppnades i Umeå förra året. Om en månad kommer en tredje polishögskola att öppnas i Växjö. Vi kommer redan nästan år att kunna börja utbilda 700-900 poliser varje år. Det kommer att bli en nettoökning under flera år framåt. Det går faktiskt inte att öka antalet hur mycket som helst om man ska behålla den höga kvalitet som vi vill att polisen ska ha. Polisen behövs, inte minst i det brottsförebyggande arbetet. I de brottsförebyggande råd som nu finns i 200 av landets kommuner har man kunnat konstatera att där polisen har en central roll fungerar det väldigt bra. Sedan behövs de frivilliga krafterna. Jag håller med Gunnel Wallin om att de inte kan ta hela ansvaret, men de behövs, inte minst för föräldrarnas egen skull och för att de ska få en bättre insikt i vad deras barn och ungdomar gör så att de kan förbättra kontakten ytterligare. Det är också viktigt att polisen får ägna sig åt det som polisen är till för, nämligen att se till att brott inte begås och, om de nu ändå har begåtts, klara upp brotten. Då måste vi ge stöd till polisen. Det är därför som det nu pågår en utredning för att se över vad polisen ska göra. De ska inte behöva ha en massa sidouppdrag och uppgifter som andra kanske borde ta hand om. Den här utredningen blir klar till nästa sommar. Den är kanske minst lika viktig som ökningen av antalet poliser för att polisen ska kunna göra det som är tanken. Kriminalvården har diskuterats här i dag. Det är bra. Det tycker vi alla. Vi ska inte försöka skapa någon rivalitet om vem som tycker det här är viktigast, men vi ser ändå på det på olika sätt. Vi är överens om att vi måste minska antalet återfall. Regeringens förslag - och det stöds också av våra samarbetspartier - är att man måste göra något åt den svåra situation som uppstår när en person kommer ut från ett fängelse. Vi vet att sex av tio återfaller i brott. Det är därför som det nu finns en försöksverksamhet med elektronisk fotboja de sista fyra månaderna. Det här är inte en förkortning av straffet. Det är till för att underlätta en återanpassning till samhället och för att en person som har suttit länge i fängelset ska få en möjlighet att få kontakt med samhället igen. Men det sätter också en press på olika myndigheter att ta sig an den här personen och ge det stöd och den hjälp som personen behöver. Inte minst för brottsoffrens skull är det viktigt att den här återfallsfrekvensen minskar. Det sägs att det inte kommer något tillskott till kriminalvården i år, i alla fall från vissa håll. Sedan kom det en korrekt siffra här på 271 miljoner. Jag tycker att det är en ganska stor siffra. En del av det är ett engångstillskott och en annan är en ramhöjning som kommer att fortsätta. Men jag vill understryka, precis som det anges i propositionen, att det är mycket möjligt att det behövs ytterligare medel. Kriminalvården har ju haft en ansträngd situation när det gäller antalet anstaltsplatser. Nu kan man öka antalet platser, inte med de 100 eller 130 som utlovades utan med 200 eller möjligen 250. Det är mycket mer än vi hade lovat. Regeringen har haft kontakt med kriminalvården för att arbeta fram ett program som innebär att man ska kunna hjälpa dem som är särskilt motiverade att komma ifrån sitt missbruk i fängelset. Så sent som förra veckan träffade jag också Bertel Österdahl från Kriminalvårdsstyrelsen som lade fram ett mycket bra förslag som vi ska arbeta vidare med. Det bygger på särskilda anstalter och särskilda enheter samt ett mycket bra program för dem som är verkligt motiverade att komma ifrån sitt missbruk. Så säg inte att vi inte jobbar med den här frågan! Vi jobbar verkligen med den just nu. Vi kommer också att återkomma med konkreta förslag. Jag skulle vilja avsluta med något som också tyvärr är ett ständigt återkommande ämne, nämligen våldet mot kvinnor. Det är ett mycket stort antal kvinnor som årligen, ja faktiskt varje dag, utsätts för misshandel. Det har gjorts mycket. Vi har en kvinnofridsreform. Sedan den 1 juli finns det en brottsofferproposition som bygger just på att öka förståelsen för brottsoffer. Men vi måste hela tiden söka vidare och fortsätta det här arbetet. Så länge vi har det här mörkertalet kan vi inte slå oss för bröstet och säga att vi har en lagstiftning som hjälper. Det handlar ju ofta om misshandel från en partner i en tidigare relation eller i hemmet. Här gäller inte besöksförbudslagen, och det är här de allra svåraste situationerna finns. Jag tror att de allra flesta kvinnor anmäler ett övergrepp om det sker på gatan, på krogen eller någon annanstans, men i hemmet är det oerhört svårt. Och det är inte så konstigt när man tänker efter. Misshandeln sker kanske inför barn. Det är inte så lätt att berätta allting för en polis när man vet att mannen som står i rummet bredvid eller några meter därifrån kommer ut om några minuter om det inte finns tillräckliga skäl att gripa, anhålla och häkta. Det är därför som vi nu på Justitiedepartementet och inom regeringen arbetar med att ge ett ökat skydd för de kvinnor som bäst behöver det, nämligen där mörkertalet är som störst. Vi har diskuterat detta fram och tillbaka. Nu kommer vi att lägga fram en promemoria om ett par tre veckor. Där har vi en rad förslag. Det är mycket möjligt att många av dem inte går att genomföra, eftersom vi måste ha samma höga krav på rättssäkerhet på det här området som på alla andra. Men vi kommer att försöka på alla sätt att öka stödet till de misshandlade kvinnor som finns runtom i Sverige. Detta är också oerhört viktigt för barnens skull. Det är de värda.

Fru talman! Jag vet inte om justitieministern har några alldeles speciella förmåner när han kommer till kammaren. Om jag, inför mina utskottskolleger, skulle säga att jag håller med dem och att jag tycker allt de har sagt är bra samtidigt som jag inte redovisade vilka förslag jag själv skulle komma med och kostnaderna för dessa, skulle jag förmodligen bli utbuad ifrån den här kammaren. Jag ställde några frågor till justitieministern om vad justitieministern vill göra för att förändra situationen på anstalterna, och inte bara när det gäller narkotikasituationen. Det gäller de brotts och missbruksprogram som vi vet har minskat. Det gäller tryggare avdelningar, bättre arbetsmiljö för personalen och att se till att vi får en situation där människor utvecklas så att de kan möta verkligheten den dag de friges. Har justitieministern svar på de här frågorna? Eller vad handlar det om eftersom justitieministern inte har något svar?
Fru talman! Det handlar om precis det jag sade, och det tror jag att alla är överens om. Ett av de största problemen är missbruket inom våra anstalter. Så länge vi har permissioner, vilket är en förutsättning för att man över huvud taget ska kunna återanpassas, och så länge vi tillåter besök kommer det att finnas en viss form av narkotika på anstalterna. Det är självklart att det är oacceptabelt, men det kommer ändå att finnas. Det är därför som jag redogjorde för det samtal som vi hade i förra veckan. Det kommer att byggas anstalter och särskilda enheter och genomföras mycket utvecklade missbruksprogram. Det är kanske det största problemet. Sedan finns det andra program för sexualbrottslingar. Just nu pågår det ett projekt inom kriminalvården för att bygga en större anstalt. Jag får återkomma till det senare. Jag kan inte redogöra för det arbetet i detalj nu, eftersom det arbetet pågår. Det finns flera olika projekt som pågår.
Fru talman! Justitieministern talade också om att det handlade om att göra något åt den svåra situation som uppstår då man kommer ut från fängelset. Den situationen kan man inte börja göra någonting åt precis den dagen man muckar. Det arbetet måste ju pågå under hela verkställigheten. Jag fick ett brev häromdagen som jag skulle vilja läsa upp två rader ifrån. Det står så här: Fastän jag varit frihetsberövad så länge nu - åtta år - är jag trots allt inte hatisk. Men jag ställer mig ofta frågan vad syftet är med att hålla mig inlåst på det här sättet. Jag har fortfarande inte ens en behandlingsjournal som är upprättad med mig. Vad säger justitieministern om detta? Är det inte meningen att man ska försöka upprätta behandlingsjournaler och program för att de ska vara beredda den dagen de friges?
Fru talman! Tanken - det är viktigt att understryka - är att när man döms till ett straff är det straffet för det brott man begått. Men från den dagen straffet börjar verkställas ska tanken på att man kommer att komma ut en dag realiseras. Jag kan självfallet inte kommentera brevet eller behandlingsjournalen, men det är klart att det ska finnas på varje anstalt. Jag tror att vi är överens på den punkten. Det arbetet ska pågå under hela verkställighetstiden.
Fru talman! Först vill jag tacka för att justitieministern instämde i min bedömning av äganderättens stora betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för rättssamhället. Jag förväntar mig att vi kommer att se prov på detta, att vi kommer att se klara avtryck av detta i behandlingen av ett antal frågor som regeringen presenterar framöver, där äganderättsfrågor finns med som en viktig komponent. Så till tryggheten. Jag delar uppfattningen att det är kolossalt viktigt att barn och ungdomsvärlden känner trygghet. Vuxenvärlden har ett ansvar för att ge ungdomarna en låt oss säga inre kompass så att man kan skilja mellan rätt och fel. Vi kan vara överens om att vi kan ha hur många poliser som helst i samhället om man inte förmår att skilja på vad som är rätt och fel. Det är vuxenvärlden i dialog med ungdomar som ska skapa den inre kompassen. Sedan tror jag också att de låt oss säga 20 % av grundskolans elever som inte går ut med kompletta betyg skulle känna en trygghet inför vuxenlivet om de hade fått en utbildning som gjorde att de kände att de bar framtiden. Det är en viktig trygghet.
Fru talman! Med risk för att upprepa mig vill jag ändå understryka det jag sade tidigare. Det är satsningen på skolan som jag tror är en av de absolut viktigaste reformerna. Det är i skolan våra barn formas, det är där våra barns uppfattningar om vad som är rätt och fel formas. Det är där våra barns möjlighet att undvika att man hamnar i kriminalitet och droger börjar.
Fru talman! Det är viktigt att man satsar på skolan. Men det är inte antalet vuxna, antalet av det ena eller andra, som kanske är det avgörande. Det kan vara ett verksamt medel. Men det avgörande är att man får kunskaper som gör att man kan möta vuxenlivet med viss tillförsikt. Det avgörande är att ungdomar som kanske har praktiska talanger och färdigheter får känna att skolan ger dem en möjlighet att låta vingarna lyfta och bära i stället för att känna år efter år att skolan är ett helsike i klartext. Det ger också en trygghet att möta omgivningen. Med regeringens förslag får man, oaktat att man lägger på ett stort antal miljoner när det gäller polisutbildningen, väsentligt färre poliser framöver, jämfört med det moderata förslaget. Det är bra att vi talar om högre och högre ambitioner. Men det gäller att ha finansiella resurser. Jag skulle vilja fråga justitieministern: Är han emot en fjärde polishögskola? Ena gången är det ja, andra gången är det nej. Och är det ja, kostar det pengar. Är det en oro för kvaliteten som gör att justitieministern svävar på målet?
Fru talman! Visst är det viktigt med kunskap i skolan. Det är oerhört viktigt. Det lägger grunden för ett framtida yrkesliv. Men jag tror knappast att det är bristen på geografikunskaper och historiekunskaper som många gånger ligger bakom de trasiga barn som hamnar i kriminalitet och droger. Det behövs mycket mer än att bara tro att det är kunskap som fattas. Vad gäller en fjärde polishögskola pågår det diskussioner. Jag vill inte säga något säkert innan vi vet något. Vi har inte ens öppnat en tredje polishögskola. Jag utesluter det inte, men jag vill heller inte säga något säkert som jag kanske om något år inte bedömer som det bästa alternativet. Vi ska först öppna den tredje skolan, och sedan fortsätter diskussionen. Det samtalet och den diskussionen får vi återkomma till.
Fru talman! När det gäller den samlade bilden och alla som vill stötta och arbeta för en bättre kriminalvård är det viktigt att vi sätter oss ned, för alla goda viljor samman och verkligen gör någonting så att vi kan minska återfallsprocenten. Det känner jag är värdefullt. Jag tror att det är jätteviktigt med föräldratid och tid för barnen. I skolan kan det många gånger vara för sent. Vi måste börja tidigt. Jag instämmer i det ministern sade här i början. Jag ställde en fråga. Det gällde rehabilitering med samtalsterapi som jag vet att ministern har fått ta del av vid besök på Kalmaranstalten. Varför inte tillåta denna viktiga rehabilitering för att kunna återgå till samhället, kunna vara som en vanlig människa, kunna föra ett samtal? Ofta pratar man med knuten näve. Att lära sig prata på ett annat sätt vore värdefullt.
Fru talman! Jag vill först bara avsluta det jag skulle säga till Anders G Högmark. Om det blir en fjärde polishögskola delar jag uppfattningen att den ska ligga i Västsverige. Det kan jag säga redan nu, så där är vi alldeles överens. Jag var på Kalmaranstalten nu i juni. Jag fick ett bra intryck. Men som Gunnel Wallin väl känner till får och kan jag inte lägga mig i den exakta fördelningen av resurser och hur Kriminalvårdsstyrelsen arbetar.
Fru talman! Jag vill säga till justitieministern att man kan ändå förespråka något. Som det är i dag är det ett fåtal behandlings och rehabiliteringsalternativ som får pengar ute i verksamheten med ett nytt nyckeltal. Man kan ändå tala om vad man tycker, om man har sett något som är bra. Jag har tagit del av detta under en lång tid, och jag tycker att det är en fantastisk verksamhet man bedriver. Nu är det ju risk för att man slår ned på personalen som jobbar med det här. Visst har det lagts fram förslag när det gäller den rättsvårdande delen, så det lider vi inte brist på. Det finns också massor av dokument. Men det är i praktisk handling ute i vardagen som det brister. Jag tycker att vi borde förena oss och verkligen ta krafttag för att få en rehabiltering som heter duga på anstalterna.
Fru talman! Jag vill upprepa att jag tycker att det jag såg på Kalmaranstalten var bra. Det kan jag säga. När det sedan gäller åtgärder känner jag inte till det. Det kan jag inte närmare kommentera, och det får jag inte heller lägga mig i. Avslutningsvis vill jag säga att jag inte har något emot att vi sätter oss ned och diskuterar de här sakerna. Jag tror att vi har fler beröringspunkter där vi kan nå en samsyn med Centerpartiet. Det som är det stora problemet med borgerligheten är att det är så stora skillnader mellan Moderaterna och de övriga borgerliga partierna i frågan om hur man vill ha kriminalpolitiken. Det tror jag är det största problemet.

Fru talman! I går var det Internationella hungerdagen. Hunger, fattigdom, materiell nöd och dålig eller ingen utbildning - det är ord som för tankarna till länderna i Afrika och Asien, där tre fjärdedelar av världens fattiga bor. Men det är problem som faktiskt finns betydligt närmare vårt lands gränser än så. Det är fattigdom, låg materiell standard och dålig eller ingen utbildning alls som är de vanligaste orsakerna till att unga kvinnor i Östeuropa, Ryssland och Baltikum blir offer för det som med ett främmande ord kallas trafficking. Fru talman! Personligen tycker jag inte om det ordet. Alltför många människor förstår över huvud taget inte vad det handlar om. Det låter inte så farligt. Talar man däremot om att det är handel med kvinnor för prostitution förstår alla vad det är fråga om. Fru talman! Drivna av minskade möjligheter till arbete och försörjning vänder de unga kvinnorna i öst sina blickar mot Västeuropa. Med falska löften om barnpassnings eller restaurangjobb utnyttjar slavhandlarna kvinnornas drömmar om ett bättre liv. Men förhoppningar vänds till mardrömmar. Kvinnorna tvingas i stället tillhandahålla sexuella tjänster under slavliknande förhållanden. Ofta blir de fråntagna sina pass. De hålls inlåsta, blir våldtagna, slagna och satta i skuld till sina slavhandlare, en skuld som de måste Fru talman! För att stoppa handeln med kvinnor krävs nya nätverk över gränserna, men också förebyggande åtgärder och möjligheter till rehabilitering för de kvinnor som redan har drabbats. Det handlar ofta om mycket unga kvinnor som söker ett bättre liv i ekonomiskt mer utvecklade länder. Det handlar om att marknaden finns i mer utvecklade länder, även i Sverige trots vår lagstiftning. Om man ska lyckas stoppa den här handeln krävs att alla berörda länder samarbetar, från polisnivå till harmonisering av lagstiftningen. Jag är väl medveten om och tycker att det har varit positivt att det var en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. De kvinnor som slavhandlarna fört till Sverige vistas illegalt i landet och om de blir upptäckta utvisas de. För att kvinnorna ska ha en möjlighet att vittna mot de män som sysslar med kvinnohandel borde de ges möjlighet att stanna kvar i Sverige tills utredning och eventuell rättegång har hunnit genomföras. Risken är annars uppenbar att de män som sysslar med kvinnohandel fortsätter med sin verksamhet - inga vittnen innebär att de inte kan fällas och de fortsätter med sin verksamhet. Nya kvinnor luras in i den verksamhet som för slavhandlarnas del är mycket inkomstbringande, men som för kvinnorna innebär ett liv i förnedring och ett oerhört lidande. Fru talman! Vi borde också bidra till rehabiliteringen av dessa kvinnor här i Sverige, men även när de återvänder till sina ursprungsländer. Om de ska våga vittna måste de också skyddas här och när de återvänder hem. Fru talman! I juni genomfördes på svenskt initiativ en konferens i Vilnius i Litauen om kvinnor och demokrati. Den workshop som tilldrog sig störst intresse var den som anordnades av Margareta Winberg om trafficking. Två ryska kvinnor berättade bl.a. om situationen för de kvinnor som lyckats återvända hem. De vill ofta inte berätta om sina upplevelser utomlands, vilket innebär att unga kvinnor inte heller informeras om de risker de utsätter sig för när de erbjuds arbete i hushåll, som au-pair eller arbete inom underhållningsindustrin. Anledningen till att kvinnorna inte gärna berättar om sina upplevelser var enligt de ryska kvinnorna allmänhetens syn på dem: De visste nog vad de gav sig in på när de åkte. Det är därför viktigt att informationen når ut både till potentiella offer och till den breda allmänheten i de länder som utgör rekryteringsbas för de män som handlar med kvinnor. Fru talman! IOM är en icke-statlig organisation, med säte i Genève, som har funnits sedan 1951. Den har till syfte att bidra till lösningar på migrations och flyktingproblematik. Organisationen bedriver forskning och seminarieverksamhet. I början av den här veckan arrangerade IOM i samarbete med Sida en konferens om trafficking i Vilnius, och bl.a. redovisades en informationskampanj som kommer att genomföras för att öka medvetenheten hos potentiella offer för trafficking. Riskgruppen är i stort sett kvinnor mellan 13 och 30 år med låg eller ingen utbildning och låg eller ingen inkomst. De saknar i allmänhet egna materiella tillgångar och många är då beredda att pröva alla vägar för att få ett bättre liv. Man kommer nu att informera om vad som kan hända dem. Problemet är naturligtvis att nå kvinnorna med informationen och att få dem att verkligen förstå vad som kan inträffa. Fru talman! Det här är naturligtvis ett problem som inte får sin lösning enbart genom information till kvinnorna i de länder som utgör basen för rekrytering av kvinnor för prostitution. Det krävs också åtgärder här i Sverige, där handeln med kvinnor över gränserna ökar lavinartat. Det handlar om verksamhet här i Stockholmsområdet, men även om trafiken med kvinnor från framför allt norra Ryssland in i Finland och vidare till Norrbotten. Där pågår nu trafiken varje helg. Fru talman! Det borde, enligt min mening vara samma påföljd för illegal handel med droger och för handel med kvinnor för prostitution. I dag är det mycket lönsammare att handla med människor än att handla med droger, och påföljden borde vara densamma för båda brotten. Jag hade hoppats att justitieministern skulle vara kvar. Nu är han inte det, men jag hoppas att jag i alla fall så småningom får svar på mina funderingar om det är möjligt att skärpa straffet för handel med kvinnor.

Fru talman! Skolverkets senaste samlade lägesbeskrivning om tillståndet i skolan gäller år 1999. Dessvärre har det inte hänt så mycket sedan dess. Det är ingen lustig läsning. Visserligen konstaterar man att det stora flertalet elever når en godtagbar kunskapsnivå efter nio år i skolan, och det stora flertalet utvecklas också på annat sätt så att man kan säga att skolan fullgör sitt uppdrag. Men, och det är ett viktigt men som Skolverket gör, det finns en grupp elever vars resultat är ett misslyckande för skolan. Mer än 20 % av eleverna får inte ett fullständigt avgångsbetyg. Mellan 3 och 4 % lär sig inte läsa och skriva ordentligt. Många når aldrig målen i naturvetenskapliga ämnen. Det här, och mycket mer, är naturligtvis oacceptabelt och definitivt inte oundvikligt. Vi moderater är övertygade om att det går att nå bättre resultat, och att det är viktigt. Det är viktigt därför att kunskap och bildning är en hävstång över sociala gränser. Det är viktigt därför att varje litet barn, varje ung människa, är en möjlighet som vi borde ta vara på. Om man älskar barn och verkligen vill alla barn väl, är en god utbildning och en bra skola något konkret att eftersträva. Om skolminister Ingegerd Wärnersson hade varit här i dag hade hon förmodligen bara talat om allt som är bra i svensk skola. Det brukar alla socialdemokrater göra. Därefter hade hon väl beskyllt framför allt oss moderater för att baktala och svartmåla skolan när vi lyfter fram de här problemen. Socialdemokrater vill nämligen inte erkänna skolans brister. Det är som om de tusentals elever som inte når målet inte finns. Man kan undra varför. Jag tror inte att socialdemokrater vill ha en dålig skola. Det finns säkert goda ambitioner. Men problemet är att den socialdemokratiska skolpolitiken är misslyckad. Socialdemokraterna står tomhänta. Socialdemokraterna saknar idéer om vad man ska göra åt bekymren. Det kanske är därför som inte talarlistan är fylld av socialdemokrater i dag. I det läget blir anfall bästa försvar. Det fungerar nämligen dåligt att bara hänvisa alla frågor som kommer upp till pågående utredning. Snart har en hel mandatperiod gått, och regeringen har ju inte fått mycket uträttat när det gäller att se till att grundskolan och gymnasiet kan ge fler elever de kunskaper och färdigheter de faktiskt behöver. Propositionsförteckningen för det här året lovar ingen förändring. På en enda punkt kan man se socialdemokratisk kreativitet. Säg friskola, och socialdemokrater ser rött. Då rusar man fram som en ilsken tjur. Här ska friheten stoppas. I socialdemokraternas Sverige är det ett stort problem att det finns elever och föräldrar som själva valt en skola där de trivs. I socialdemokraternas Sverige är det ett problem att det finns fler och fler friskolor med entusiastiska medarbetare. I socialdemokraternas Sverige är det ett problem att friskolor når goda resultat. Men de fristående skolorna är ju inte problemet i svenskt skolväsende. De bekymmer som Skolverket rapporterar om kan inte lösas ens genom förbud mot friskolor. Ni socialdemokrater springer in i en återvändsgränd när ni avvisar mångfald och öppenhet inför nya lösningar. Ett program för att göra svensk skola bättre kräver kunskap och fantasi. Vi måste ge utrymme för att stärka professionaliteten i skolan. Jag tycker att det är närmast pinsamt att läsa i Skolverkets rapporter att många skolor har "bristande kunskaper om de egna elevernas resultat". Att skolor saknar systematik i uppföljningen av elevernas utveckling och prestationer. Att Skolverket generellt ser att kunskapen om de elever som går i skolan är dålig och inte heller används för att åstadkomma diskussion och utveckling av arbetet. Tänk om Ericsson inte visste hur de egna telefonerna och växlarna fungerade! Om man inte hade faktaunderlag som grund för utvecklingsarbetet! Tänk om läkare opererade utan diagnos! Samma snitt på alla patienter utifrån födelseår. Det är orimligt, och det är oacceptabelt. Men vad Skolverket skriver är att så fungerar det på många håll i skolvärlden. Fru talman! Vi moderater har under den allmänna motionsperioden väckt många motioner som rör skolan. Konsekvent handlar den moderata politiken om att göra skolans uppdrag tydligt, att öka utrymmet för professionalitet och att ge elever och föräldrar mer makt. Det är elevens utveckling och förmåga att lära som ska stå i centrum i varje skola. Vi måste lita på yrkeskunnandet hos dem som arbetar i skolorna och inte i onödan komma med politiska pekpinnar. En bättre skola kräver kunskap och fantasi, respekt för fakta, en vilja att söka kunskap, mod och lust att pröva nya lösningar. Det gäller i de många enskilda skolorna, det gäller också i det politiska beslutsfattandet och det gäller här i kammaren. Jag menar att den socialdemokratiska skolpolitiken är varken modig eller fylld av lust. Den är feg och trångsynt. Låt mig ge bara ett enda exempel - jag har många. Skolministern vågar nu inte låta fristående skolor erbjuda utbildning inom gymnasiets individuella program. Frågan skjuts som allting annat på framtiden i den kommande friskolepropositionen. Här har vi en situation med tusentals ungdomar som inte har nått de kunskaper de behöver för att komma in på de nationella programmen. Vi vet också att det är lite si och så med den utbildning som man nu åstadkommer inom det individuella programmet. Det finns bra exempel, och det finns dåliga. Och så finns det fristående skolor som har sagt att de har idéer och skulle vilja pröva att arbeta med de här ungdomarna. Socialdemokraterna säger nej. Man ska utreda detta. Varför det? Man säger nej till att ge de här ungdomarna en andra chans, man säger nej till att pröva det nya och kanske annorlunda vägar. Det är fegt, och det är dåligt. Jag tror att Sverige kan bättre. Det är därför som vi behöver en ny regering och en skolpolitik värd namnet, så att alla elever kan få en riktigt god utbildning och de förutsättningar som krävs för ett rikt och lyckligt liv.

Fru talman! Vid den förra allmänpolitiska debatten valde jag att lyfta fram lärarnas situation. Detta har jag fullföljt genom en motion under allmänna motionstiden om lärarnas arbetsvillkor. Det handlar om att tillgodose behovet av behöriga lärare, och det handlar om att följa upp varför det sker avhopp inom lärarkåren. Det behövs också en uppföljning av hur andelen obehöriga lärare påverkar skolans verksamhet. Det kan gälla kvalitet inom pedagogiken. Det kan gälla en ökad arbetsbelastning på behöriga lärare osv. I väntan på den behandlingen vill jag i dag beröra grundskolans och gymnasieskolans verksamhet. Fru talman! I dag ser jag skolan och dess möjligheter. Skolan har enorma möjligheter, eftersom alla grupper i samhället möts där. Den är en mötesplats för att söka kunskap och kompetens. Den är en mötesplats för gemenskap. Tyvärr tycker jag att debatten här i riksdagen, i medierna osv. mycket ställer ut skolan i ett skyltfönsterperspektiv. Det handlar om mått och prissättning. T.ex. är Skolverkets Sirisredovisning inte en kvalitetsredovisning i egentlig mening. Om poäng sätts i förhållandet mellan verkligt betyg och prognostiserat betyg, mäter det aldrig en skolas kvalitet. Det finns skolor där lärarna är generösa med VG och MVG, men det finns också motsatsen. Resultatet blir att en enskild elev med mycket hög kompetens kan missa ett gymnasieprogram enbart utifrån detta. Vad jag skulle vilja fokusera i dag på är i stället för skyltfönstret vad som händer inne i butiken. Inne i butiken finns försäljarna-pedagogerna, elevernakunderna, varorna-pedagogiken. Det finns lager av portfoliosystem, ITIS, moderna och omoderna läromedel, moderna och gammaldags datorer, sköna stolar och små barnstolar som inte är sittriktiga för våra tonåringar, gamla Tandbergbandspelare och cdspelare, varor allteftersom kommunerna prioriterat eller inte prioriterat skolan. Längst in i hyllorna ligger sponsrade läromedel, som egentligen inte är riktigt tillåtna i kollektivet. Vilken roll spelar kunden-eleven? Vilken status har utbudet-pedagogiken? Hur ser framtidens skola ut? Jag menar att regeringens och Kommuförbundets initiativ En attraktiv skola täcker alldeles för få skolor i landet och är otillräckligt. Eleverna använder numera betydligt fler år av sin ungdomstid i skolan. Skolan måste vara meningsfull för alla elever. Jag anser att vi i dag genom det stelbenta skolsystemet med dess stora likriktning stjäl tid från våra elever, meningsfull ungdomstid. Vissa elever är framgångsrika i skolan och tävlar om att vara skyltdockor i skolbutiken. Andra har inget att köpa för, saknar entusiasm, är helt enkelt uttråkade och längtar ut från butiken. De känner sig t.o.m. fångna och upplever meningslöshet. De vill hellre vara utanför butiken och delta i produktionen. Fru talman! I partiledardebatten i går fick statsministern välförtjänt beröm av min partiledare Alf Svensson. Göran Persson talade om folkrätten och rätten att försvara sig. Vem tänker på skolan när terrorismen hotar? Här finns en mängd nationer sida vid sida. Skolledning, lärare och övrig personal ges inte mycket tid för egen rådgivning eller egna samtal om hur diskussionen ska föras med eleverna för att skapa trygghet. De vuxna spelar en mycket stor roll för hur attityder skapas bland barn och ungdomar. Vi bär alla ett stort ansvar för vilken debatt vi för om skolan. Vi som politiker gottar oss alltför mycket i dag genom att stå vid skyltfönstret och konstatera att så många elever misslyckas, så många missar betyg, så många mobbas, så många utsätts för sexuella trakasserier. För att bli bäst på att föra valbudskapet till skolan synar vi och kritiserar alltför mycket. Vi står utanför skyltfönstret och skickar våra pilar in mot skolan. Det parti som oftast förknippas med att vinna denna pilkastning är Folkpartiet. Vad vill egentligen detta parti med skolan? Det parti som utses till förlorare är skolministerns parti. Och visst har socialdemokraterna misslyckats, inte minst genom sin likriktning av skolan. Men! För varje kritisk hållning måste vi ha konkreta åtgärder att komma med. Vi kristdemokrater har ett antal hemställanspunkter i våra motioner. Det är dessa vi vill framföra, ett positivt budskap om hur skolan ska förbättras tillsammans med föräldrarna. Jag tror inte att föräldrarna abdikerat frivilligt från skolan. De känner en osäkerhet om de är välkomna eller inte. Det är ingen dum idé att samtidigt med barnet skriva in föräldrarna i skolan, inte som en formell åtgärd, utan som en åtgärd för att de ska känna sig välkomna och att de behövs. Då tar också föräldrarna ett större ansvar för barnets vistelse i skolan och ser på barnets arbetsplats med andra ögon, eftersom de själva har fritt tillträde till arbetsplatsen. Det skulle inte vara negativt för arbetsmiljölagstiftningen, där skolan är en del. Hur ska vi då skapa en gymnasieskola som trots att den är frivillig ger meningsfullhet och effektivitet för våra ungdomar? Kanske ska vi gå ut och fråga våra elever ute på skolbänken, ta reda på om dagens gymnasieskola fyller behovet av den kompetens eleven vill uppnå, fråga om elevernas valfrihet och hur de upplever den och vilken roll val av gymnasieprogram spelar för önskemålet om framtida studier. Vi vuxna har gripits av panik över att det saknas ungdomar som prioriterar naturvetenskap och teknik i sina val. Ja, det med rätta. Men varför väljer inte eleverna det? Det kan bero på hur vi vuxna kopplar samman systemet. Kanske räcker det med inslag av miljö och design för att locka tjejer till teknikprogrammet. Eller kanske är det så att det inte är SIRIS presentationen på Skolverket som ska styra betygssystemet i hamn? Vilken kompetens ska gymnasieskolan ge? Redan under högstadietiden måste lärande i arbetslivet få sin chans. Fru talman! I en alltmer otrygg värld måste vi skapa en mångfald av metoder för att stärka våra barns och ungdomars självförtroende och tillit. Nu ska vi börja berömma skolan, berömma alla framgångar. Låt inte Skolverket publicera negativa rapporter utan att samtidigt påvisa framgångarna. Ingen verksamhet står stilla. Liksom tekniken utvecklas och vi i dag kan se Telia Access i Bankhallen, finns faktiskt Skolaccess.

Fru talman! Det finns liv och rörelse inne i den svenska skolbutiken. Ska skyltfönstret bestå av en dyster mörk bakgrund, eller ska vi visa ett färgglatt uppiggande fönster?

Fru talman! Jag ska också ansluta mig till den här utbildningspolitiska debatten som vi får under den allmänna debatten. För Miljöpartiets del vill jag då gärna börja med att säga det som vi brukar säga: Vi i Miljöpartiet vill se en skola för alla, men också en skola för envar, alltså en skola där varje elev får möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar och intressen. Det här kräver en individualiserad undervisning. Formerna för det här har vi pratat mycket om i tidigare debatter här, så jag ska inte närmare gå in på det. Jag ska däremot haka på den andra fråga som de två tidigare debattörerna har tagit upp, framför allt Det gäller skolans skyldighet att tillse att varje elev i skolan får de baskunskaper som är nödvändiga för ett aktivt deltagande i samhället som vuxen. Det är det som vi skolpolitiker ibland förenklat uttrycker som att varje elev ska kunna lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Just på den här punkten ser vi i dagsläget att skolan brister. Skolverkets betygsredovisning, som Beatrice Ask tog upp, visar att det finns en grupp elever, en alltför stor grupp, som lämnar skolan utan godkänt i flera ämnen, bl.a. just svenska och matematik. Vi vet också i dag vilken grupp av elever det här handlar om. Det är en grupp elever med behov av särskilt stöd. Det gäller t.ex. elever med läs och skrivsvårigheter som behöver få stöd från specialpedagoger både för att få en bra diagnos och för att få tillgång till lämpliga tränings och hjälpmedel. Det gäller elever från familjer som har allvarliga sociala problem som behöver stöd från skolpsykologer och kuratorer. Det gäller elever med lättare funktionshinder, t.ex. Aspergers syndrom eller s.k. bokstavsbarn, som behöver få hjälp från specialpedagog. Det gäller naturligtvis också elever med invandrarbakgrund som nyligen har kommit till Sverige och ännu inte lärt sig svenska språket och som behöver hjälp med att få en bra och effektiv språkinlärning så att de kan hänga med i skolan. De får inte den här hjälpen, därför att det saknas specialpedagoger, skolpsykologer och kuratorer i skolorna. Vi känner också till orsaken till att detta har uppstått, och det var nedskärningarna i början av 90-talet, den ekonomiska krisen och den borgerliga regeringen. Man skar ned med 20 % av personalen. Man avskedade lärare, specialpedagoger, skolpsykologer osv., och det här gav naturligtvis det resultat som vi i dag ser. Vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med problemet är inte svårt att föreställa sig. Det handlar alltså om att återställa resurserna till skolan i form av ökade anslag så att kommunerna kan börja anställa mer personal. Men det gäller också att täcka den lärarbrist som vi har i landet, och det är ytterligare en underlåtenhetssynd från 90-talet att man inte då ökade ut lärarutbildningen så att man i dag hade haft en beredskap att fylla ut luckorna efter den del av lärarkåren som nu går i pension. Vi har alltså en stor del äldre lärare som slutar sin verksamhet under de närmaste åren. Socialdemokraterna i samverkan med regeringen varit med om att lösa det problemet. Vi har nu en stor satsning - historiskt sett unikt stor - om en miljard kronor per år som går ut till kommunerna under en femårsperiod för att återställa resurserna. Om fem år har vi faktiskt något mer resurser än när nedskärningarna började under 90-talet. Vi har också en lärarutbildning med ökat antal platser och en ny lärarutbildning som träder i kraft innevarande höst, som alltså är i gång redan nu. Parallellt med det här arbetet att återställa resurserna pågår naturligtvis arbetet med att långsiktigt utveckla och förbättra den svenska skolan. Här är den skolpolitiska debatten viktig. Men det har under en lång tid varit ett grundläggande fel i den politiska debatten, och det skulle jag vilja ta upp här. Jag tror att det är viktigt för den fortsatta skolpolitiska debatten. Man blandar ihop de två problemen: å ena sidan arbetet att återföra resurser till skolan i form av pengar och personal och å andra sidan att se över skolans organisation, innehåll och regelverk och föreslå förändringar där så att vi får en framtida skola och en utveckling som går åt rätt håll. Vi hörde i går Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg i partiledardebatten tala om vikten av betyg för att komma till rätta med problemet, just det problem som jag har berört och som visar sig i Skolverkets betygsredovisning, dvs. hur man ska klara den här gruppen av elever med behov av särskilt stöd som inte får det i dagens skola. Han säger att vi ska införa betyg, därför att har man betyg så vet man när man ska "ta ett . samtal med föräldrarna om att de nu måste läsa extra med sin dotter eller son". Kristdemokraternas Alf Svensson upprepade i samma partiledardebatt kristdemokraternas krav på ordning, reda och trygghet som en lösning på det här problemet precis i anslutning till Skolverkets betygsstatistik och det problem som jag inledde med att beskriva. Kristdemokraterna vill ge sken av att det stora problemet med bristande resurser och därmed bristande hjälp för elever med behov av särskilt stöd löses genom t.ex. betyg och tydliga ordningsregler - man kanske t.o.m. vill ha ordningsbetyg. Det är naturligtvis totalt vilseledande och gör att vi får en skoldebatt som inte leder framåt. Allmänheten får inte en rimlig möjlighet att förstå, följa och delta i debatten. För att vi ska få en fruktbärande skolpolitisk debatt här i fortsättningen är det viktigt att vi skiljer på de här två frågorna. Att vara dunkel på de här punkterna innebär ju att man döljer var partierna står. Naturligtvis kan båda problemen diskuteras, inte bara den långsiktiga skolpolitikens innehåll utan också resursförstärkningarna. När det gäller de senare är det viktigt att vi får svar på följande fråga från de borgerliga partierna, främst kanske Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna: När nu pengarna, satsningen på en miljard, kommer ut till kommunerna, är ni då beredda att i de kommuner där ni har makten se till att de kommer ut effektivt till skolorna? Satsar moderaterna på det? Det här är en berättigad fråga, inte bara i ett Stockholmsperspektiv. De borgerligt ledda kommunerna i landet satsar betydligt mindre på skolorna än vad som görs i kommuner ledda av socialdemokrater eller av socialdemokrater och miljöpartister i samverkan. Jag vill ställa frågan till Beatrice Ask som är företrädare för moderaterna här i debatten om ni är beredda att frångå er vana att i regeringsställning skära ned på resurserna för skolan och att i kommunerna snåla med resurserna till skolan. Samma fråga går naturligtvis till Ulla-Britt Hagström, inte minst med anledning av att Alf Svensson i partiledardebatten försvarade nedskärningarna i skolan på 90-talet.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att vi ser eleverna mera som individer än som ett kollektiv. Vi ser elevinflytande och föräldrastöd som mycket viktigt. Vi avsätter i vår budget mer resurser till kommuner och landsting än vad regeringen gör. Så på den punkten finns det pengar. Men vi vill inte styra så att det blir likriktat si eller så på det sätt som regeringen gör. För att få det bästa resultatet - fler specialpedagoger osv. - litar vi i stället på att kommunerna sätter in resurserna i skolan där de bäst behövs.
Fru talman! Vi är fullständigt överens om den individualiserade undervisningen och elevinflytandet. Det handlar om den framtida skolpolitiken. Jag tror att det är svårt att få socialdemokraterna att ta avstånd från detta, men det får de ta upp senare. När det gäller budgeten ställer jag mig tveksam till hur det kommer att se ut med en borgerlig regering. Vi har i årets budget avsatt en summa pengar till kommunerna. Men hur kommer det att bli när ni samverkar med moderaterna? Kommer det att bli så som det var förra gången när ni hade regeringsmakten? Det finns skäl att få ett samlat budskap från de borgerliga partierna om hur man kommer att hantera den här frågan.
Fru talman! Likaväl som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern inte har ett samlat grepp om hur undervisningen och skolan ska se ut, likaväl går vi fram med våra egna program. Hur stort genomslag vi kan få för våra förslag beror på vilken styrka vi får i valet. Men vi kompromissar inte om frågor som har med eleverna i skolan att göra. Vi prioriterar dessa frågor väldigt högt. Jag är glad över att också Gunnar Goude gör det, över att det har kommit resurser till skolan och över att regeringen äntligen har insett behovet av en satsning på lärarutbildning i skolan.
Fru talman! Jag tackar för de orden. Det är inte så mycket att invända emot. Men vi får naturligtvis inte glömma bort det arbete som har skett under de senaste åren för att åstadkomma förbättringar i skolan. Det handlar alltså inte bara om dessa resursförstärkningar. Det har införts en lagstiftning mot mobbning. Friskolereformen har genomförts i samverkan mellan Miljöpartiet och regeringen. Det har inrättats en helt ny organisation till stöd för elever med funktionshinder, och den kommer att få en stor betydelse framöver, och den innebär stora förbättringar. Det har införts en ny lärarutbildning. Vi har fått en kompetensutveckling för lärare när det gäller dyslexiundervisning. Det har vidtagits en hel rad aktiva åtgärder som gagnar skolan under den här perioden när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har samverkat.
Fru talman! Först kan jag lugna Gunnar Goude med att den moderata budgeten är starkare när det gäller resurser till skolan än den vänsterbudget som ni är med om att lägga fram. Vi går inte omvägen över specialbidrag, andra stöd och det ena med det andra, utan vi vill ge pengarna direkt till skolan. Vi har förtroende för att man lokalt kan göra de bedömningar som krävs för att fördela resurser på ett bra sätt. Borgerliga kommuner brukar generellt satsa mer pengar på undervisning. Däremot är socialdemokratiskt styrda kommuner mer spendersamma. När skolans kostnader ökar brukar det mesta gå till lokaler, och det var kanske inte det som Gunnar Goude ville ta upp. Hörde jag verkligen rätt när Gunnar Goude påstod att han tillsammans med Vänstern och Socialdemokraterna har löst problemet med lärarförsörjningen? Så är det inte alls. Problemen ökar i en situation där 17 % av lärarna inte är behöriga för den undervisning som de bedriver.
Fru talman! När det gäller moderaternas satsningar på skolan är ju erfarenheterna att ni står för nedskärningar. Ni har mindre budgetar. Ser man på statistiken för kostnaden för undervisning per elev satsar man genomsnittligt över landet i de borgerliga kommunerna 25 936 kr per elev, medan man i socialdemokratiskt styrda kommuner eller i kommuner som är ledda av socialdemokrater och Miljöpartiet tillsammans satsar 27 261 kr per elev. 2 000 kr kan synas som en liten skillnad, men den går i tydlig riktning. Skillnaden blir betydligt större om man också tar med de andra delarna såsom läromedel, lokaler osv. Dessutom är skillnaden ännu större när det gäller friskolor, vilket är alarmerande. Jag ställer mig mycket tveksam till skolpengen. Vad löser den för problem? Är det ett sätt att undgå den kommunala utjämningen? Räknar ni med att skolpengen ska gå förbi det kommunala utjämningssytemet som vi har för att man ska få en rättvisa mellan kommuner med olika skatteinkomster och olika utgifter beroende på demografisk struktur osv.? Skolpengen är ett mystiskt inslag som är obegripligt. Förklara vad ni vill med skolpengen!
Fru talman! Skolpengen är inte särskilt mystisk. Vår poäng är att pengarna ska gå direkt till skolorna. Det är verksamheten i klassrummen som är det centrala, men ni skickar pengar i alla möjliga och omöjliga rör så att de aldrig kommer fram till skolan. Det är ett bekymmer. Om syftet var att påverka det kommunala utjämningssystemet vore det väldigt besvärligt att ta omvägen via skolpeng. Det tycker jag verkar fånigt. Den skolpeng som vi har presenterat och de principer som vi har tillämpat tar hänsyn till olika kostnader i olika delar av landet. Det är ju inte alls på det sätt som Gunnar Goude försöker att antyda. Men återkom gärna till den frågan. Gunnar Goude påstod nyss att ni har löst bekymret med lärarförsörjningen. Faktum är att lärarnas kompetens för den undervisning som de ska bedriva är a och o om man ska nå resultat. Det må sedan gälla speciallärare för barn med läs och skrivsvårigheter eller lärare i enskilda ämnen. Här är situationen en katastrof. Den blir bara värre och värre, och så har det blivit under den tid som ni har samverkat med regeringen.
Fru talman! Det förhållandet som jag nämnde, att man under 90-talet inte uppmärksammade det kommande behovet av lärare och underlät att utbilda lärare, är naturligtvis fullständigt omöjligt att komma till rätta med under en kort period. Vi har nu samverkat med regeringen i tre år. Det tar tid. En ny lärarutbildning ska tas fram raskt. Beatrice Ask var ju med i utskottet när vi tog initiativ på den punkten. Vi har arbetat fram den mycket snabbt efter en parlamentarisk utredning. Det har hela tiden blivit en förstärkning av antalet platser på lärarutbildningen, men det är orimligt att tro att man skulle få fram lärare blixtsnabbt. Det tar fyra år att utbildas till lärare. Så det kan tyvärr inte göras snabbare än vad som har gjorts. Men vi har löst problemet så gott det går. Det finns en ny lärarutbildning med fler platser.

Fru talman! För arbetarrörelsen har utbildningsfrågorna alltid varit viktiga. Tidigt såg man det nödvändiga i att alla fick likvärdiga utvecklingsmöjligheter och kunskaper för att kunna delta i bygget av ett starkt välfärdssamhälle på demokratisk grund. Steg för steg har utbildningsväsendet reformerats för att man skulle komma bort från en gammal auktoritär urvalsskola, som byggde på att bara några skulle kunna gå vidare och förverkliga sina drömmar. Grundskolan och den treåriga gymnasieskolan är milstolpar som vi i dag tar nästan för givna, men som vid en tillbakablick framstår precis så viktiga som de är. Genom grundskolereformen fick alla barn och ungdomar likvärdig tillgång till skolan. Ingen behövde längre kvalificera sig och tävla med sina kamrater om plats för att komma vidare. Dessutom har skolan fått ett mycket tydligt uppdrag, att särskilt stödja de elever som har störst behov av det, att arbeta kompensatoriskt. I dag har vi en gymnasieskola dit alla ungdomar är välkomna. Det är en revolution som har skett sedan min generation gick i skolan. Nu tar vi nästa steg på samma väg. Men nu gäller det de små barnen. När förskolan för några år sedan bytte adress, både i Regeringskansliet och här i riksdagen, var det mer än en fråga om arbetsfördelning. Det var en tydlig markering av att förskolan inte längre främst anses vara en familjepolitisk fråga - en fråga om barntillsyn när mamma och pappa arbetar eller studerar. Förskolan blev helt och hållet till för barnen, det första steget i det livslånga lärandet, med en egen läroplan som knyter an till det fortsatta skolväsendet. Den nya lärarutbildningen stärker också förskolans nya, tydligare pedagogiska roll. Den ger dessutom en tydlig signal om att omsorgen om de små barnens utveckling kräver lika goda kunskaper hos personalen som de äldres. Genom riksdagens beslut är alla fyra och femåringar välkomna i den allmänna förskolan från 2003, och sexåringar har i flera år varit garanterade en plats i förskoleklassen. Jag är övertygad om att när vi kommer att se tillbaka på denna reform i backspegeln kan vi konstatera att också den var en viktig beståndsdel av utbildningsrevolutionen - liksom grundskolan och gymnasieskolan. Vad är det då som är så märkvärdigt i denna revolution? Jo, det är just det att alla - inte bara några få - omfattas och att vi ställer lika höga krav på kvalitet för alla. Det är det som hela tiden har skilt oss från de konservativa krafter som har slagit vakt om sorteringsskolan, urvalet som man har trott skulle hjälpa Sverige att få fram en elit, en spetskompetens, och som inte har ansett det värt att satsa pengar och resurser på att låta alla vara med på den här resan. Det är likadant nu. När den allmänna förskolan skulle beslutas ställde sig riksdagens konservativa partier vid sidan om. Moderaterna och Kristdemokraterna sa nej, inte särskilt förvånande med tanke på historien. Möjligen skulle man ha kunnat förvänta sig att också dessa partier hade lärt sig någonting av historien, lärt sig att kunskap inte blir mindre värd bara därför att många får del av den, lärt sig att det ligger en väldig styrka för Sverige som nation i att många har goda kunskaper. Det är ju så att vid internationella jämförelser - inte bara en utan många - visar det sig att barn och ungdomar i den svenska skolan lyckas mycket bra. De ligger i topp i flera avseenden och nästintill i de flesta andra. Eleverna och deras lärare gör ett gott jobb. Och jag tycker att vi ska se till att säga det, inte på det sättet att vi underlåter att se de brister som finns, för det finns luckor som vi ska se till att göra allt vi kan för att täppa till. Vi har ingen anledning att blunda för det som inte fungerar bra. Vi är heller inte nöjda förrän skolan bidrar till att ge alla barn och ungdomar reella möjligheter att förverkliga sina drömmar. Goda kunskaper och trygghet är bra verktyg för det. Den allmänna förskolan är en viktig del i det perspektivet. Där ska alla barn vara välkomna. Alla barn ska ha en likvärdig chans att delta i en pedagogisk verksamhet som är det första steget i deras livslånga lärande. Hur mamma och pappa arbetar, studerar eller på annat sätt valt att ordna sina liv ska inte längre spela någon roll. Barnet ska ha en egen rätt att få vara med. Det är också den tanken som ligger bakom införandet av maxtaxan i den övriga förskoleverksamheten. Det är ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt för fler att följa sin vilja i stället för sin plånbok, att välja den form som man själv vill. Det spekuleras nu mycket om vad det här kommer att få för konsekvenser. Sanningen är att det vet ingen av oss. Vi vet inte hur föräldrar reagerar när de får ett nytt ekonomiskt utrymme, om de väljer att arbeta mer eller mindre. Det ser vi efter ett tag. Därför är det så viktigt att den här reformen följs noga och att också de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna följs upp. Verksamheten i förskolan ska knyta an till förskoleklassen och grundskolan. Jag tror också att den nya lärarutbildningen, läroplanernas tydliga knytning till varandra och det gemensamma uppdraget för förskolan och grundskolan kommer att ha stor betydelse för skolans möjligheter att lyckas. Äntligen är de nationella strukturerna och styrdokumenten sådana att de som arbetar med våra barn stimuleras att se helheten och ta hänsyn till hela barnet. Det hänger äntligen ihop. Det är inte utan att det känns lite högtidligt att ha varit med om det. En annan sak som jag skulle vilja säga något om är arbetsvillkoren för kommunerna. Staten - vi här i riksdagen och regeringen - riktar vårt uppdrag, att se till att alla barn har en bra, utvecklande och stimulerande skola, till kommunerna. Vi har bestämt att det är kommunerna som ska ha ansvaret för att det blir gjort. I likhet med alla andra som får ett viktigt uppdrag, måste också kommunerna ges bra förutsättningar att klara detta, och vi har ansvar för att ge dem det. De ekonomiska förutsättningarna är naturligtvis viktiga, men det räcker inte med det. Gunnar Goude har berättat om det som ligger i budgeten. Kommunerna måste också ges rimliga möjligheter att planera sin verksamhet och ta sitt ansvar för helheten och för alla. Det är bl.a. i detta ljus man ska se den proposition om fristående skolor som regeringen har aviserat. Vi ska ju så småningom diskutera den, så vi kan inte gå in på detaljer nu. Jag vill ändå säga något om den debatt som den redan har utlöst. Det verkar sitta i ryggmärgen på Beatrice Ask att så fort en socialdemokrat nämner fristående skolor rycker hon ut och säger: Nu vill ni förbjuda, dra ned på och göra det svårare att starta friskolor. Jag har frågat Beatrice Ask förut varför det då är så att det startats så många nya fristående skolor, även efter många av de här besluten som har varit så dåliga. Sluta upp med det här! Öppna öron och ögon och hör och se att det finns ett intresse för att föra en diskussion om att utveckla verksamheten både i kommunala och i fristående skolor. Det skulle skolan ha gott av om vi kunde göra, men inte av det här skyttegravskriget mot varje förändring som syftar till att likställa villkoren och ge kommunerna möjlighet att det ansvar som vi kräver att de ska göra.

Fru talman! Skillnaden mellan mig och Eva Johansson eller mellan moderater och socialdemokrater är att vi tycker att det är eleverna som är det centrala, medan Eva Johansson uppenbarligen tycker att det viktiga är att värna kommunerna. Det är därför som vi hamnar på olika ståndpunkter när det gäller friskolorna. Jag har en fråga: Vad vill socialdemokraterna göra för att återupprätta sitt anseende när det gäller grundskolan? Jag är övertygad om att arbetarrörelsens företrädare bakåt i tiden skulle vrida sig om de såg hur ni missköter grundskolan. Det enda Eva Johansson har talat om här är förskolan. Ska vi vänta 13 år på att få se om tre timmars avgiftsfri verksamhet på daghem har löst problemet med att 10 000 ungdomar får lämna grundskolan utan tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik? Så kan det väl ändå inte vara!
Fru talman! Det är egentligen lite sorgligt att vi ska behöva föra en debatt på så låg nivå. Jag ska försöka att räkna upp några saker som Beatrice Ask själv har varit med här i kammaren och fattat beslut om. Budgeten innehåller kraftiga förstärkningar av resurser till skolan för vuxna i skolan. Vi tror att det bästa stöd som vi kan ge unga människor är att se till att de har fler vuxna omkring sig. Att dessa vuxna också ska ha en god kunskap både om barnen och om de ämnen som de ska undervisa i är självklart. Därför börjar en ny lärarutbildning att fungera nu i höst som ska ge oss lärare som är ännu bättre på att klara det uppdraget. Ett kraftigt utvecklingsarbete ute i skolan, som i mycket tar sin utgångspunkt i befrielsen från läroplanen, har satt i gång oerhört viktiga pedagogiska situationer. Det var tre saker.
Fru talman! Kraftigt utvecklingsarbete - det är ju väldigt luftigt att säga så. Det är väl bra om detta pågår. Men vilka insatser tänker man sig konkret för att de här tiotusen eleverna inte ska vara tiotusen elever nästa år? Är det rätt till ett extra år i grundskolan? Är det rätt till extra stödundervisning? Är det fler lärare ni efterfrågar? Ni säger "vuxna", precis som om det bara är att ta in vem som helst och så blir det lugn och ro. Det är inte säkert att dessa elever med komplicerade inlärningsproblem kommer att få sina problem lösta av att man bara plockar in vuxna i skolan. Det låter så på socialdemokraterna. Jag tycker att det är allvarligt att ni inte vågar ta itu konkret med de bekymmer som vi har när vi inte lyckas se till att varje elev i grundskolan får den kunskap som de nationella målen förutsätter och att ni lägger all kraft på allting annat.
Fru talman! Jag kan garantera Beatrice Ask att i det avseendet är våra strävanden precis identiska med era. Alla barn och ungdomar ska få de kunskaper de behöver för att gå vidare både i studierna och i livet för övrigt. Sedan tycker jag att Beatrice Ask nedvärderar det arbete som nu sker ute i skolorna och som jag tror kommer att ha en avgörande betydelse för skolornas möjligheter att hjälpa sina elever att nå dessa kunskaper. Ute vet man att olika barn behöver olika mycket stöd, olika mycket tid och olika slags pedagogiska insatser för att nå målen. Alla barn är inte likadana. När vi talar om vuxna i skolan betyder inte det att vi tänker förse skolan med mängder av folk som inte har kompetens. Men vi vet också att bilden ser lite olika ut och att i olika skolor kan man behöva komplettera med lite olika slags kompetenser, inte bara lärare. Det behövs många sådana också, men skolan har de bästa förutsättningarna att själv ta ställning till detta.
Fru talman! Vad Eva Johansson och jag har olika åsikter om är att ni har missuppfattat detta med likvärdighet och likhet. Ni sätter likhetstecken mellan likvärdighet och likhet. Nu frågar branscherna var kunskaperna har tagit vägen. Ni har fått ett felaktigt likvärdighetsbegrepp. Ni har missat det praktiska arbetet för lärande. Teoretiseringen har förlamat vissa elever och förstör mycket av deras ungdomstid. Vi vill varva praktisk och teoretisk kunskap och låta eleverna lära sig olika mycket alltefter vad de orkar och kan klara. Sedan känner kristdemokraterna till att det finns familjer. Vi vill ha en valfrihet. Vad gäller förskolan är vi inte så glada över era erbjudanden, som också leder till en sorts tvångsstyrning. Där tycker jag att ni ska ändra er.
Fru talman! Jag tror inte alls att vi är oense på den punkten, Ulla-Britt Hagström. Vad vi pratar om är en likvärdig utbildning. Det är likvärdigheten som vi sätter högt. För den sakens skull vet vi också att det behövs olika lösningar på olika ställen. Inte heller i den andra fråga där Ulla-Britt Hagström försökte måla upp något slags motsättning ser jag någon motsättning, tvärtom. Vi strävar mycket aktivt efter att se till att också få in inslag av praktik, inte minst i gymnasieutbildningen, som jag förstod att Ulla-Britt Hagström nu diskuterade. Det är väldigt viktigt både med en anknytning till arbetslivet och med att ha ett praktiskt sätt att arbeta i andra avseenden. Jag tror nog att vi i det avseendet ligger nära varandra, kanske mycket närmare än när det gäller frågor om förskolans roll.
Fru talman! Vi vill också ha mer praktik i grundskolan. Men det var också en annan tanke jag fick. Eva Johansson talar så väl om kommunernas roll och om möjligheterna vad gäller friskolan. Men när det gäller maxtaxan har inte kommunernas möjligheter tagits till vara. Jag ställde en fråga till skolministern eftersom den statliga Statistiska centralbyrån har räknat fel. Flera kommuner får alltså inte alls den ersättning som de har tänkt sig. Det kan leda till att det blir betydligt fler barn med mindre vuxna och till att barnen blir lidande. Köerna kan öka, och kommunerna har inte resurserna. Svaret jag fick var att skolministern förutsatte att SCB nästa gång skulle räkna rätt.

Fru talman! Jag tror att det är betydligt fler än vi här i riksdagen som ser fördelen med att ha en maxtaxa i barnomsorgen - och också fördelen med den allmänna förskolan, som vi beslutade om i samband med detta. Reformen är finansierad så långt vi nu kan göra oss en föreställning av de konsekvenser som reformen kan få. Vi har också sagt att vi ska följa den noga i detta avseende. Dessutom tillfördes 500 miljoner kronor till kvalitetsförstärkningar i förskolan i samband med att vi beslutade om det här. Så jag tror inte att kommunerna kommer att komma illa ut av de här reformerna. Sedan finns det kommuner där barnantalet går ned mycket kraftigt och som jag vet har stora bekymmer. Det finns också kommuner som har andra ekonomiska bekymmer och som jag vet skulle kunna stoppa mer pengar i sina hål. Men den här reformen är finansierad.
Fru talman! När vi diskuterade den allmänna förskolan här i kammaren frågade vi oss: Vad var det nya med den allmänna förskolan? Vi fick till svar att den var kostnadsfri, alltså de här timmarna. Den skulle inte vara skolförberedande på något sätt. Den skulle i stort sett inte skilja sig från förskolan på något avgörande sätt. Sedan skulle den vara öppen för alla. Jag frågar mig då: Vilka är inte välkomna till förskolan i dag som Eva Johansson ser det? Jag har svårt att se detta. Men framför allt: Vad blir den praktiska skillnaden för de elever som kommer att gå i den allmänna förskolan? Vi fick ett litet exempel. Det talades om att knyta an till förskoleklassen och till grundskolan - det var det närmaste vi har kommit vad gäller pedagogik i den här debatten.
Fru talman! Det är en avsevärd förändring som har skett. Förskolan har fått en egen läroplan och en tydligare pedagogisk inriktning. Att den nu är för alla är ingen liten struntsak, inte. Tidigare har ju föräldrar fått presentera skäl för att deras barn skulle ha rätt till en plats. Det behövs inte nu. Nu är det barnet självt som har en plats i den allmänna förskolan från år 2003. Det är viktigt, inte minst mot den bakgrund som jag tidigare pratade om när vi ser tillbaka på reformerna om grundskolan och gymnasieskolan, alltså just rätten för alla barn och ungdomar utan att man behöver vara beroende av någon annan och utan att behöva tävla och konkurrera med andra barn om platserna. Det är avgörande.
Fru talman! Var det inte så att läroplanen för förskolan fanns en bra stund innan fyra och femåringarna skulle placeras i den s.k. allmänna förskolan? Jag återkommer vidare till frågan om vad de här fyra och femåringarna så att säga ska pyssla med enligt den modell som Eva Johansson förespråkar. Slutligen undrar jag också på vilket sätt det system som Eva

Fru talman! Det är inte tal om att det ska bli en traditionell skolverksamhet för fyra och femåringar. Den allmänna förskolan ska självklart bygga vidare på de mycket goda erfarenheter som den svenska förskolan har gjort av att t.ex. använda leken som pedagogisk metod. I och med att vi nu har läroplaner som faktiskt hänger ihop och som knyter an till varandra finns det större möjligheter för förskolans och skolans personal att också se till helheten för varje enskilt barn. Jag tycker att det är en väldig framgång för oss att vi äntligen har nått dit, att vi har kunnat skapa ett ekonomiskt utrymme som också gör det möjligt att låta detta omfatta alla barn. Det är en revolution, Anders Sjölund!
Fru talman! Jag vill också ta upp maxtaxan. För mig känns det som att man fråntar föräldrarna ansvaret när de nu inte själva kan få bestämma vilken barnomsorg de ska ha. Jag vet inte om jag kan hålla med Eva Johansson om att den är finansierad, att det stämmer för alla kommuner. Jag talade i förra veckan med en representant för en relativt liten kommun. Den har väldigt många låginkomsttagare. För dem som har allra lägst barnomsorgsavgift skulle maxtaxan innebära att det blir dyrare. Då bestämde sig kommunen för att ge dem lägre avgifter. Sedan kom det förändrade budskap om vilket anslag som kommunen skulle få, eftersom Stockholmskommunerna skulle få högre bidrag. Det innebär att detta går back för kommunen. Hur ser Eva Johansson på att det slår så tokigt?
Fru talman! Det låter ibland som om maxtaxan vore det värsta som denna kammare kunde ha utsatt Sveriges föräldrar med. Det är en beskrivning som är något underlig, inte minst med tanke på att det i de kommuner där man har kommunledningar som har sagt att de inte vill införa någon maxtaxa har varit starka föräldraopinioner - demonstrationer, brevskrivande och andra påtryckningar på politiker - för att maxtaxa ska införas, därför att föräldrarna ser det goda i detta. Detta är alltså inte ett sätt att ta ifrån föräldrarna något ansvar, som Birgitta Sellén säger, utan det är ett sätt att stärka barnfamiljerna ekonomiskt och se till att alla barn får sin rätt till förskola.
Fru talman! Jag fick ingen förklaring till att låginkomsttagare, som kanske tjänar under 10 000 kr, kanske får en dyrare barnomsorg. Det kan ju inte vara rättvist. Det är framför allt dessa människor som behöver få en lättnad. I stället är det höginkomsttagarna som kommer att tjäna på detta. Jag skulle vilja ta upp en gymnasiefråga. Vi har ju talat om att vi måste se till att få grundskolans elever godkända. Det är vår högsta önskan att kunna göra. Men när eleverna sedan kommer till gymnasiet kan de vara skoltrötta, även om de är duktiga, smarta och tycker att det är kul att läsa. Och det finns över huvud taget många som är skoltrötta. Då undrar jag hur socialdemokraterna ser på lärlingsutbildning redan under den första terminen för att eleverna ska kunna komma in i näringslivet och kanske lättare förstå varför de måste studera vissa saker.
Fru talman! Vi har ingenting emot att gymnasieskolan ser till att ordna sin undervisning på det sättet att den skapar intresse hos eleverna. Tidiga inslag av kontakter med världen utanför skolan och tidiga praktiska inslag tror jag är alldeles utmärkt för att göra det. Men det vill vi inte lagstifta om, utan det är upp till varje skola. Beträffande maxtaxan är det ju inte så att kommuner inte får ha lägre avgifter om de t.ex. har haft det tidigare. Maxtaxan innebär ju inget golv utan ett tak för taxan. Däremot har staten sagt att man ersätter det bortfall som blir för den maxtaxa som vi har diskuterat och fattat beslut om i denna kammare. Sedan är det nästan omöjligt att kommentera hur maxtaxan kan slå i varje enskilt fall. Men för de allra flesta familjer innebär den ett betydande resurstillskott som de själva kan bestämma över.

Fru talman! Jag har vid tidigare tillfällen tagit upp vad det betyder för skolans utveckling att professionens ställning stärks. Jag tror att det är en mycket viktig förutsättning i arbetet att skapa möjligheter för skolorna att nå bättre resultat. Det är ju bl.a. denna profession som ska göra jobbet. Det är då bra att vi har dessa diskussioner där vi får redovisa vilka möjligheter vi är beredda att skapa för att professionens kompetens på bästa sätt ska tas till vara. Jag tror att en av de viktigaste åtgärderna är att man ser till att prioriteringarna av skolans resurser görs av dem som jobbar i skolan. Prioriteringarna ska i mindre utsträckning än i dag göras av politiska församlingar, oavsett om dessa sedan är på olika nivåer i kommunerna eller i olika gymnasieförbund etc. Jag tror att det handlar om att lärarna och skolledarna måste ges dessa möjligheter att styra resurserna och göra prioriteringarna. Om vi ser till läraryrket och situationen inom läraryrket är det i allra högsta grad väsentligt. Jag vill påstå att det är direkt nödvändigt mot bakgrund av den situation som råder. Vi kan ju diskutera de reformer och försök till åtgärder som har vidtagits för att ändra denna situation. Men det går ju inte att som Gunnar Goude säga att allt beror på de borgerliga regeringsåren 1991-1994. Det var åtskilliga år sedan. Jag säger inte heller att man förändrar den nuvarande situationen under en period av sju år. Men jag vill poängtera för Miljöpartiet att Miljöpartiet också var representerat i denna kammare under perioden 1988 1991. Dessutom skedde de uppgörelser som gjordes i väldigt stor utsträckning över partigränserna innefattande andra partier än de som Goude redovisade. Men jag tycker att situationen när det gäller läraryrket är besvärande. Bland de redovisningar som finns redovisade Svenska kommunförbundet i en presentation som kom i augusti i år en lärarprognos som utgår från situationen år 2000. Enligt denna är skillnaden mellan tillgång till och behov av lärare i grundskolan störst år 2005 då det kommer att saknas 12 000 lärare. Bristen på gymnasielärare kommer att vara störst år 2010, då det kommer att saknas mer än Man kan också beakta att Statistiska centralbyrån har tagit fram uppgifter som visar att av de förvärvsarbetande med lärarutbildning var det 113 899 som arbetade med utbildning och 28 624 som arbetade i andra branscher. Det är ganska intressant när man ser hur många som jobbar i andra branscher. Låt mig då börja med att konstatera att det är attraktivt i andra branscher att vara utbildad lärare. Det tycker jag är bra. Men vårt intresse borde ju då också vara att skapa förutsättningar för dem som i dag jobbar inom andra branscher att återvända till den skola som vi alla säger oss värna. Då handlar det om några radikala grepp som jag tror är nödvändiga. Det gäller att skapa ett ökat intresse hos människor med lärarutbildning som i dag förvärvsarbetar inom andra yrkesområden och branscher att söka sig tillbaka till skolan. Om vi inrättar en mängd platser inom lärarhögskolan osv. handlar det också om att vi måste se till att det finns ett intresse att utbilda sig, som kanske ska vara betydligt större än i dag. Jag tror att vissa åtgärder då är nödvändiga. En av dem är att man ska ha fler arbetsgivare att välja mellan, olika driftsformer att välja mellan. Det ska inte bara vara en kommunal skola. Vi diskuterar i princip en liten del i förhållande till den kommunala skolan som utgörs av s.k. friskolor och som motsvarar ungefär 5 %. Vi måste kanske gå ännu längre i den utvecklingen, vilket jag tror är nödvändigt. Det är ju först då som möjligheterna för lärare, utifrån olika arbetsgivares inriktning och prioriteringar när det gäller lärarrollerna i skolan, tas till vara. Nu säger sig regeringen vilja mer med skolan, och jag ska inte alls motsäga detta påstående. Man gör det dock genom att föreslå åtgärder via projektpengar, och pengarna har öronmärkts; detta inom ramen för en kommunal budgetprocess som visar på en allt större hälta i takt med att skatteintäkterna minskar och minusposterna växer. Jag tycker att det är fel medicin. Det är fel medicin också i den meningen att skolans resurser inte ska vara beroende av den ekonomiska situationen i landets 289 kommuner. I stället ska de vara direkt beroende av dem som sätter upp målet - i det här fallet riksdagen. Då ska också riksdagen svara för finansieringen. Detta ligger i linje med de moderata motionerna i ärendet. Samtidigt kan jag konstatera att statsminister Göran Persson i en ledarartikel under rubriken "Ge lärarna makten över skolan" nu sägs ansluta sig till idén att även kommuner ska driva friskolor. Rektorer och lärare som vill ta eget ansvar för verksamheten ska få göra det. Men till skillnad från privata friskolor ska kommunen fortfarande äga själva skolan. Jag har inga invändningar mot en sådan utveckling. Vi har ju redan redovisat att vi ser det här som en möjlighet. Vi är inte ute efter att ta bort den kommunala skolan. Däremot vill vi skapa likvärdiga villkor när det gäller att driva skolor, vilket vi inte har i dag. Det är också på sin plats att ge friskolorna det erkännande som de förtjänar.

Det finns utvecklingskraft och idéer i skolan. Det handlar bara om att skapa utrymme för denna kraft att verka och ge lokala beslut i skolan det utrymme som de förtjänar. Vidare ska lokala beslut tas av dem som är verksamma i skolan. Detta tillsammans med att eleven kan välja skola, oavsett kommun, och har möjlighet att välja andra alternativ handlar det om. Det handlar också om att skolan måste bli bättre på att samarbeta med föräldrarna. Lärarna kan aldrig ersätta föräldrarna, och det är heller inte lärarnas uppgift. Men det gäller inte att bara samarbeta med föräldrarna utan också att klargöra hur det går för eleven i skolan. Det är bl.a. därför som vi efterlyser tidiga skriftliga omdömen och därmed också en redovisning av hur det går för eleven i skolan. Att begära en bättre resultatredovisning är inte att misskreditera någon om man samtidigt säger hur man själv har tänkt sig det hela.
Fru talman! Det är lite förvånande att höra Tomas Högström beskriva en rad önskemål - decentraliserat beslutsfattande, lokala beslut ute i skolorna, samverkan med föräldrarna osv. Det där är redan genomfört! Vi har ju en decentraliserad skola, och vi har enskilda arbetsplaner som varje skola tar fram. Det finns stora möjligheter för varje skola att utveckla den pedagogiska inriktning som man själv önskar, efter de förhållanden man har vad gäller elevmaterial, lärare osv. Det här finns alltså redan. Likvärdiga villkor för friskolor har vi också nu, till skillnad från hur det var tidigare då 75 % eller 85 % av bidraget till de kommunala skolorna skulle gå till de fristående skolorna; det var ju det borgerliga alternativet. Tack vare Miljöpartiet fick vi, i samverkan med regeringen, en friskolereform innebärande att alla barn, oavsett i vilken skola de går, skulle ha samma stöd från samhället. Vad som här sägs låter alltså bara som en upprepning av den politik som har genomförts, men det kan väl inte vara moderaternas önskemål. I varje fall ger det ett konstigt intryck att höra om just de här punkterna.
Fru talman! Det är inget konstigt med den redovisning jag hade. Jag bara konstaterar att när Gunnar Goude pratar om decentralisering inom skolan kan jag kontra med en verklighetsbild som med önskvärd tydlighet inte svarar upp mot de ord som han redovisar. Menar man allvar med decentralisering handlar det också, vill jag påstå, om att resurserna och användningen av dessa samt fastställandet av verksamhetsinnehållet tydligare ska ligga hos skolan, men då är vi inne på driftsformerna och på vilka möjligheter man har att se igenom kommunala budgetar som i många fall när det gäller skolan rymmer luft.
Fru talman! Det kan väl ligga en viss sanning i att det tar tid att genomföra den här typen av reformer med ett decentraliserat beslutsfattande ute i kommunerna. Det handlar alltså om en omställning ute i skolorna när det gäller skolpolitiken; detta i ett läge med en mycket stor ansträngd lärarkår ute på skolorna. Jag har ju nyss redogjort för att det fortfarande saknas personal och för att man i den situationen kanske inte har så lätt att omsätta det här i praktiken. Målsättningen är emellertid klar och besluten är fattade, så arbetet ute i kommunerna fortgår. Jag hoppas att de borgerligt ledda kommunerna lägger manken till för att få det här genomfört. Det finns i alla fall inga hinder. Här i riksdagen är ju besluten redan fattade och målen är uttalade. Vi kommer alltså att se en utveckling i just nämnda riktning.
Fru talman! Jag tror att det mycket handlar om vilka verktyg som man är beredd att ge skolan. Gunnar Goude och hans partikamrater vill ju behålla den politiska styrningen, i den meningen att de själva vill sitta med i kommunfullmäktige och i kommunala skolstyrelser och utbildningsnämnder och fastställa ramarna. Då är vi i en situation med 289 resursfördelningssystem. Det är inte likvärdiga villkor! Sedan måste vi också skilja på drift, utvärdering och finansiering när vi talar om skolan och inte bara lägga det hela i knäet på kommunerna. I stället måste vi ha en som svarar för driften och en - i det här fallet, enligt min mening, staten - som svarar för finansieringen. Dessutom behöver vi ett nationellt kvalitetsinstitut som svarar för utvärderingen.
Fru talman! Tomas Högström talade om decentralisering av beslutsfattandet inom skolan. Det är ganska lätt för mig att hålla med om att professionens möjligheter att ta del av detta och påverka sitt arbete ska stärkas. Därom kan vi vara ganska överens. Men jag tror inte ett ögonblick att det åstadkoms genom att säga att de valda representanterna för människorna i en kommun inte ska ha med skolan att göra. Tvärtom är det kommunala ansvaret för skolan en garant just för decentralisering. Det förvånar mig högeligen att Tomas Högström, när han pratar om decentraliseringen av beslut och demokratiseringen av skolan, inte med ett enda ord nämner elevernas rätt till inflytande. Varför?
Herr talman! För att börja med eleverna kan jag säga att jag faktiskt gav uttryck för elevens rätt samt för elevens fria val av skola, oavsett kommun - de facto fanns det med i mitt anförande. När det gäller detta med valda representanters rätt att styra skolan har vi sagt att vi ställer oss neutrala till driftsformerna. Vi utgår från en kommunal skola men anser fortfarande att den kommunala skolan då är att betrakta som en skolform och en utbildningsanordnare bland andra. Verklig decentralisering stannar inte vid det kommunala beslutsfattandet. Verklig decentralisering handlar om att ge eleverna och elevernas föräldrar möjlighet att välja skola och om att samtidigt ge lärare som vill något med skolan de möjligheter som dessa lärare i dag inte har.
Herr talman! Jag kan inte se att kommunerna är en utbildningsanordnare bland alla andra. Tomas Högström borde kanske betänka det faktum att vi i denna kammare till kommunerna faktiskt har skickat uppdraget att se till att varje elev vid alla tillfällen har en bra skola att gå till. Detta uppdrag kan, enligt mitt sätt att se saken, inte gå till någon annan. Förklara nu, Tomas Högström, i den sista repliken om det finns någon annan som ni tycker att detta uppdrag ska gå till så att det faktiskt finns en skola att välja för varje elev!
Herr talman! När det gäller skolplikten, undervisningsplikten eller vad vi väljer att kalla den, för närvarande är det i varje fall skolplikt, har Moderata samlingspartiet redovisat att den ligger inom ramen för det kommunala åtagandet och också ska finansieras inom ramen för vårt skolpengssystem. Det har också att göra med socialtjänstlagens portalparagraf om att kommunen har det yttersta ansvaret för medborgarna. Men det innebär inte de facto att kommunen därmed med automatik ska driva skolorna. Den ska se till att det finns undervisning, dvs. att undervisning ges. Vi kan redan nu konstatera att det är mycket fattigt med alternativ i Sverige. Det drabbar lärare, elever och föräldrar. Fattigdomen beror på avsaknaden av politiska beslut, politisk handlingskraft och vilja att ha de alternativa driftsformerna som ett verkligt alternativ för alla svenskar.

Herr talman! Den svenska skolan från grundskola till gymnasium befinner sig i ett kristillstånd, även om Eva Johansson gör sitt bästa för att dölja det. Rapporterna avlöser varandra, precis som Beatrice Ask har beskrivit här. Alla berättar samma sak: kunskaperna tunnas ut, lärarna trivs inte i sin roll, språkens ställning försämras, avhoppen från gymnasieskolan ökar och högskolan har svårt att fylla sina platser. Listan kan göras mycket längre. Vad gör då regeringen åt detta? Ja, egentligen ingenting annat än att prata och att vägra inse sanningen. På en punkt agerar den faktiskt. Det var också Beatrice Ask inne på. Det gäller att klämma åt friskolorna, entreprenörer och föräldrar som ser fördelar i det fria valet. De attraheras kanske av en ny pedagogik och möjligheterna som kanske den lilla byskolan i kooperativ form erbjuder. När det gäller förbud och hinder är regeringen aktiv. Men var finns samma intresse för att på allvar ta itu med den svenska skolans problem i stort? Det är beklämmande när signalerna om skolans tillstånd är så tydliga. Var finns statsråden i dag när vi talar om skolan och utbildningen? Var finns Vänsterpartiet, som ofta säger sig vara så duktigt på skolfrågor? Jag tycker att det är sorgligt. Herr talman! De kanske sköraste barnen i vår svenska skola är de barn som inte bedöms uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning och de andra barn som har bestående begåvningsmässiga funktionshinder på grund av hjärnskada. Jag talar om elever i särskolan. Det är en liten grupp som ofta glöms bort helt i debatten. Vi har i dag ungefär 13 000 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med hela 64 % på mindre än tio år. Jag kunde i dagens Västerbottens-Kuriren notera att i Västerbotten, mitt eget hemlän, har på ett år mellan år 1999 och år 2000 antalet elever ökat med 21 %. I Umeå stad har antalet ökat med 17 %. Det är en markant stark ökning av antalet elever i särskolan. Hur kommer det sig? Föds det fler barn i dag med utvecklingsstörning? Skadas fler barn i dag än tidigare? Nej, så är det dessbättre inte. Däremot kan en delförklaring vara att kunskaperna om autism, ADHD och andra liknande tillstånd har ökat och att det leder över elever till särskolan. Trots allt detta ser det ut som att elever skrivs in i särskolan alltför lättvindigt. Skolverket redovisar detta i sina rapporter. Det har ni säkert följt med i. Man kan notera att flera kommuner redovisar att de placerat elever i särskolan utan några som helst utredningar. Rättssäkerheten är i fara, påpekar Skolverket. Vi tycker att särskolan är en utmärkt skolform för den elevkrets som ska omfattas av särskolan. Men för de elever som genomgår särskolan trots att de skulle kunna klara av en grundskola är det naturligtvis en tragedi. Eleven blir faktiskt stämplad för livet, och möjligheterna att gå vidare är begränsade. I avgångsbetyget står det t.ex. att eleven har gått enligt särskolans läroplan. Det innebär att eleven inte kan läsa på gymnasiets nationella program. Detta och mycket annat påpekar vi moderater i vår motion som handlar om just särskolan. Vi påpekar kommunernas bristande ansvar vad gäller kompletta utredningar om en elev är särskolemässig eller ej. I dag placeras elever med koncentrationsstörningar utan begåvningshandikapp i särskolan. Definitionen för vad som är särskolemässigt tänjs ut. För den enskilda grundskolan kan frestelsen att föra över en elev till särskolan vara stark. På det sättet slipper den själv ta itu med elevens problem, som inte sällan är själva skolans problem. Det kanske är så att studiemiljön på skolan är sådan att det skapar problem i sig. Så får det naturligtvis inte vara. Varje elevplacering i särskolan måste naturligtvis föregås av noggranna utredningar som bygger på vetenskaplig grund och en tät kommunikation med föräldrar som kan få se de olika alternativen. Så är det inte i dag på många ställen. Det är givetvis bra på andra ställen. Vi förespråkar alltså att utredningar måste bli obligatoriska och återkommande för att vi ska kunna vara säkra på att eleverna är rätt placerade i rätt skolform. Inte minst talar det faktum att flyktingar och invandrare är kraftigt överrepresenterade i särskolan sitt tydliga språk. I Göteborgs stad är t.ex. andelen invandrare i gymnasieskolan 23 % medan andelen invandrare i gymnasiesärskolan är 45 %. Detta gäller naturligtvis inte bara i Göteborg utan i hela landet. Det ser vi allvarligt på. Jag vill därför fråga Eva Johansson eller Inger Lundberg, som strax kommer upp i debatten, om ni själva är beredda att se över regelverket vad gäller särskolan så att vi kan få krav på obligatoriska utredningar som bygger på vetenskaplig grund. Det vi nu har duger inte alls. Herr talman! När man frågar föräldrar till särskolebarnen om särskolan säger de sig vara nöjda. Barnen trivs helt enkelt bra i särskolan. Men det samlade intrycket är att föräldrarna är bekymrade över kunskapsinnehållet. Det är inte bra. Skolverket skriver självt att det är mer omsorg än kunskap i särskolan. En fjärdedel av kommunerna svarar att de inte kan ge eleverna den utbildning de behöver och klarar. Skälet är bristen på specialpedagoger, som jag tror att Gunnar Goude var inne på. Bara hälften av lärarna är utbildade för sin uppgift. Skolverket säger att undervisningen saknar strategier för val av pedagogiska metoder och innehåll. Det är hårda ord från Skolverket. Herr talman! Bilden av särskolan som målas upp är i många stycken skrämmande. Det är en godtycklig placering av eleverna, och de är felaktigt placerade. Det är en god omsorg men ett lågt kunskapsinnehåll, och det är en överrepresentation av invandrare. Förutom detta med lågt kunskapsinnehåll och det jag nyss nämnde ser vi en tendens att integrera elever i grundskolans ordinarie klasser med ibland tvivelaktiga argument. Det sker på lite olika sätt. Ibland sker det med s.k. samundervisning med elever som har behov av särskilt stöd. Man placerar elever från särskolan tillsammans med elever i grundskolan som har större eller mindre problem med sin undervisning. Det tycker vi är ett mycket tveksamt sätt att undervisa och arbeta efter. Ibland integreras eleven direkt i klassrummet tillsammans med övriga. Det sker i ungefär 16 % av fallen. Då läser eleven efter särskolans kursplan. Denna utveckling kan enligt Skolverket förklaras med den kommunalisering som skedde i början på 90 talet. Tanken var att man skulle närma grundskolan med särskolan. Det är väl ingen dålig tanke att leva sida vid sida. Det tror jag säkert fungerar alldeles utmärkt ibland, men det kan säkert också bli en mycket missriktad insats. Ju större spann mellan elevers förmåga, desto större behov av individualisering. Det måste man väl ändå säga. Det finns ingenting som tyder på att detta klaras av på ett bra sätt i vår svenska skola. Ännu svårare måste det bli om man även har integrerade särskoleelever. Varför kan vi inte se att vi alla är unika och lära oss respektera varandras olikheter? Jag tycker att särskolan är en särskilt bra skola med ett särskilt viktigt uppdrag. Stärk i stället särskolan! Ställ krav på kommunerna, och låt särskolan vara en egen skolform. Integration kan ibland bli precis tvärtom - Antalet vuxna med rätt till särskoleundervisning är 45 000 i detta land. I dag får 4 000 plats i särvux. Det är mindre än 10 %. Lagen föreskriver inte att kommunerna måste erbjuda plats, men visst vore det väl intressant om de kunde göra det! Hur ser ni på det?

Herr talman! Jag vill först bara konstatera att Anders Sjölund tar upp en viktig fråga - särskolan. Den är ett problem. Skälet till att särskolan inte har den utformning som vi alla skulle önska att den hade redan i dag är bl.a. bristen på specialpedagoger. Det är självklart, och det tyckte jag också att Anders Sjölund redovisade, vilket var ärligt. Skälet är kanske också brister i samordningen av de insatser som behöver göras över hela landet. Det finns en väldig skillnad mellan små och stora kommuner t.ex. när det gäller kompetens och möjligheter att ta hand om de här frågorna. Specialpedagogerna är en nyckelgrupp här. Det blir lite konstigt när man får kritik från de borgerliga, som ju har ansvaret för att vi fick de nedskärningar som är en del av orsaken till att vi har för få specialpedagoger, skolpsykologer osv. ute. Nu finns det en organisation som ska ta hand om det här. Vi hoppas att t.ex. Specialpedagogiska institutet, som började sitt arbete i juli i år, kommer att kunna bidra till en bra lösning på detta. Problemet uppmärksammas ju, och lösningen kommer så fort det någonsin går.
Herr talman! Nog är det väl något tröttsamt att vi hela tiden ska återkomma till vad som hände för sju åtta år sedan, Gunnar Goude? Det är tydligen den borgerliga regeringens fel. I de tre år som den satt finns roten till allt ont i Sverige i dag. Kan vi inte vara överens om att vi slutar den diskussionen där? Kommunerna har i dag ansvaret för skolan och särskolan. Jag tycker att man på många ställen har gjort felaktiga prioriteringar inom sitt ansvarsområde. Man skjuter över problemen till särskolan - det är faktiskt så. Jag tycker att det är viktigt att man utbildar specialpedagoger precis som man utbildar alla andra lärare i landet. Tomas Högström var inne på bakgrunden till att det är för få som utbildar sig och hur man kan locka personer till läraryrket. Detta är ett komplext problem, men vi är uppenbarligen helt överens om att kvaliteten på särskolan bara kan stärkas genom att fler specialpedagoger med adekvat utbildning kommer till den.
Herr talman! Det är en korrekt beskrivning. Skälet till att alltför många elever förs över till särskolan är just att en lärare med en stor undervisningsgrupp och i avsaknad av specialpedagogisk kunskap på skolan inte kan ta hand om dem. Det tror jag är en riktig bedömning. Det kanske är tröttsamt att diskutera orsakerna till att vi har så få specialpedagoger. Det må väl vara hänt att Anders Sjölund upplever det så. Men jag kan tala om att det är betydligt mer tröttsamt för oss som i samverkan med regeringen nu har att försöka åtgärda denna brist. Det är ett svårt arbete, och det tar tid att få fram pedagogerna. När det gäller friskolorna vill jag bara påminna om den friskolereform som har tagits fram av regeringen i samverkan med Miljöpartiet. Vi har en utveckling på friskolesidan som är mycket god. Det är lite konstigt att i dagsläget beskylla regeringen för att klämma åt friskolorna när vi har en så blomstrande ökning av friskolorna och dessutom i bra former.
Herr talman! De förslag som har tagits fram för friskolan är gjorda för att förhindra att kommunerna får fler friskolor och för att försvåra för dem. Dessbättre är ju Miljöpartiet på vår linje här. Jag gläder mig återigen åt att Miljöpartiet kommer att yrka avslag på den proposition om friskolan som så småningom kommer. Då kan vi få den mångfald i svenskt skolväsen som våra elever så väl behöver.
Herr talman! När det gäller det sista är det i så fall förvånande att så många borgerligt styrda kommuner har bejakat de förslag som kommer från de utredningar som ligger till grund för propositionen. Men det var inte det jag tänkte säga, utan jag tänkte snarare svara på den fråga som Anders Sjölund ställde. Är vi beredda att se över regelverket när det gäller särskolan? Det sker i viss mån en sådan översyn i Skollagskommittén. Där förs diskussioner om detta. Jag tycker att det är viktigt att föräldrarätten stärks. Jag tycker också att den reform är viktig som gjordes här i kammaren om att det är föräldrarna som har sista ordet när det gäller placering och i vilken skolform deras barn ska gå. Det är naturligtvis inte tillfredsställande om det är så - och det finns mycket som tyder på det - att många barn ur fel personkrets går i särskolan. Om det beror på att den vanliga skolan har haft alldeles för små resurser så är vi faktiskt i färd med att göra någonting åt det. Nu tillförs skolan resurser, i varje fall om vi får som vi vill och det inte blir som Anders
Herr talman! Det sista som Eva Johansson säger är helt enkelt fel. Vi tillför faktiskt skolsystemet mer pengar än vad Socialdemokraterna föreslår i sin budget. Det vore bra om vi kunde försöka hålla oss till det som står i den skrivna texten. Det är bra om Skollagskommittén kommer fram med någonting. Vi har ju väntat ett tag på det. Min fråga gällde de obligatoriska utredningarna. Pengar i all ära, men om man inte gör ordentliga utredningar av de här eleverna så hamnar man likväl fel oavsett hur mycket pengar man har. Är Eva Johansson beredd att se till att man får ett obligatoriskt system som kräver att varje elev som ska till särskolan också ska omfattas av en relevant utredning?
Herr talman! Anders Sjölund må tycka vad han vill om vikten av att tillföra skolan resurser. Men nu är det inte så att ni har mer pengar, utan ni har mindre pengar än vad som går till skolan i dag. Det är naturligtvis ett bekymmer att ni vid varje tillfälle hellre vill sänka skatter än att satsa på en god utbildning. Det tycker jag är sorgligt. Det vore bättre om ni stod upp för att skolan behöver resurser, inte minst för de allra sköraste barnen - de som finns i särskolan. Särskolan är en resursstark skolform i dag, men det är ju inte tu tal om att den skulle behöva ännu mer. I Skollagskommittén ser vi som sagt över regelverket för detta. Självfallet är det angeläget att inget barn placeras i någon skolform utan att man vet varför. Jag kan inte heller föreställa mig att vare sig skolan eller föräldrarna skulle vilja gå med på att så sker.
Herr talman! Jag tackar för svaret på det sista. Det sägs alltså här att kommittén ser över det här med obligatoriska utredningar. Jag ser fram emot att vi får se ett förslag som går i den linje som jag förespråkar, nämligen att det ska vara ett obligatorium. Om vi återgår till pengarna så är det också där tröttsamt att man inte kan läsa innantill. Jag har ju sagt att vi har mer pengar än Socialdemokraterna för framtiden. Så är det bara. Men jag har lång erfarenhet från båda sidor av katedern och jag kan också konstatera att i de kommuner som jag känner till så slösar man med pengar i organisationen med ganska stora mått i den stora överbyggnad som finns för skolsystemet. Om man lät pengarna strömma rakt ned i klassrummen så skulle man få pengar över även till barn med särskilda behov.

Herr talman! Det är med spänning man tänker sig administrationen och byråkratin vid det statliga verket för rättvis fördelning av statlig skolpeng till varje litet barn i kungariket Sverige. Måtte väljarna förbjuda att vi hamnar där. Herr talman! I förra veckan var jag på Johnson Metall och Emba i Örebro. Det är framgångsrika svenska företag med skickliga medarbetare. De har arbetare som tar eget ansvar, utvecklar produkter och arbetar tillsammans i lag. Det är verkstäder i ett land som haft världens högsta produktivitetsutveckling på senare år. Det har inte kommit av sig själv. Bakom framstegen finns en hög utbildningsnivå. På arbetsplatser i vårt land finns människor som vågar ta till sig ny kunskap och som skolats till modern samverkan och eget ansvar. Det är en följd av att Sverige, trots stora klyftor, är ett av världens mest rättvisa samhällen. Men det är också ett måste för välfärd och tillväxt i en ny tid. Utvecklingen går snabbt i arbetslivet. Kunskapskraven höjs. Den som har ett fast jobb i dag måste ha beredskap för nya jobb i framtiden. Den insikten finns på verkstadsgolvet och i vården. Det är en viktig bakgrund till socialdemokratins starka satsning på kunskap och kompetens inte till några, utan till alla i det svenska samhället. De flesta i den här kammaren var med förra mandatperioden. Vi minns det allvar som regeringen gick in med för att klara Sverige ur den ekonomiska krisen. Vi minns hur vi här i riksdagen sparade på allt som gick att spara på. Vi letade möjligheter för att stärka inkomsterna utan att störa ekonomin. Det var blodigt allvar, och det gällde Sveriges framtid. Mitt i detta saneringsarbete tog socialdemokratin initiativ till viktiga utbildningsreformer. Det handlade om Kunskapslyftet och en massiv satsning på högskolan. 800 000 personer har de senaste åren fått gymnasiekompetens, yrkesutbildning eller praktisk kunskap. Många av dem finns nu på sina gamla arbetsplatser, men starkare än tidigare. Andra har fått jobb för första gången på flera år. Andra åter finns på högskolor, på lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar. De finns i långa utbildningar som de aldrig kunde drömma om innan de fick chansen i Kunskapslyftet. Det här projektet hånades av den svenska högern. I dag kan vi se att just modet att genomföra en gigantisk utbildningssatsning var en av de viktigaste förutsättningarna för de senaste årens kraftiga tillväxt. Nu har Kunskapslyftet gått in i en ny organisation. Herr talman! Det finns två sanna bilder av den svenska skolan. Den första handlar om en skola vi kan vara stolta över. Det är en skola där nio av tio elever har goda kunskaper i grundläggande ämnen som matte, engelska och svenska. Sverige är i världsklass när det gäller förmågan att skriva och läsa modersmålet. Våra ungar visar upp lysande resultat i engelska och andra främmande språk. Våra barn hävdar sig mycket bra när det gäller användning av IT, i samhällskunskap, i förmåga att samverka och i förmåga att ta initiativ i olika projekt, på jobben och i arbetslivet som sådant. På andra områden är den svenska skolan bra, men inte lysande. Det gäller matematiken och naturvetenskapen. Här finns det mer att göra. Det är därför regeringen också har fokuserat starkt på naturvetenskapen på senare år. I årets budget finns bl.a. ett resurscentrum för biologi och bioteknik som komplement till insatser som görs bl.a. på matematikområdet. Den andra bilden av skolan är inte lika ljus. Den visar att motsvarande 3-4 barn i varje klass inte klarar antingen matten, engelskan eller svenskan. Några av dem, några enstaka barn, men på tok för många i ett modernt samhälle, klarar inte kraven i vare sig matte, engelska eller svenska. Det är inget nytt. Så var det förr också. Men skillnaden är att i dag kommer de att få stora problem på arbetsmarknaden. I dag kan vi inte bortse från dessa barn. I dag måste alla barn klara de krav skolan ställer. Det är ingen enkel uppgift. Sverige har satt ribban högt. Det finns länder där man säger att 50 % av barnen ska klara de här kraven, men i Sverige säger vi att alla barn måste klara dem. Ändå vet vi att barns villkor är olika. Många har trygga hem och engagerade föräldrar. För andra är det tufft. Ibland kan det vara svårt att föreställa sig under vilka krävande förhållanden många barn växer upp. Säkert slår också mycket av det nya hårt mot många familjer. Visst finns det skolor där det brister i ledarskapet och där det brister rejält i resurserna. Det finns många tappade sugar också ute i skolarbetet. Herr talman! Läraryrket är ett fascinerande och svårt jobb. Att spela en viktig roll för framtidsfolket är något mycket svårt, men också något mycket stort. Förr arbetade ofta lärarna med tysta elever. När man kom upp i årskullarna handlade det ofta om elever från samma samhällsklass. Man kunde ha föreläsningar inför eleverna. I dag går vi från teaching to learning. Så mycket mer spännande det blir. Man kan möta så många fler. Men det blir också så mycket svårare. Dagens lärare måste se varje elev. Hon och han måste brottas med samhällsförändringarna. Förr var kyrkan, föräldrar, organisationer och medier auktoriteter på gott och ont. I dag är det så mycket mer som påverkar de unga. Förr var det enkelt för oss vuxna att säga plikt och strävan. Pedagogen och rektorn John Steinberg skrev i Nerikes Allehanda att i dag styrs barnen så mycket mer av lust. Vi vet hur tufft det är att få barn att plugga bara för att det ska så vara. Vi vet hur svårt det är att få barn att gå igenom barriärer. Det finns inga enkla lösningar. Men vi vet att barn kan förflytta berg om de brinner för en fråga och om de möter det de har lust till. Den här skolan måste få stöd, och den får stöd av en socialdemokratisk utbildningspolitik. Lärarutbildningsreformen blev startskottet till en revolution i samverkan mellan skolans praktiska verksamhet och den pedagogiska forskningen. De närmaste åren tillförs utbildningsvetenskapen 120 miljoner kronor genom Vetenskapsrådet. Nya forskarskolor startar knutna till lärarutbildningen. I vanliga kommuner som Nora och Kumla fattar man nu beslut om magistrander för att knyta den praktiska verkligheten i lärarrummet till pedagogisk forskning och utveckling. Herr talman! Sverige har en fin skola, men det finns mycket mer att göra. Det är därför socialdemokratin satsar på kompetensutveckling och på 5 nya miljarder just till vuxna för de ungar som behöver skolan allra mest. Det finns två sanna bilder av skolan. Den ena handlar om en skola i världsklass. Den andra visar de barn som behöver oss allra mest. En socialdemokratisk utbildningspolitik sviker aldrig dem.
Herr talman! Inger Lundberg började med att säga att Sverige är ett väldigt rättvist land. Då tänker jag på att Sverige har den mest könsuppdelade arbetsmarknaden som finns. Vi får kritik från FN för våra ojämställda löner t.ex. Det är inte så rättvist. Sedan har jag några frågor. Jag tycker att det är bra att Inger Lundberg säger att nio av tio klarar sig bra. Jag tycker att det är positivt att börja den vägen och inte ständigt börja med dem som inte klarar sig. Jag undrar vilken individuell hjälp vi kan ge till dem som inte klarar sig. Sedan vill jag också fråga varför alla ska ha högskolebehörighet när det är 50 % som beräknas gå vidare till högskolan. Varför vill inte Socialdemokraterna tillskapa en yrkeshögskola parallellt med högskolan i dag? Vilka förebilder ser Inger Lundberg att våra ungdomar har i dag när hon talar om den stora revolution som har skett?